Fru talman! Bo Lundgren har mycket på sitt samvete, och somligt håller vi nu på att förlösa honom från genom att ändra på en del något mindre framsynta beslut som den gamla regeringen tog. En av de bedrifter som Bo Lundgren stod för var att påverka den f.d. kommissionären på skatteområdet madame Scrivener att börja tala om differentierad moms av detta slag. För att uttrycka mig försiktigt vill jag säga att den kommissionären väl inte hade några större framgångar i skattepolitiken. Det var också symtomatiskt att det förslag som Bo Lundgren förde fram den vägen i EU-sammanhanget stannade där. Jag tror att det är utomordentligt farligt att börja luckra upp momssystemet på det här sättet. Genast infinner sig då andra krav, t.ex. på en regionalt differentierad moms eller på en moms som differentieras efter miljöhänsyn. Då får man snart ett skattesystem som bryts upp. Hur vällovligt det syfte man åberopar än må vara bryts skattesystemet sönder. Vi håller därför fast vid de grundläggande principerna från

Fru talman! Bo Lundgren började sitt förra inlägg med att säga att socialdemokratin hade nyktrat till efter valet och verkligen har begripit vilken stor budgetsanering som behövs. Vi ärvde ett arbete efter bl.a. Bo Lundgren. Sannolikt bidrog få personer så aktivt som Bo Lundgren till det budgetunderskott som jag nu har sanerat, och det gjorde han med den metod som han nu har fräckheten att från sin talarstol återigen rekommendera, nämligen att ofinansierat sänka skatter därför att det skulle ge så väldigt många nya jobb. Hur många nya jobb gav t.ex. kapitalskattesänkningen? Vi har aldrig någonsin sänkt marginalskatterna som under Bo Lundgrens tid, och samtidigt fick vi en massarbetslöshet. Jag vill be Bo Lundgren att som gammal skattepolitiker utveckla sin syn på momssystemet. Skall vi börja luckra upp det enhetliga momssystemet genom att göra undantag för vissa typer av beskattningsbaser? Är det Moderaternas partipolitiska linje?

Fru talman! Jag efterlyste Bo Lundgrens besked om hur Moderaterna ser på ett sammanhållet momssystem och fick de första 20 sekunderna av repliken förstörd av att han förklarade att han inte hade tid att svara på frågan. Men vad interpellationen handlar om är ju att man skall bryta upp momssystemet som interpellationen handlar om. Fly nu inte undan i en debatt i billig valretoriksstil från moderat sida, utan bliv kvar vid sakfrågan och klara ut på vilka andra områden Moderaterna kan tänka sig att göra undantag i momssystemet eller huruvida ni finner ett värde i att vi har ett sammanhållet, enhetligt momssystem! Det är grundfrågan i den här diskussionen.

Fru talman! Jo, visst tänker jag ständigt på detta. Därvidlag gjordes också en del av misstagen från den gamla regeringen, som prövade en del av de recept som Lundgren har förespråkat. De förs nu åt sidan. Jag fick inte svar den här gången heller, fru talman. Jag skall inte upprepa frågan igen - det vore fel. Vi skall i morgon få svar på frågan i debatten. När den moderate talesmannen Tobisson har kört sin runda kommer väl så småningom Lundgren upp. Låt mig bara säga att det återstår att klara ut om man är anhängare av ett sammanhållet momssystem eller inte. Är man det och ändå vill t.ex. ytterligare tillväxtorientera och stödja den här typen av tjänster, får man hitta andra typer av system för detta. Den diskussionen kan vi naturligtvis alltid ta upp, men jag är inte särskilt inriktad på att vinna en tvivelaktig framgång genom att bryta upp de grundläggande principerna för momssystemets sammanhållning och enhetlighet.

Fru talman! Bo Lundgren har, med anledning av vissa uppgifter i medier om att en företrädare för EU kommissionen framfört förslag om en skatt på teleoperatörer, frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att hindra en sådan skatt. De uppgifter i massmedier som Bo Lundgren åberopar hänför sig till ett debattinlägg av en EU kommissionär av innebörden att en skatt på telekommunikationstjänster skulle kunna finansiera en del åtgärder på utbildnings och kulturområdet. Jag har ingen anledning att i riksdagen kommentera uttalanden av detta slag.

Fru talman! Bo Lundgren har, mot bakgrund av att regeringen beslutat lägga ned Rättssäkerhetskommittén, frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att fullfölja det arbete för stärkt rättssäkerhet för enskilda medborgare som inleddes under den föregående mandatperioden. Begreppet rättssäkerhet har flera dimensioner. I begreppet ligger bl.a. att gällande regler skall vara så klara och entydiga att den enskilde skattebetalaren kan förstå deras innebörd och inrätta sitt handlande därefter. I begreppet ligger också att skatten fördelas mellan de skattskyldiga på det sätt som lagstiftningen avser. I ett rättssamhälle är det oacceptabelt att individer genom skattefusk övervältrar skattebördan på andra och att näringsidkare skaffar sig konkurrensfördelar genom att bryta mot gällande bestämmelser. Alla - inte minst den seriösa företagsamheten - drar nytta av en effektiv skattekontroll och av att den ekonomiska brottsligheten bekämpas med kraftfulla åtgärder. Detta är en viktig del av rättssäkerheten. Självklart skall kontrollreglerna också vara utformade så att den kontrollerade får en rättvis och rättssäker handläggning av sitt ärende. Regeringen kommer som ett led i effektiviseringen av skattekontrollen att i vår lägga fram förslag om en utökad kontrolluppgiftsskyldighet vid försäljning av värdepapper och om ett återinförande av skatteflyktslagen i avvaktan på en ny, förbättrad lagstiftning. De förändringar i reglerna om skatterevision som genomfördes halvårsskiftet 1994 skall omprövas i syfte att återskapa effektiva kontrollinstrument för skattemyndigheterna. Regeringen kommer att i en skrivelse till riksdagen i vår redovisa en strategi för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. De frågor som Bo Lundgren nämner att Rättssäkerhetskommittén behandlade, nämligen förbättrade förutsättningar för förhandsbesked och en snabbare prejudikatbildning inom skatteprocessen, har inte begravts. Frågorna kan emellertid inte prioriteras just nu, men regeringen har för avsikt att ta upp dem senare under mandatperioden.

Fru talman! Jag upplever inte att det i den del som rör prejudikatsbildning och snabbare förhandsbesked finns någon skillnad i sak. Där har vi samma ambitioner. Problemet var att Bo Lundgren under sin tid i Finansdepartementet eftersatte, vilket i och för sig inte är förvånande med tanke på Moderaternas policyinriktning i skattefrågor, kampen mot den ekonomiska brottsligheten, försköt tyngdpunkten i det arbetet till att i stället exempelvis handla om att försvåra möjligheter att göra en revision i företag hos tredje man. Det är den något dystra utvecklingen med starka implikationer och starka konsekvenser för moral och samhällsansvar, något som vi nu försöker vrida rätt igen. Då vill vi snabbt lägga resurserna på den delen av arbetet. Det är inte särskilt förvånande för den som har följt den allmänna debatten, men naturligtvis utmanande för en moderat som aldrig haft särskilt höga ambitioner på det område som gäller skatteflykt och ekonomisk brottslighet.

Fru talman! Svaret är tydligt och klart: Det är olika angelägenhetsgraderingar. Vi började med den del som Bo Lundgren sköt åt sidan, nämligen exempelvis granskningen av vinster vid avyttring av värdepapper som gjordes av moderat statsråd. Ändå vet vi att Riksskatteverket genomförde granskningar som gav resultatet att de har väldigt stora tapp för samhället i form av inkomster. Det har aldrig moderaterna förstått eller känt för. Det var från Lundgrens sida snarast en politik som försvårade för skattemyndigheterna att exempelvis göra revisionskontroller. Det döptes till rättssäkerhet. Det är det totala skiftet i den här frågan, som ryms i den här enkla frågestunden. Där ser vi helt olika. Bo Lundgren kan inte fly från debatten genom att bara trassla in sig, precis som i tidigare frågedebatter, i någonting som gäller 80-talet och tidigt 90-tal. Det är ett ganska fegt sätt att föra debatten. Vad det nu handlar om är en klar prioritering, införande av skatteflyktslagstiftningen igen och uppgiftsskyldighet för en som exempelvis gör stora reavinster vid avyttring av värdepapper.

Fru talman! Jag har svarat på frågan i två tidigare inlägg, men jag kan göra det en sista gång, Bo Lundgren. Repetition är all kunskaps moder, som det så vackert heter. Arbetet är inte på något sätt bortkastat. Vi tar det till vara och fullföljer det under mandatperioden. Men det finns annat som vi just nu bedömer som viktigare, nämligen hela detta problem med ekonomisk brottslighet och skatteflykt - inte minst på värdepappersområdet där skattebortfallet är stort, någonting som moderaterna uppenbarligen fullständigt struntade i. Det är detta som vi nu tar tag i, och det är en markering av prioriteringsordningen. Det är alldeles uppenbart att Bo Lundgren och jag har olika syn på vad som är viktigt. När det gäller vad som ligger bäst i takt med folkmajoritetens krav på det här området är det nog den nuvarande regeringens politik och inte den gamla regeringens.

Fru talman! Bara helt kort: Jag ser fram emot kommande riksdagsbehandling, Bo Lundgren. Facit rörande tidigare ställningstaganden här i kammaren gör att jag kan fälla påståendet att moderaterna med mycket stor sannolikhet inte kommer att stödja några förslag som underlättar för skattemyndigheternas granskning i det här fallet. Jag tror inte heller att ni kommer att vara pådrivande i kampen mot ekonomisk brottslighet. Jag hoppas att jag har fel, men jag är ganska säker på att jag har rätt.

Fru talman! Gullan Lindblad har mot bakgrund av ett i massmedierna uppmärksammat försök till verkställighet av ett avvisningsbeslut ställt följande fråga: Eftersom frågan i första hand berör polisväsendet svarar jag som justitieminister på frågan. Beslut om verkställighet av avvisningsbeslut fattas av polismyndigheterna. Det normala är att polismyndigheten utifrån utlänningslagens bestämmelser beslutar om hur och till vilket land en avvisning skall ske - i allmänhet till hemlandet. Om en polismyndighet finner att en verkställighet inte kan genomföras eller att ytterligare besked behövs skall polismyndigheten underrätta Statens invandrarverk om detta. Invandrarverket får i ett sådant fall besluta i fråga om verkställigheten eller vidta de åtgärder i övrigt som behövs. Utrikesdepartementet har goda kunskaper om förhållanden i andra länder. Dessa kunskaper kan ha betydelse för såväl beslut om avvisning som möjligheten att verkställa besluten. Utrikesdepartementet informerar därför löpande bl.a. Statens invandrarverk, Dessa möten och kontakter förändrar på intet vis ansvarsförhållandet i handläggningen av enskilda utlänningsärenden. Det är polismyndigheten som självständigt fattar beslut att verkställa ett avvisningsbeslut. Naturligtvis är polismyndigheterna i dessa ärenden mycket beroende av information från såväl Invandrarverket och Utrikesdepartementet som Transporttjänsten. Detta tillsammans med det delade ansvar för utlänningssärendena som föreligger mellan polisen och Invandrarverket kan medföra komplikationer i det enskilda ärendet. Den parlamentariska kommitté som regeringen tillsatt för att se över invandrings och flyktingpolitiken skall bl.a. överväga de förändringar i organisation och ansvarsfördelning som kan behövas mellan olika myndigheter. Regeringen har dessutom utsett en särskild utredare att utreda frågor om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning. Den särskilda utredaren skall undersöka hur beslut om avvisning och utvisning skall kunna verkställas under värdiga former och samtidigt så effektivt som möjligt. Den särskilda utredaren skall också överväga vilken myndighet som bör ha huvudansvaret för verkställighet av avvisnings och utvisningsbeslut. Först när dessa utredningar har lagt fram sina betänkanden - den särskilda utredaren under våren och den parlamentariska kommittén till sommaren - kan det bli aktuellt för regeringen att överväga vilka åtgärder som behövs för att om möjligt renodla hanteringen och härigenom få en bättre och tydligare ansvarsfördelning i dessa ärenden.
Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. När jag ställde den här frågan utgick jag från ett konkret fall i min hemstad som faktiskt har upprört mig när det gäller rättssäkerhetsaspekten. Det handlar om en asylsökande som hade fått ett avvisningsbeslut och som transporterades till Bulgarien, varefter han på egen hand via taxi skulle försöka att ta sig in i Kosova. Det lyckades ju inte, utan han fick återtransporteras till Karlstad. Enligt Karlstadspolisen, som ju hade att verkställa utvisningen, hade UD gett klartecken för att transporten skulle kunna ske trots tidigare rekommendation om att man inte skulle avvisa någon till Kosova. Jag ställde frågan till utrikesministern, eftersom UD tydligen hade gett olika besked vid olika tillfällen. Någon från UD lär till Transporttjänsten ha yttrat att vi bör hålla serberna vakna genom att någon gång göra ett utvisningsförsök. Nu är Karlstadspolisen anmäld. Ord står mot ord, och jag skall naturligtvis inte lägga mig i frågan om vem som är skyldig eller inte i det här ärendet. Men vad jag ville förvissa mig om var att det skall råda så klara regler i avvisnings och utvisningsärenden att människor inte skall behöva utsättas för det som har skett i det här ärendet. Nu hänvisar justitieministern till de regler som gäller och som jag också känner till och till kommande utredningar. Risken är ju att det blir upprepningar, eftersom beskeden inte är klara. Jag kan knappast fråga justitieministern om Invandrarverkets och Utlänningsnämndens bedömningar. Men jag vill i alla fall ha besked om huruvida vi kan vara överens om att detta är ett djupt otillfredsställande förhållande och om att vi bör göra allt som står i vår makt för att människor skall kunna känna rättssäkerhet i avvisningsärenden.
Fru talman! Det är naturligtvis alltid otillfredsställande när ett beslut om avvisning eller utlämning inte kan verkställas. Men det är ju ingen nyhet att det ofta - ibland kanske alltför ofta - är på det viset. När det gäller forna Jugoslavien har det ju periodvis varit stora problem med verkställigheten. Men det har inte hela tiden varit en bestämd situation som man har kunnat utgå ifrån. Problemet i det här sammanhanget som i många andra sammanhang är att situationen kan växla mycket snabbt, t.o.m. från dag till dag. Det gör naturligtvis att polisen, som - och det vill jag återigen understryka - är den som fattar ett självständigt beslut om verkställigheten, ibland har svårt att göra en entydig bedömning av möjligheterna att genomföra verkställigheten. Det är därför som det händer att polisen på mycket goda grunder beslutar att försöka att genomföra en verkställighet men ändå misslyckas med att göra det. Som jag sade i mitt svar är polisen i sitt beslut beroende av den information som den kan få från olika håll, bl.a. från UD. Jag vill dock protestera litet grand mot Gullan Lindblads formuleringar som tyder på att det är UD, Invandrarverket eller Transporttjänsten som fattar beslut om det är möjligt att genomföra ett verkställande eller inte, därför att så är det inte. Det är alltså polisen som fattar ett sådant beslut.Polisen gör det på grundval av information från annat håll. Det är naturligtvis viktigt att polisen får så bra information som möjligt i alla lägen. Det är bl.a. den frågan vi skall titta på, för att se om situationen kan förbättras. Jag tror inte att vi kan kritisera de informationsgivande myndigheterna för att de ger olika besked vid olika tillfällen. Verkligheten ser nog dess värre ut så, att det blir olika besked vid olika tillfällen. Det ställer naturligtvis väldigt stora krav på polisen. I de flesta fall lyckas polisen fatta bra beslut och verkställa dem, men ibland misslyckas man.
Fru talman! Jag lägger inte skuldbördan på någon, men jag tror att justitieministern och jag kan vara överens om att det är djupt otillfredsställande när medmänniskor hanteras på det här sättet. Det bör vara vår gemensamma ambition att reglerna blir så klara som möjligt, så att människor inte behöver utsättas för någonting dylikt. I det här fallet hade polisen tyckt sig få klartecken. Man säger också, att om man hade fått ett nej från UD hade det här naturligtvis inte skett. Nu kommer det att göras en bedömning av detta. Jag är ängslig för att vi begraver saken i en utredning, som tar lång tid. Jag kanske kan hoppas på hjälp från ministern, som i regeringen kan verka för att man, om möjligt med förtur, lägger fram förslag som är ägnade att öka rättstryggheten i dessa avvisningsärenden.
Fru talman! Gullan Lindblads sätt att formulera sig ger ett intryck av att det skulle råda oklarhet om reglerna. Jag vill bara understryka att det inte råder oklarhet om reglerna vad gäller vem som skall fatta beslut och vem som har ansvaret för besluten. Formuleringen "tyckt sig få klartecken" får inte uppfattas så att polisen därigenom lyfter över ansvaret på någon annan, utan det är polisens ansvar att göra dessa bedömningar. Det som är svårt är att bedöma verkligheten. Jag tycker inte att vi skall klandra polisen för de fall där det visar sig att man inte kunde verkställa ett avvisningsbeslut. Vi får acceptera att de bedömningarna ibland är omöjliga att göra i förväg på ett fullt tillfredsställande sätt.
Fru talman! Jag anklagar inte polisen, utan jag hänvisar till vad som har framkommit såväl i pressen som vid de kontakter jag har haft med polismyndigheten. De är nu utpekade som skyldiga i dramat. Vem som är skyldig och inte är i och för sig kanske ointressant. Vad som har upprört mig och som jag tycker är väldigt viktigt i de här ärendena är att det handlar om medmänniskor, som vi måste behandla som människor. Vi får inte säga att en människa skall sätta sig i en taxi och på egen hand försöka komma in i ett annat land. Visst fattar polisen egna beslut, men man lär dock ha fått uppgifter som varit mycket tvetydiga. Då är det någonting som brister i kommunikationen. Jag hoppas alltså att vi får så klara regler att detta icke skall behöva upprepas. Jag tror att vi kan vara överens om det.
Fru talman! Sylvia Lindgren har, mot bakgrund av Rikspolisstyrelsens förslag till fördelning av medel mellan länen, frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att Stockholmsregionen inte skall drabbas av större sparkrav än övriga landet när det gäller polisväsendet. Bakgrunden till besparingarna för polisväsendet som regeringen har föreslagit i 1995 års budgetproposition är det mycket allvarliga läget i samhällsekonomin. När det gäller fördelningen av polisväsendets medel mellan länen är detta en uppgift för Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen har som ett led i beredningen av fördelningen av medlen till länen sänt ut ett förslag på remiss till länen. Förslaget innebär att bl.a. Stockholms län får en minskning av medlen i jämförelse med innevarande budgetår. Förslaget har väckt debatt, och företrädare för Stockholms län, Stockholms stad och Polismyndigheten i Stockholms län har i pressen uttryckt en rädsla för att det skall uppstå en polisbrist i Stockholm på grund av personalflykt till andra län. Även jag är bekymrad över detta. Jag återkommer till det. Regeringen kommer att under mars månad besluta om planeringsdirektiv för polisväsendet. Utifrån regeringens direktiv kommer Rikspolisstyrelsen att fördela medlen till länen. Rikspolisstyrelsen har till sin hjälp en fördelningsmodell som har arbetats fram inom polisväsendet och som i allt väsentligt vunnit allmän acceptans i polisorganisationen. Rikspolisstyrelsen har vid fördelningen av medel ett stort ansvar för att tillgängliga medel används så att all polisverksamhet fungerar. I detta ansvar ligger bl.a. att beakta storstädernas speciella situation. Samtidigt är det viktigt att notera att Polismyndigheten i Stockholm har ett stort anslagssparande. Vidare bör noteras att antalet poliser i Stockholm har ökat i betydande grad under de senaste åren och kommer att fortsätta att öka under budgetperioden. Jag vill i det här sammanhanget påpeka att antalet poliser i landet inte kommer att minska på grund av det tillfälliga antagningsstoppet till Polishögskolan. Fram t.o.m. budgetåret 1998 kommer antalet färdigutbildade poliser att öka. Hur kraftig ökningen blir är beroende av i vilken utsträckning länen kommer att använda sig av personalavveckling för att åstadkomma besparingar. En försiktig bedömning ger vid handen att vi år 1998 har ca 17 200 färdigutbildade poliser. Det kan jämföras med det mål på 16 700 färdigutbildade poliser som enligt den föregående regeringen skulle vara utgångspunkten för polisorganisationens planering av personalförsörjningen och därmed antagningen till Polishögskolan. Polismyndigheten i Stockholms län har en större personalomsättning än andra län. Trots detta har antalet poliser vid Polismyndigheten i Stockholms län ökat i betydande grad under de senaste åren, för att nu uppgå till ca 4 700 färdigutbildade poliser. Därtill beräknas Polismyndigheten i Stockholms län få ett tillskott på nästan 500 färdigutbildade poliser under nästkommande budgetår. För att problemet med personalomsättningen skall kunna lösas måste omorganisationen i Stockholms län genomföras snabbt och poliserna få vetskap om vilken funktion som de skall ha i den nya organisationen. Men givetvis måste även långsiktiga åtgärder vidtas, så att problemet inte tilltar. Av den anledningen avser regeringen att i planeringsdirektiven ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att vara Polismyndigheten i Stockholms län behjälplig med andra åtgärder, som bidrar till ett stabilare personalläge.
Fru talman! Jag tackar justitieministern så mycket för svaret på min fråga. Självklart måste Stockholms län, likväl som andra regioner i landet, ta ansvar och sin del av sparandet. Det är inte riktigt det som frågan handlar om, utan den handlar om förutsättningarna när Rikspolisstyrelsen nu planerar att fördela om pengar från i första hand Stockholms län och Göteborgs och Bohus län till andra län. Anslagsnivån för Stockholms län kommer av den anledningen att sänkas med totalt omkring 270 miljoner kronor. För nästa budgetår föreslås en omfördelning med 110 miljoner kronor, motsvarande När Stockholm i enlighet med regeringens önskemål planerar för längre tid, får man en känsla av att detta bestraffas i nästa instans. Centralmyndigheten anser att vi inte har gjort slut på tillräckligt mycket pengar, och då används dessa för att förstärka organisationen i andra län. Men man måste också titta på anledningen till att den här överflyttningen har gjorts. Efter ett årtionde av stora problem inom polisen har Stockholm just fått en ny organisation, byggd på närpoliser. Den nya organisationen går i stort sett ut på att ett stort antal närpoliser först och främst skall arbeta problemorienterat. Poliser förs ut i små närpolisområden och skall jobba nära medborgarna. Samverkan skall ske med skolan, socialtjänsten, frivilliga organisationer och andra goda krafter. Vi har en stor personalomsättning bland poliserna i Stockholm - det är riktigt. Men vi har också en brist på erfarna poliser. Vår oro är nu att den här omfördelningen leder till att inte minst de erfarna poliserna överförs till andra län. Det är med anledning av det som frågan är ställd.
Fru talman! I de förutsättningar som ligger till grund för Rikspolisstyrelsens fördelning av de totala medlen till Polisen ligger, som jag nämnde, en fördelningsmodell. Den fördelningsmodellen är, såvitt jag har uppfattat det, uppskattad och accepterad av de allra flesta inom polisväsendet. Fördelningsmodellen innebär att man tar hänsyn till storstädernas särskilda behov, och den har folkmängden som sin utgångspunkt. Det betyder att det blir en mycket stark tyngdpunkt på storstäderna. Man tar vidare hänsyn till särskilda storstadsfaktorer. Det handlar om att ta hänsyn till behovet av tunnelbevakning, ambassad och flygplatsbevakning etc. Allt detta leder till fördel för storstäderna. Jag tror att det är en bra modell för fördelning, och det är den modell om Rikspolisstyrelsen kommer att använda sig av. Det handlar alltså inte om någon annan omfördelning än den som har lagts till grund för de senaste budgetårens fördelning av Polisens pengar. Konsekvenserna av detta är, enligt de beräkningar som vi har gjort hittills, att Polisen i Stockholm under budgetåren 1995/96 kommer att få ett nettotillskott av poliser - då har vi räknat bort en uppskattad andel av Mot denna bakgrund har jag litet svårt att förstå den oro som bl.a. Sylvia Lindgren ger uttryck för här i dag.
Fru talman! Jag är glad över att justitieministern här säger att man skall ta hänsyn till storstädernas behov, för det är ju ingen tvekan om att brottsutvecklingen - antalet ouppklarade brott, våldstendenser osv. - är mycket stark, inte minst i Stockholmsregionen. Det har naturligtvis också en del i att personalomsättningen är väldigt stor. Dilemmat är ändå att när man ändrar omfördelningen, så hotas ändå närpolisreformen. Det är inte enbart jag som är orolig över denna utveckling, utan det är man också från bl.a. länsstyrelsens och Stockholms polisstyrelses sida, vilka jag också vet har skrivit till justitieministern med anledning av denna fråga. Man säger också att det är realistiskt att tro att 1 000 poliser kommer att försvinna från Stockholmsregionen. Med en sådan utveckling skulle storstaden åter hamna i strykklass, vilket vore allvarligt av flera skäl.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad Sylvia Lindgren menar med ändrad omfördelning. Om det är en kritik mot den fördelningsmodell som skall ligga till grund för Rikspolisstyrelsens fördelning av medlen, så handlar det om en diskussion i sak. När vi är överens om att det är en bra fördelningsmodell, där man tar särskild hänsyn till storstädernas behov, tror jag att den fördelning som Rikspolisstyrelsen kommer att göra kommer att uppfylla alla rimliga krav på en lämplig fördelning av medlen över landet. När det gäller hotet mot närpolisverksamheten tror jag att det är angeläget att Stockholms polismyndigheter inser betydelsen av att snabbt och effektivt genomföra närpolisverksamheten. Det hot som finns i dag mot en viss flykt av polismän från Stockholm tror jag i mycket stor utsträckning sammanhänger med att många känner en osäkerhet inför sin framtida ställning i den nya organisationen. Mot den bakgrunden tror jag att det ligger ett mycket stort ansvar på polismyndigheterna att genomföra denna omorganisation snabbt, effektivt och tydligt och att ge klara besked till alla polismän om vad deras uppgifter kommer att vara. Det är bakgrunden till det regeringsuppdrag som vi kommer att ge till
Fru talman! Det tackar jag för, och jag tackar också för att det så klart sägs att hänsyn skall tas till storstädernas behov. Men med det förslag som Rikspolisstyrelsen har lagt fram, att man genom omfördelningar gör större besparingar på Stockholms län, Göteborgs och Bohus län, sprider sig självfallet en oro, för då handlar det inte längre om långsiktighet. Jag håller med om att Stockholm, liksom andra regioner, skall spara. Men att man skall spara mer genom omfördelningar på Rikspolisstyrelsen sätter jag mig emot. Men i den frågan tycker jag att jag har fått ett klart och uttömmande svar av justitieministern.

Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig varför inget samråd har skett med den danska regeringen gällande ersättning vid en svensk kärnkraftsolycka. Bakgrunden till frågan är det danska Folketingets beslut att hos den danska regeringen begära att den tar upp förhandlingar med Sverige för att få till stånd ett dansk-svenskt avtal om full ersättning till skadelidande i Danmark vid en olycka på ett svenskt kärnkraftverk. Det är riktigt att min danske kollega Björn Westh har tagit upp Folketingets uppmaning särskilt mot bakgrund av Barsebäcksverket. Det har han gjort i ett brev som kom till mig den 20 januari 1995. Redan innan den danske justitieministerns brev kom till mig har diskussioner och kontakter förekommit mellan danska och svenska regeringsföreträdare om bl.a. den oro som Barsebäcksverket ger upphov till i Danmark. Jag kan också upplysa Yvonne Ruwaida om att jag redan har tagit upp frågan med min danske kollega. Därvid har vi kommit överens om hur vi skall gå vidare. Det förhåller sig alltså ingalunda så att vi inte besvarar framställningar eller nonchalerar önskemål från dansk sida om kontakter i frågor som rör ersättningsansvar för olyckor i svenska kärnkraftverk. Att frågan inte har behandlats i regeringens proposition från januari 1995 om en höjning av anläggningshavarnas ersättningsansvar beror på att den propositionen handlar om en annan sak, nämligen en höjning av kärnkraftsanläggningarnas ansvar för atomskador inom ramen för det internationella konventionssystemet på atomansvarets område. Propositionen har sin bakgrund i att det finns en ökad kapacitet på atomförsäkringar på försäkringsmarknaden. Propositionen innebär att anläggningshavarnas ansvar ökas. Det har inte funnits anledning att avvakta med den propositionen för att där också ta upp det danska önskemålet om ett särskilt svenskt ansvar gentemot Danmark.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret, justitieministern. Jag har ett par följdfrågor: Kommer Danmark att genomföra förhandlingar med Sverige? Kommer Sverige att acceptera att man får till stånd ett dansksvenskt avtal om full ersättning till skadelidande i Jag vill också kommentera det justitieministern sade om att denna fråga inte har någonting att göra med prop. 1994/95:134. Anser justitieministern att, om det händer en kärnkraftsolycka i Barsebäck som drabbar Danmark, det då är svenska staten och inte kärnkraftverket självt som skall betala ersättningen?
Fru talman! Svaret på den första frågan är, som jag sade, att vi i de båda ministerierna emellan har avtalat hur vi skall gå vidare med frågan och hur vi skall förhandla vidare om det krav som Danmark har ställt. Vad resultatet av förhandlingarna kommer att bli är jag givetvis inte i dag beredd att ha någon uppfattning om. När det gäller propositionen om konventionsregler för skadeståndsansvar för atomskador handlar det om ett antal konventioner som reglerar skadeståndsansvaret på detta område. Det rör i första hand Pariskonventionen och dess tilläggskonvention. Det handlar om ett ansvar i flera steg: Första steg är anläggningshavarens ansvar. Därefter är det anläggningsstatens ansvar och sedan konventionsstaternas gemensamma ansvar upp till en viss nivå. Sedan har Sverige ett särskilt fjärde steg utöver konventionsregleringen som innebär att svenska staten har ett särskilt ansvar upp till ett visst belopp. Ett femte steg är svenska statens ansvar i sammanhanget. Propositionen handlar alltså om beloppen, som justeras uppåt i det sammanhanget.
Fru talman! Jag anser att det faktum att Danmark hörde av sig till Sverige i den här frågan tyder på att de själva inte är nöjda med konventionssystemet. Därför tycker jag att danskarna också skall vara delaktiga i att utforma systemet. Det vore verkligen att visa respekt för Danmark och för den oro som man där känner inför en eventuell kärnkraftsolycka. Jag har ytterligare en fråga: Hur tänker justitieministern gå vidare med den här frågan? Justitieministern säger att hon kommer att göra det, men jag skulle också vilja ha svar på frågan hur.
Fru talman! Det är helt riktigt att Danmark också är en konventionsstat. Landet omfattas ju av samma konventioner. Jag tror att jag delar Yvonne Ruwaidas uppfattning att det uppenbarligen är så, att man från dansk sida inte är nöjd med konventionsavtalet utan därutöver vill ha ett separat avtal med Sverige. Det är så man får förstå det danska beslutet och initiativet. Det finns all anledning att respektera framställningen från Danmarks sida. Det är också anledningen till att vi har talats vid om denna fråga och till att vi skall förhandla om den. Men som jag sade är jag inte beredd att på detta stadium på något vis gissa hur en utgång av de förhandlingarna kan se ut.

Fru talman! Ingvar Eriksson och Sivert Carlsson har båda frågat mig om när jag avser att lämna besked om de ekonomiska förutsättningarna för årets odling av bruna bönor. Agneta Ringman har frågat mig om de öländska bönderna kan räkna med ett fortsatt stöd för bruna bönor. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Riksdagen uttalade i december 1994 som sin mening att det är ett svenskt intresse att odlingen av bruna bönor även i fortsättningen ges ett stöd. Regeringen har därför fortsatt sina ansträngningar att nå en överenskommelse om stöd för odling av bruna bönor. Bruna bönor omfattas i dag inte av någon av EG:s marknadsregleringar inom jordbruksområdet. Ett stöd till bruna bönor måste därför utformas inom ramen för andra stödordningar inom EG. Frågan om ett fortsatt stöd diskuteras därför i de pågående överläggningarna med EG om bl.a. utformningen av ett miljöprogram.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på frågan. Det är bra att ansträngningarna fortsätter i enlighet med de intentioner som jordbruksutskottet har haft i detta ärende. Jag är medveten om att det inom EU:s marknadsregleringar på jordbruksområdet inte direkt finns någon lösning, utan att man får söka andra lösningar för att komma fram. Statsrådet nämner miljöprogrammet. Jag tror också att det är en riktig väg att gå. Man kan mycket väl hävda att bönorna är en miljövänlig gröda - inte minst därför att de tar upp kväve från luften. Odlingen har haft och har en väldigt stor betydelse just på Öland. Det är två år sedan odlingen så att säga räddades genom att man också bevilja ett arealstöd. Andemeningen i det beslut som fattades den gången var just att man hade förhoppningar om att klara odlingen fram till ett eventuellt EU-medlemskap, för att då ytterligare ta upp frågan till behandling. Nu har man byggt upp en näring på Öland kring denna verksamhet både vad gäller odling, lagring och försäljning. Man är skicklig på det. Det hela fungerar bra. Det skulle vara ett väldigt avbräck om man inte lyckades klara det på något sätt. Det är därför det är så angeläget att man får besked. Problemet är emellertid att tiden nu hastar. Det är hög tid att teckna kontrakt inför årets odling. Vilka bedömningar gör jordbruksministern när det gäller chansen till framgång och när det gäller möjligheten att få ett relativt snabbt besked?
Fru talman! Också jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga, även om jag är något besviken på innehållet. Det skall jag gärna erkänna. Jordbruksministern vet att jordbruket är Ölands viktigaste näring. 40 % av jobben genereras ur jordbruket. Mjölk, sockerbetor och specialgrödor är de huvudsakliga produktionsgrenarna. De kommer från dessa trakter. Sedan sockerbruket i Mörbylånga lades ned för några år sedan har odlingen av bruna bönor fått en allt större betydelse för ön och för landet, vill jag poängtera. Odlingen har under de senaste åren intensifierats med hjälp av statliga arealbidrag. Det känner vi också till. Odlarna har investerat ganska rejäla belopp i specialmaskiner, strängläggare, jordnötströskor osv. Viss odling har också skett av beredskapsskäl. Om det ekonomiska underlaget för bönodling nu skulle försvinna skulle det få mycket svåra konsekvenser för de 300 brukningsenheter på Öland som är beroende av specialväxtodlingen för sin överlevnad, men också för landet, som i så fall skulle bli helt importberoende när det gäller bruna bönor. Nu skall, som föregående talare sade, odlarna skriva kontrakt före den 1 april, varför det brådskar med besked om de ekonomiska förutsättningarna för bönodlingen, vilket en enig riksdag begärt. Vilka bedömningar görs? Hur ser ansträngningarna ut? Kan vi sikta en lösning? När kommer besked? Vad kommer det att innehålla?
Fru talman! Även jag får tacka jordbruksministern för svaret. Orsaken till att jag som enda öländska riksdagsledamot frågar om bruna bönor är naturligtvis att den svenska odlingen praktiskt taget är helt koncentrerad till Öland. Det är de kalkhaltiga jordarna och det milda höstklimatet som gör Öland väldigt lämpligt för bönodling. Bönodlingen ger en hel del arbetstillfällen - inte bara inom själva odlingen utan också inom förädlingsoch transportindustrin på Öland. Som sagts här tidigare var bönan en av de grödor som ersatte sockerbetan när Mörbylånga sockerbruk försvann från ön. För närvarande är ca 200 odlare intresserade av att få besked i frågan om de kan få fortsatt arealbidrag. Kan man titta litet mer på bönodlingen som en miljövänlig odling, vilket den bevisligen är? Om jordbruksministern ser några möjligheter att ta upp den frågan i ett miljöprogram i senare överläggningar med EG välkomnar jag naturligtvis det. Jag vill också ansluta till de föregående frågeställarnas fråga om när de öländska bönodlarna kan räkna med besked om huruvida det går att få fram något resultat i överläggningarna.
Fru talman! Samtliga frågeställare undrar hur fort det kan gå att få fram ett besked. Om det bara ankommer på regeringen skulle vi kunna lämna besked väldigt snabbt. Men som ni alla tre vet är det inte vi själva som bestämmer detta. Därför är jag något förvånad när Sivert Carlsson säger att han är besviken på svaret. Vad hade Sivert Carlsson väntat sig för svar? Det är EU som bestämmer, och inte vare sig den svenska regeringen eller den svenska riksdagen i detta sammanhang. Så är det på väldigt många områden när det gäller jordbrukspolitiken. Oavsett vilka beslut riksdagen eller regeringen fattar skall de överprövas i Bryssel. Det är just det som nu skall ske med frågan om odling av bruna bönor. Det var inte enbart ett enigt jordbruksutskott som ville ha ett stöd till odling av bruna bönor. Jag utlovade själv i oktober eller november inför de odlare jag träffade att jag skulle göra mitt yttersta för att de skulle kunna bibehålla sin odling. Redan då tog jag upp frågan i Bryssel som en förhandsanmälan. Just i dag avslutar vi utformningen av miljöprogrammet. Jag ser inom parentes sagt gärna att Sivert Carlsson säger till sina partibröder och systrar att de snabbt tar fram material i dag och i kväll. I morgon skall vi åka ned med programmet för att börja diskussionen med EU-kommissionen. Då ingår just frågan om odling av bruna bönor. Jag kan inte här och nu utlova att kraven kommer att gå igenom. Det är en förhandling, och vi från Sverige skall göra vårt yttersta för att odling av bruna bönor skall kunna ingå i något av miljöprogrammen. Om det inte går att få in den i något av miljöprogrammen återstår en annan stödform, och det är 5 B stöd.
Fru talman! Jag förstår att jordbruksministern i detta fall inte direkt kan lova någonting, men det är alldeles uppenbart att det är en fråga där man måste ha vissa känningar om vart vinden blåser. Just med hänsyn till att den är så viktig för regionen är det angeläget att man lägger på ett extra kol. Det hoppas jag verkligen att jordbruksministern försöker göra - inte minst med hänsyn till de påfrestningar som ön har utsatts för tidigare genom att sockerbetsproduktionen försvann. Jordbruksministern säger att man möjligen kan pröva en annan väg. Det gläder mig att hon är beredd att kämpa vidare. Öland har hamnat inom ramen för 5 B-stöd. Det skulle vara intressant att höra hur jordbruksministern tänker göra. Blir det ett arealstöd, eller blir det någon annan lösning på problemen?
Fru talman! Just med vetskap om jordbruksministerns visade intresse för bönodlingen närde jag förhoppningar när det gäller de program som skall skrivas den 1 april. Jag förstår att det tar litet tid att komma fram till något. Jag tycker att det är positivt att jordbruksministern också anger vissa alternativ. Som Agneta Ringman sade ger det unika förhållandet, det speciella klimatet, kalken m.m. Öland de förutsättningar som saknas i resten av landet. Ur landets synpunkt vore det därför ett grovt misshushållande med resurserna om vi inte stödjer odlingen och utnyttjar de förutsättningar som finns. Detta är man tydligen också överens om i riksdagen. Jag vill också gärna ställa ett par frågor. Jag kan tänka mig att arealbidraget skulle kunna ligga på ungefär samma nivå som det nuvarande ärtbidraget, 2009 per hektar. Det vore intressant att höra om jordbruksministern delar min uppfattning att det är en rimlig gräns. Min sista fråga lyder: Kan våra bönodlare därhemma räkna med någon form av om inte en garanti så ändå en positiv lösning av frågan framöver? Jag tolkar nästan ministerns svar så.
Fru talman! Först vill jag svara på Ingvar Erikssons fråga om 5 B-stöd. Det är någonting annat än 5 A-stöd och någonting annat än arealstöd. 5 B-stöd skall utnyttjas rent principiellt för andra former av glesbygdsutvecklingen. Det betyder att jag tycker att det verkar vara svårt att ersätta en arealersättning som skulle kunna utgå i form av ett miljöprogram med en 5 B-arealersättning. Då får nog stödet utformas på ett något annorlunda sätt. Jag vet inte om jag har så många fler extra kol att lägga på i den här frågan. Jag har nämligen sysslat med den ganska mycket ända sedan jag blev jordbruksminister. Det får nog Ingvar Eriksson låta sig nöja med. Nu är min taletid slut för denna gång. Jag får återkomma.
Fru talman! Tack för den här kommentaren. Jag förstår att alla extra kol behövs i det där jobbet. Jag önskar lycka till. Jag förstår mycket väl att 5 B-stödet är av en annan form. Huvudinriktningen måste vara att välja stödet över miljöprogrammet. Jag undrar över utrymmet inom miljöprogrammet. Är inriktningen att det skall vara ungefär samma stödnivå som nu? Jag tror att det är ganska väsentligt. Vi får verkligen hoppas att det här skall lyckas. Det skulle annars ställa till mycket problem på arbetsmarknaden och kanske t.o.m. på Öland. Man missar mycket genom att gjorda investeringar inte kan utnyttjas. Det är skälet till att jag talar om att man måste lägga på alla de kol man kan.
Fru talman! Jag hoppas att jordbruksministern får chansen att nämna något om stödnivån. Skall stödet ligga på ungefär nuvarande nivå? Som föregående talare sade betyder det här så mycket för Öland, det övriga landet och för arbetstillfällen. Alternativen är träda eller något annat. Det vore en förlust inte bara för Öland utan också för landet. Dessutom vore det en förlust för fläsk och bruna bönor.
Fru talman! Jag kan inte nämna något om nivån i dag. Först måste vi nämligen ha accept för principen och även för de eventuella villkor som blir förknippade med ett miljöstöd. Därefter kan vi gå in på storleken av ett stöd. Jag är dock mycket väl medveten om den nuvarande nivån. Det kanske räcker med att säga så. Det finns alternativ till träda - dess bättre. I min förra replik hann jag inte säga att vi också måste komma ihåg att i den uppgörelse som har träffats mellan socialdemokraterna och centerpartisterna i utskottet ingår ett ökat stöd till södra LFA-området med 100 miljoner. Med det EU-stöd som kan utgå blir det 133 eller 134 miljoner. Det finns då möjligheter att utnyttja detta - dock inte för bruna bönor. Det är jag medveten om.
Fru talman! Till sist vill jag bara säga att beträffande uppgörelsen har vi från vår sida inget problem att ställa upp i den här delen. Vi har faktiskt mera pengar i bagaget. När det gäller den biten skall vi väl kunna klara av det. Jag vill tacka för den här lilla debatten. Jag vill också önska jordbruksministern lycka till så att vi kan nå en lösning som är positiv för dem som sysslar med den här verksamheten på Öland.
Fru talman! Det var glädjande att höra att ni inte har någon svårighet att ställa upp. Jag hoppas då på stöd när vi skall finansiera de ökade kostnader som denna uppgörelse har medfört för statskassan. Jag utgår ifrån att vi också då kan få se en uppställning.

Fru talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att underlätta övergången till det nya stödsystemet i norra Sverige. Som Maggi Mikaelsson påpekar i sin fråga så innebär uppgörelsen mellan s och c om jordbrukspolitiken en omfördelning av stödet till norra Sverige, inom oförändrat totalt stödbelopp. Stödet till norra Sverige kommer således inte att minska i jämförelse med regeringens tidigare förslag. Vad gäller de problem som kan uppstå vid övergången till ett nytt stödsystem är regeringen väl medveten om dessa svårigheter. Vi har även tagit upp denna fråga i diskussionerna med EG-kommissionen. Vi har bl.a. diskuterat ett övergångsstöd till de lantbrukare som har för små arealer för att kunna få fullt s.k. LFA-stöd. Överenskommelsen om jordbrukspolitiken innebär att ett helt nytt stödsystem för norra Sverige måste utformas. Regeringens målsättning - att bevara jordbruket i norra Sverige - står fast. Jag är övertygad om att detta nya system kommer att stå väl i överensstämmelse med denna målsättning.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag vill börja med att säga att jag i princip är ganska nöjd med den uppgörelse som Socialdemokraterna och Centern har gjort. Den ligger ganska väl i linje med den motion som Vänsterpartiet har skrivit - förutom på ett område. Min oro på det området har gett mig anledning att ställa en fråga. Det gäller Norrlandsstödet. Jag måste säga att jag inte är lika nöjd med jordbruksministerns svar i den delen. Jag tycker att det är ganska svepande. Oron ökar väl snarare av att jordbruksministern säger att det behövs ett helt nytt Norrlandsstöd. Det är då mycket viktigt att snabbt kunna ge några besked om ett sådant stöd. Det räcker inte med att nivåerna är desamma. Det är innehållet som är viktigt. Man måste fråga vad det nya nationella stödet skall inrymma. Är det samma stöd som i dag? Kommer det att innefatta pristillägg på mjölk, djurbidrag för ungnöt, grisar, höns osv.? Kommer det att vara ett stöd till potatisodlingen? Hur blir det med intransportstödet?
Fru talman! Tidigare hade vi en nationell del på 600 miljoner. I uppgörelsen med Centerpartiet tog vi Sverige. Det betyder att den nationella delen minskar. Den nationella delen hade vi tänkt försöka få igenom som ett pristillägg, så som det nuvarande pristillägget är utformat. Det är oklart om vi kan få igenom det. Vid de första kontakterna under medlemskapsförhandlingarna sade man blankt nej till den typen av prisstöd till norra Sverige. Nu har jag i kontakter med finländarna fått veta att de har kunnat få igenom någon form av sådant direkt prisstöd. Det är i så fall något som vi också skulle vilja kopiera på den delen som är nationellt stöd. Det pristillägget skulle i så fall gälla kött och mjölk precis som det gamla. Sammantaget och eftersom uppgörelsen är såpass ny medför detta att det ännu inte är riktigt klart hur mycket vi i Bryssel skall begära i form av pristillägg. Det är i för sig den enklare biten. Den svårare biten gäller hur vi skall kompensera den omfördelning som skall göras. Riksdagen fattade ett beslut i december om ett generellt vall och betesstöd. De nya eller gamla - vad man nu föredrar att kalla dem - 280 miljonerna skall användas. Det blir en omfördelning som vi måste vara observanta på och försöka komma till rätta med mellan mjölk, nöt och får.
Fru talman! Det är nog ganska många som har upptäckt och insett att detta med vilka jordbruksstöd man kan få och inte få är krångligt. Det här gör det inte enklare. Om man nu har möjlighet att på finskt sätt göra dessa 280 miljoner, som fördubblas med EU-pengar, till ett prisstöd fattas det ju pengar till det generella vallstödet. Min följdfråga måste därför bli: Varifrån kommer det? Det finns en annan fråga som jag vet att man funderar mycket över, nämligen om de 280 miljonerna också skall täcka stödområde 4. Det gör ju inte det nationella stödet. I så fall skulle det betyda att det blir en mindre del till stödområde 1 och 3.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att detta är komplicerat och krångligt. Jag uttryckte mig förmodligen felaktigt. Det var inte de 280 miljonerna som skulle bli prisstöd utan de resterande, dvs. 600 minus 280. Det blir 320. Vi skulle gå fram med ett förslag till prisstöd enligt den modell som finns i dag. De 280 miljonerna skulle då användas till valloch betesstöd. Jag har tolkat riksdagens beslut så, att det inte täcker område 4 utan område 1-3. Vi tog nämligen av de nationella pengarna, och de nationella pengarna var bara möjliga att ge till område 1-3. Område 4 hanterar vi i en särskild ordning. Jag kan försäkra att man där inte kommer att bli lottlös.
Fru talman! Det är bra. Det är viktigt även med stödområde 4. Men om det som blir kvar av de nationella pengarna skall gå till ett prisstöd innebär det ju ingen egentlig förändring jämfört med det tidigare förslaget från regeringen. Då måste nivåerna bli lägre eller vissa områden tas bort. Det är viktigt för jordbrukarna där uppe att få veta det. Det här kommer att medföra konsekvenser som riskerar att slå undan fötterna för den livsmedelsförädlingsindustri som finns i Norrland. Det bekymrar mig mycket. Den skapar nämligen i dag många jobb, och det finns en möjlighet att det också skapas många nya jobb i en utökad förädlingsindustri. Som jordbruksministern väl vet är Norrlands län ett underskottsområde när det gäller i princip all produktion. Möjligen ligger man nära en självförsörjning när det gäller mjölk.
Fru talman! Man får inte använda stöden till norra Sverige för att stimulera produktionen. Det var också ett skäl till att vi i förhandlingarna blev nekade att ha ett särskilt prisstöd. I Bryssel ansåg man nämligen att sådana stöd som går ut direkt per kilo mjölk och kött stimulerar produktionen. Vi kunde då, precis som nu, visa att så inte hade varit fallet. Trots att vi har haft ett sådant prisstöd har produktionen sjunkit. Eftersom finnarna nu har fått igenom detta förslag tror vi att också vi skall lyckas med det. Problemet - om man nu skall se det som ett problem - med den förändring som har skett under de senaste veckorna när det gäller stöd till norra Sverige är att det, på grund av det beslut som riksdagen har fattat om ett generellt vall och betesstöd, blir en förskjutning, en omfördelning, av stödet från mjölk till köttföretag. Det handlar alltså om nöt och fårkött. Nu tittar vi på hur vi skall kunna korrigera detta, hur vi skall kunna fördela tillbaka stödet från köttföretag till mjölkföretag.
Fru talman! Att detta kommer att skapa omfördelningsproblem är nog alla medvetna om. Det var också därför jag ställde den här frågan. Avslutningsvis vore det intressant att få någon tidsangivelse om hur fort departementet kan ge besked till jordbrukarna i norra Sverige. Många går ju och väntar på besked om hur det skall bli. Det vore också bra att få reda på någonting om nivåerna på de arealstöd som är diskuterade; de har ju en viss betydelse. Men det kanske inte går i dag.
Fru talman! Det är svårt för mig att i dag säga när det här blir klart. Med klart menar jag när det blir klart från Sveriges sida. På det här området, precis som när det gäller den fråga som diskuterades tidigare, är det inte vi själva som bestämmer. Det gör man i Bryssel. Men jag hoppas att vi från Sveriges sida skall vara klara inom en vecka. Jag kan inte heller just nu säga någonting om nivåerna.

Fru talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att garantera att mjölkproduktionen i Norrland prioriteras i enlighet med riksdagens beslut. Regeringen har i förordningen om mjölkkvoter m.m. beslutat om en regionindelning där norra Sverige, stödområdena 1, 2 a och 2 b, utgör region 1, stödområdena 3 och 4 utgör region 2 och övriga landet region 3. Enligt förordningen får försäljning av mjölkkvoter inte ske över regiongränserna. Denna regel är införd för att man skall förhindra en förskjutning av mjölkkvoter söderut, och därmed avser den att skydda mjölkbönderna i norra Sverige. Vidare finns i förordningen en bestämmelse om att mjölkkvoter i första hand skall tilldelas företag i region 1. I enlighet med riksdagens uttalande har regeringen också genom en ändring i förordningen om mjölkkvoter m.m. föreskrivit att särskild hänsyn skall tas till företag i region 1 vid en eventuell andra tilldelning av mjölkkvoter.
Fru talman! Jag får tacka också för detta svar. Jag blir inte heller i detta avseende helt lugn när det gäller mjölkproduktionen i Norrland. Det är bra med regionindelningen som skall garantera att mjölkkvoter inte försvinner från Norrland. Därför är det också viktigt att ingångskvoten blir riktig. Siffrorna i de ansökningar som har kommit in och erfarenheten av de senaste åren visar att mjölkproducenterna i Norrland har missgynnats jämfört med de i övriga Sverige på grund av att de inte har utökat sin produktion i samma utsträckning som man har gjort i resten av Sverige. Detta gör att de riskerar att få en mindre ingångskvot. Det har sagts att de skall gynnas vid nästa fördelning. Nu finns det många som har ansökt om extra tilldelning. Vid det här laget har nog snart 10 000 mjölkbönder begärt en sådan. Det finns en risk att det inte blir någonting kvar när det är färdigfördelat. Jordbruksministern säger att Norrland skall gynnas vid en eventuell andra tilldelning. Det ger mig en misstanke om att det kanske inte blir någon andra tilldelning. Det betyder att man hamnar på den undre gränsen i fråga om lönsamheten när det gäller mejerihanteringen, ostproduktionen och annat som man är bra på i Norrland. Detta är väldigt oroande. Det är viktigt att få besked om en rejäl ingångskvot, så att inte mejerihanteringen äventyras. Den är ändå basen i jordbruket i Norrland.
Fru talman! Beträffande ingångskvoten vill jag säga att Sverige i medlemskapsförhandlingarna försökte dela upp den tilldelade nationella kvoten i regionala kvoter innan vi skulle börja fördela dem på gårdsnivå. Detta fick vi inte göra för EU. Man sade nej till det. Man skulle fördela ner på gårdsnivå från den nationella kvoten. Jag vill inte säga att vi har kringgått EU:s beslut, men vi har sagt att vi skall ha dessa gränser så att inte produktionen förskjuts söderut när man väl har fördelat på gårdsnivå. Jag är medveten om att den tilldelning som nu görs kan medföra att den nationella reserv som vi hade trott skulle bli av en viss storlek blir väldigt liten eller ingen alls. Därmed faller riksdagens beslut. Det får inte ske. Då måste man göra en ny fördelning. När vi får mer klart för oss om det verkligen blir på det här sättet kommer vi att aktualisera frågan igen. Det kan ske ganska snart. Då gör vi helt enkelt om den första fördelningen. Vi gör den på ett annat sätt, så att det faktiskt blir en nationell kvot att fördela till norra Sverige. Det är det ena. Det andra är att det i dag finns ett antal, troligen ganska många, företag som inte kommer att uppfylla miljökraven. I förordningen har vi sagt att kvoten kommer att dras in för de företag som inte uppfyller miljökraven den 1 september. Den kommer att tillfalla den nationella kvoten som då skall fördelas.
Fru talman! Vi har haft många diskussioner om dessa mjölkkvoter. Detta är inte enkelt. Det blir lätt ett kattrakande om vem som har fått vad. De flesta blir ju missnöjda eftersom man har en sådan detaljeringsgrad. Men det är ändå viktigt med ett bra ingångsvärde vid den här fördelningen. Det oroande är att detta skapar en massa krångel och byråkrati. Att riva upp ett beslut innebär självfallet också ett problem. Har ni gjort någon beräkning på var i Sverige det blir kvot över från dem som inte blir godkända på grund av miljökrav? Det är svårt att veta om det fördelas rakt över hela Sverige eller om det finns någon regional fördelning. Mjölkproduktionen i Norrland har en annan struktur än den i resten av Sverige. Det finns en större andel småskalig produktion, om man med det menar
Fru talman! Visst är det mycket krångel och byråkrati, Maggi Mikaelsson. Det är ju ett sådant system som vi nu har valt att gå in i. Det blir ännu krångligare om vi skall riva upp det en gång till. Det håller jag med om. Men alternativet är att vi inte kan uppfylla riksdagens beslut, eftersom det inte blir någon kvot över. Vi får ingen högre kvot. 3,3 miljoner ton är taket. Då har vi att välja på att avstå från att uppfylla riksdagens beslut eller att göra det än mer krångligt. Jag drar mig inte i det skedet för att göra det krångligt en gång till. Det är krångligt nu, och när vi har gjort det färdigt blir det litet mindre krångligt, även om det återstår väldigt mycket av byråkrati. Jag kan inte svara på var i Sverige "miljöbovarna" finns. Men det spelar ingen roll. Oavsett var kvoten blir ledig går den till den nationella kvoten och skall prioriteras i enlighet med riksdagens beslut.
Fru talman! Det finns möjligheten att när man fördelar kvoten till de knappt 10 000 som har överklagat sin kvot ser till att mjölkproduktionen i Norrland får sitt först. Det är i linje med det beslut som är fattat i riksdagen och också såvitt jag förstår enligt den uppgörelse som har träffats. Man bör väldigt snart få ett förstahandsbesked. När man sedan skall titta på dem som inte uppfyller miljökraven blir det nog trots allt inte fråga om så stor andel kvot. Vi verkar där vara överens om, vilket jag är glad över, att vi måste rädda förutsättningarna för en mejerinäring i norra Sverige. Annars har vi inget jordbruk kvar där om några år.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig när propositionen rörande uppehållstillstånd för anhöriga kommer. Jag håller med om att det är hög tid att denna fråga får en lösning. Propositionen kommer att överlämnas till riksdagen under mars månad. I propositionen föreslås bl.a. att särskild hänsyn bör tas till fall där vistelsetiden i Sverige efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning kommit att bli lång på grund av förhållanden utanför sökandens egen kontroll, t.ex. om verkställighet av praktiska skäl inte varit möjlig under avsevärd tid.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Blomberg för svaret. Det var inte så länge sedan vi hade en liten diskussion flera frågeställare, invandrarministern och jag om denna fråga. I dag har jag debatterat ytterligare en fråga i samma ärende. Det är nämligen ett konkret fall som delvis har upprört mig. Det handlar om en rättssäkerhetsfråga, som jag har diskuterat med justitieministern, men gäller samtidigt ett anknytningsfall. Under min ordförandetid i socialförsäkringsutskottet, och fru talmannens vice ordförandetid, tog vi ett initiativ i den här frågan. Vi menade att man borde se över även bestämmelser om asylsökandes anknytning i just de fall där det hade blivit långa väntetider. Jag har här fått ett klart besked. Jag har sett i propositionsförteckningen att en proposition var att vänta, men den har fördröjts ytterligare. Vi tycker att det nu är hög tid, och det tycker uppenbarligen också invandrarministern. Jag är nöjd med det beskedet. Jag har tolkat det så, att det nu kommer att gälla både anhöriga med uppehållstillstånd och sådana som har anknytning under asyltid. Kan jag få något förhandsbesked om huruvida man tänker sig något kortare tid än enligt den tvåårsregel som har rått tidigare? Det är faktiskt ganska stelbent på vissa områden. Dels gäller att man egentligen skall åka hem till hemlandet eller åtminstone utomlands för att söka om uppehållstillstånd, dels gäller att det skall vara en exakt tid. Jag tycker att det finns skäl att vi gör lagen litet mer tillämpbar och litet mer mänsklig än vad den har uppfattats som tidigare.
Fru talman! Vi avser inte att förändra tvåårsreglen. Det gäller däremot i båda de situationer som Gullan Lindblad beskriver. Det gäller i det fall man har kommit hit som asylsökande, fått ett avvisningsbeslut och under den perioden träffat någon som man har fattat tycke för och vill stanna kvar i landet. Enligt den nuvarande lagstiftningen måste åka hem i alla fall. Det gäller även i det fall man kanske träffat någon i ett annat land, eller att någon möjligen kommer hit av andra skäl än att söka asyl och sedan måste åka hem för att söka uppehållstillstånd. I båda dessa fall ligger grundprincipen kvar i lagstiftningen. Men vi gör det möjligt att i specifika fall där det finns synnerliga skäl kunna frångå kravet på att man skall söka uppehållstillstånd ifrån det land man kommer från och alltså åka härifrån. Problemen i båda fallen kommer att bli lösta i ett antal fall men inte i alla.
Fru talman! Vi diskuterade även denna fråga tidigare. Jag har stor förståelse för att man måste ha en grundprincip. Men det är samtidigt viktigt att vi har en lag som är någorlunda mänsklig i sin tillämpning så att man inte behöver vara så stelbent som tidigare. Jag har nu fått besked om att det kommer en proposition denna månad. Vi skall naturligtvis alla som är intresserade av denna fråga studera den noga och eventuellt komma med synpunkter när den tiden kommer. Jag tackar så mycket för svaret. Jag ser fram emot att vi får en lösning i den vid det här laget ganska segslitna frågan.
Fru talman! Per Bill har frågat arbetsmarknadsminister Anders Sundström om vilka undantag han är beredd att medge så att vissa företag undantas från flexibilitetshämmande regler på arbetsmarknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Regeringens uppfattning är att de svenska företagen, men också den offentliga sektorn, måste verka i ett klimat där deras behov av flexibilitet och anpassningsförmåga tillgodoses. Till detta kommer löntagarnas behov av trygghet, inflytande och utveckling. Det är regeringens uppfattning att det måste råda en balans mellan dessa behov. Att se över och tillgodose dessa behov anser regeringen att arbetsmarknadens parter är bäst skickade till. För att underlätta ett sådant arbete avser regeringen att tillsätta en kommission. Den skall få till uppgift att söka lösningar på de problem som arbetsmarknadens parter anser finns på arbetsrättens område. Syftet är att kommissionen under medverkan av parterna skall finna former för hur parterna själva i så stor utsträckning som möjligt genom kollektivavtal kan utforma de arbetsrättsliga reglerna. I det arbetet kommer företagens krav på flexibilitet och anpassningsförmåga, och löntagarnas behov av trygghet, inflytande och utveckling, naturligt in.

Fru talman! När det för det första gäller de arbetslösa är de inte på något sätt bortglömda. Detta är frågor som regeringen ständigt upptas med. Vi försöker på olika sätt åstadkomma lösningar så att vi skall kunna sysselsätta fler, få fler människor i utbildning eller på annat sätt stärka deras förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. För det andra är flertalet arbetslösa med i fackföreningar. Vi förutsätter att de fackliga organisationerna också tar till vara de arbetslösas intressen när man ser över arbetsrätten. För det tredje säger Per Bill att det tar lång tid. Vi tycker också att kommissionen måste komma i gång med det här arbetet. Vi gör också allt vad vi kan för att få i gång kommissionen. Vi skall kunna börja arbeta mellan tre parter, nämligen å ena sidan regeringen och samhället och å andra sidan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.

Fru talman! Jag har svarat på den fråga Per Bill ställde som handlade om arbetsrätten. Jag har inte mer att tillföra i den frågan. Om han vill komma fram med ytterligare frågor går det bra att fortsätta den debatten. Men ställ då nya frågor så att jag har förutsättningar att också gå in och förbereda dem!

Fru talman! Jag har inte besvarat den frågan. Jag avser inte heller att gå in i den. Det är inte mitt bord. När det gäller arbetsrätten har jag svarat på frågeställningen. Där har parterna ett mycket stort ansvar - och vi vill också ge parterna det - i syfte att hitta fram till kollektivavtalslösningar som kan vara ändamålsenliga både för löntagare och arbetsgivare. Jag vill inte gå in på detta med arbetsföretagen nu.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva beslut om avvisning av bosnien-kroater om det visar sig att bosnienkroater skulle råka illa ut. Ragnhild Pohanka har frågat mig om varje asylärende rörande bosnien-kroater kommer att prövas enskilt. Då dessa frågor hänger ihop väljer jag att besvara dem i ett sammanhang. Regeringen fattade den 16 februari vägledande beslut i tre ärenden rörande asylsökande med dubbelt, bosniskt och kroatiskt, medborgarskap. Dessa beslut överensstämmer med de vägledande beslut den förra regeringen fattade i maj 1994. När man skall avgöra en ansökan om asyl är det första man gör att bedöma om den sökande har skyddsbehov här i Sverige eller om hans eller hennes skyddsbehov kan tillgodoses på annat sätt. I fallet med bosnien-kroaterna är det alldeles uppenbart att det finns en koppling till Kroatien som är starkare än kopplingen till Sverige, nämligen dessa sökandes kroatiska medborgarskap. Visserligen har dessa personer också ett bosniskt medborgarskap, men deras skäl i förhållande till inbördeskrigets Bosnien Hercegovina är naturligtvis sådant att en avvisning dit under nuvarande förhållanden inte kan komma i fråga. För närvarande är dock förhållandena i Kroatien inte sådana att de berättigar till asyl i Sverige, varför avvisningar till Kroatien är möjliga. Regeringen har inte fått några bekräftade uppgifter att bosnien-kroater som avvisats från Sverige till Kroatien med tvång skulle ha sänts vidare till Bosnien-Hercegovina. Jag är naturligtvis medveten om att uppgifter om tvångsvisa avvisningar till Bosnien Hercegovina har cirkulerat. Därför anser jag det viktigt att peka på att regeringen mycket noga utrett denna fråga innan den fattat beslut. Jag väljer här att redogöra för delar av den information som starkt pekar på att några tvångsvisa vidaresändningar av bosnien-kroater inte sker. Vid en konferens i Genève den 7 juli 1994 uttalade chefen för den kroatiska flyktingmyndigheten, Adalbert Rebic, att återvändande till Bosnien-Hercegovina skall ske på ett frivilligt, välorganiserat och säkert sätt. I augusti 1994 sändes en delegation med representanter från regeringskansliet och Statens invandrarverk till Kroatien för att ta reda på fakta bakom ryktena om tvångsvisa vidaresändningar till Bosnien Hercegovina. Under besöket framkom inget som bekräftade förekomsten av något tvång. I brev den 19 oktober 1994 till Sveriges ambassadör i Kroatien har Kroatiens utrikesminister försäkrat att alla kroatiska medborgare kommer att tas emot i Kroatien oavsett var de tidigare har haft sin hemvist. Jag företog själv en resa till Kroatien och Bosnien-Hercegovina i december 1994. Under denna resa träffade jag ledande kroatiska företrädare som återigen garanterade att inga kroatiska medborgare tvångsvis sänds till Bosnien-Hercegovina. Regeringen är medveten om att de bosnien-kroater som avvisas till Kroatien riskerar att hamna i en besvärlig situation men har också gjort bedömningen att detta inte utgör så starka humanitära skäl att sökandena skall beviljas uppehållstillstånd på denna grund. Flera av de asylsökande har åberopat att de skulle riskera att sändas till krigsskådeplats. Regeringen har inte gjort bedömningen att sökandena i dessa ärenden är att betrakta som krigsvägrare i utlänningslagens mening. Till grund för denna bedömning ligger naturligtvis främst att Kroatien inte för närvarande befinner sig i krig. Till Berndt Ekholm vill jag därför säga att regeringen inte kommer att ompröva de fattade besluten. På Ragnhild Pohankas fråga kan jag svara ett entydigt ja. Varje ärende kommer att prövas individuellt.
Då Ragnhild Pohanka inte finns tillstädes för att ta emot sitt svar går ordet omedelbart till Berndt Ekholm.
Fru talman! Jag tackar talmannen för ordet och statsrådet för svaret på frågan. Jag har också fått möjlighet att ta del av en hel del handlingar när det gäller avvisningsbeslutet av bosnien-kroaterna. Jag har dragit den slutsatsen att detta är ett mycket riskabelt beslut. De som tidigare har kommit till Kroatien har i praktiken tvingats att återvända till Bosnien-Hercegovina. Det har helt enkelt varit deras enda chans att överleva. De har inte fått en rimlig chans att klara sig i Kroatien. Regeringen hänvisar till garantierna från den kroatiska regeringen. Det finns å andra sidan en hel del citat från bl.a. flyktingministern där det görs klart att de måste räkna med att återvända till Bosnien Hercegovina. Man kan fråga sig vad det är för regering de har där nere som ger så olika besked. Kan man lita på en sådan regering? Fältpersonalen där nere, bl.a. frivilligorganisationer som jag har varit kontakt med, ger besked som entydigt talar för att de avvisade går en mycket osäker framtid till mötes. Jag kan inte låta bli att undra om man inte borde bygga beslutet på en säkrare grund än vad det underlag som regeringen har haft ger. Jag tycker också att det har kommit ny information. Senast i går, eller om det var i dag, fick jag information om att det nu har ingåtts en militärpakt mellan bosnien-kroater, bosnien-muslimer och Kroatien för att möta bosnien-serber och, om jag har fattat det rätt, krajina-serber. Det kan leda till en nyrekrytering till krigstjänst. Det skulle innebära att en hel del av de män som kommer att avvisas som följd av det här praxisbeslutet kan råka illa ut. De kan helt enkelt bli inkallade till krigstjänst. Detta samtidigt som vi i Haagtribunalen verkar för att undvika att vi får fler krigsförbrytelser i Kroatien än vad vi haft. Jag måste fråga statsrådet om inte detta att vi nu får veta att en ny militärpakt tydligen har ingåtts innebär att det faktiskt har kommit fram ny information.
Fru talman! För det första kan jag säga att om förhållandena förändras i Kroatien, t.ex. genom att FN tvingas dra tillbaks sina skyddsstyrkor, innebär det att en helt ny situation uppstår. Det sannolika är då att det utbryter krig där Kroatien också är en av parterna. Det är en ny situation som kan föranleda våra myndigheter, både Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden, att ompröva avvisningar till Kroatien. Då får de fundera över om det ändå kan anses att man får skydd där eller inte. Det är en ny situation. Den kan naturligtvis inträffa, och då måste vi ta hänsyn till den. Det är mycket viktigt. Det andra som vi har förutsatt med vårt beslut är att man faktiskt inte tvångsvis återsänds till Bosnien Hercegovina. Det finns inga belägg för att man tvångsvis har återsänts. Den dagen vi får belägg/bevis för att man trots sina garantier på alla möjliga sätt till oss ändå skulle tvångsvis återsända personer till Bosnien är vi inne i en ny situation där vi inte längre kan uppfylla att de har skydd i Kroatien. Det blir då alltså en ny situation, som vi får bedöma efter de då rådande omständigheterna. Vi har förutsatt detta i vårt beslut. Bara det förhållandet att man har ingått en militärpakt innebär inte att det finns förändringar som är av den karaktären att man skulle ändra någon inriktning i de här avseendena. Däremot kan det komma att leda till detta. Men också det ingår i så fall i ett kommande beslutsunderlag. Jag kan försäkra Berndt Ekholm att Invandrarverket, Utlänningsnämnden och regeringen mycket noga följer utvecklingen. Vi kommer också att reagera i den mån vi ser att människor inte längre har skydd.
Fru talman! Det sistnämnda tycker jag är mycket bra, dvs. statsrådets besked om att regeringen noga kommer att följa den här utvecklingen. Men när det gäller det tvångsvisa återsändandet är det enligt den information som jag har kunnat tillägna mig tydligen på det sättet att man får bussbiljetter för att ta sig tillbaka till Bosnien-Hercegovina. Människornas möjligheter att klara sig i Kroatien är dock mycket små. De kommer inte till de flyktingförläggningar som finns. Deras enda möjlighet att klara sig är om de har släktingar. Har de inte det kan de knappast överleva. De har då alltså inget alternativ utan måste ta sig tillbaka till Bosnien. Enligt uppgifter som jag fått befinner sig en av de familjer som har avvisats - jag hoppas att den uppgiften stämmer - redan i Bosnien. Det behöver alltså inte vara en fråga om tvång i ordets juridiska mening, men i praktiken blir det ett tvång. Den krigssituation som spelas upp i och med militärpakten och att FN skall dra sig ur pekar på att riskerna uppenbart är väldigt stora med det här beslutet.
Fru talman! Det är riktigt att det finns personer i Bosnien som har varit i Sverige och här fått sin sak prövad och som inte befunnits ha skyddsbehov, men som sedermera avvisats till Kroatien och därefter farit vidare till Bosnien. Jag träffade ett antal sådana personer när jag var där nere. Jag pratade med dem och diskuterade situationen. Men ingen av dem som jag träffade - i ett fall på en förläggning och i ett annat på ett rum - hade tvångsvis blivit återsänd. De här personerna hade återvänt själva, därför att de tyckte att det var bättre att göra så. Det gällde naturligtvis områden där det inte var krig - det vill jag understryka. Dessa personer åberopade inte heller inför oss att de tvångsvis hade återsänts eller att de på något sätt hade ett skyddsbehov som de behövde få täckt i Sverige. Till oss sade de: Titta hur vi bor! Titta hur vi lever! Jag kan försäkra att det inte var en avundsvärd situation materiellt, psykiskt eller på annat sätt som människorna hade hamnat i. Men de var i varje fall inte förföljda. Vidare är det väldigt viktigt att framhålla att om regimen där nere skulle bryta mot sina garantier, så kommer också våra beslut att bli föremål för omprövning av våra myndigheter.
Fru talman! Enligt min uppfattning, och den bygger på den information som jag har tillgång till och som getts av dem som jobbar på fältet där nere - framför allt gäller det frivilligorganisationer - bryter man faktiskt mot de garantier som man lämnat. Om en av de här familjerna redan befinner sig i Bosnien tyder det på detta. Vidare har Adalbert Rebic - flyktingminister, tror jag - gjort uttalanden som går ut på att bosnienkroaterna måste återvända till Bosnien. Det tycker jag är mycket oroväckande, även om det sedan kommer andra besked. Jag uppfattar situationen litet grand så att det, mot bakgrund av att Unprofor kanske tvingas lämna Kroatien den 31 mars, kunde vara klokt att se till att de beslut inte verkställs som fattas till följd av praxis - dvs. att man helt enkelt skjuter upp verkställigheten den här månaden, så att vi får se om FN får vara kvar. Det är faktiskt ganska avgörande för utvecklingen i området. Vore det inte en möjlig utväg?
Fru talman! Jag kan inte påverka ett sådant beslut, för det är Utlänningsnämnden som i så fall får fatta det beslutet om de bedömer situationen vara sådan. Vi har vid vårt beslutsfattande tagit i beaktande att det för närvarande inte finns en krigssituation där Kroatien är inblandat. Mot den bakgrunden har de här personerna skydd i Kroatien. Den situationen har inte ändrats på något sätt. Ändras den så har vi ett helt nytt läge och då, som jag sade tidigare, kommer våra myndigheter och vi själva naturligtvis att på olika sätt agera och reagera.
Fru talman! Jag måste dra den slutsatsen av vår dialog att här har vi en situation där det finns utrymme för tolkning. Antingen kan man göra den tolkning som regeringen har gjort. Den är hård och mycket precis, exempelvis när det gäller ordet tvång. Eller också kan man göra tolkningen att det här tvånget kan vara ett mjukt tvång, så att man i praktiken är tvingad att ta sig till det här området. I en sådan situation tycker jag att man borde vara väldigt försiktig. Jag skulle nog vilja rekommendera dem som nu har fortsatta beslutsmöjligheter när det gäller denna situation att inte verkställa avvisningar i ett läge där vi inte vet hur FN kommer att agera. Det finns tillräckligt mycket information som talar för att alltför många av dem som avvisas kommer att råka illa ut. Jag tycker att det vore väldigt klokt att inte verkställa de här besluten och att regeringen får tid att kontrollera om den information som kommer i dessa dagar är korrekt och i så fall också omprövar det långsiktiga beslutet.
Fru talman! Att spekulera i vad som kan komma att hända och att föra en politik på den grunden är inte rimligt. Vi måste fundera över vad det är som händer och hur det nu ser ut. Från den utgångspunkten har vi att ta ställning och att fatta beslut. Det är det som vi har gjort i regeringen. Vi har resonerat om detta och gjort vårt ställningstagande. Om situationen sedan ändras har vi ett nytt läge och kommer därmed in i en ny situation där vi får se vad vi då kan göra. Sedan vill jag understryka att UNHCR i Sverige delar regeringens bedömning i det här fallet. Under förutsättning att personer inte tvångsmässigt skickas tillbaka har bosnier med kroatiska pass skydd i Kroatien, visserligen inte med fulla medborgerliga rättigheter. Men barnen får gå i skola och man har möjlighet att finnas i Kroatien. Barnen har i alla fall, som sagt, sina rättigheter. Jag inser också att det kanske är svårigheter när det gäller att skaffa sig bostad och arbete. Det är inte ett lätt liv man återvänder till, vilket jag inte heller påstått. Men det är inte grund för att få skydd eller asyl i Sverige.

Herr talman! Inger Segelström har frågat mig vad jag avser att göra för att hindra att ridning momsbeläggs. Frågan har ställts mot bakgrund av förslag som har lämnats i betänkandet Mervärdesskatten och EG. Förslag till förändringar i mervärdesskattereglerna på bl.a. det område som Inger Segelström tar upp i sin fråga bereds för närvarande inom regeringskansliet. I avvaktan på regeringens slutliga ställningstagande vill jag inte nu ta någon ställning till hur dessa regler bör utformas. För mig är det dock en självklar utgångspunkt att mervärdesskattereglerna inte får medföra att det uppstår skillnader i förutsättningarna för att bedriva verksamheter för flickor och pojkar eller att jämlikhetssträvandena i övrigt försvåras.
Herr talman! Jag vill tacka civilministern för svaret och för möjligheten att få diskutera den här frågan. Frågan gäller hur vi räddar framför allt ridsporten, som är tonårsflickornas sport framför andra. En kostnadsökning som 25 % moms kan innebära att flickorna inte kommer att ha råd att rida längre. Då kommer de naturligtvis inte heller att besöka ridstallet. var fotboll, med 2 miljoner sammankomster, enligt statistik om stöd. På andra plats kommer ridsporten, med 690 000 sammankomster. Först därefter kommer pojkarnas hockey. Det här är en viktig jämställdhetsfråga. Om pojkarnas sporter skulle betala sina fulla kostnader för sporthallar, vaktmästare, idrottsplatser, Globen och Skandinavium och inte som i dag ha tillgång till skattemedel och bidrag, skulle också pojkarnas sporter få bekostas av pojkarna själva, som flickorna får göra med sin ridning. Enligt EU-tolkningen skulle då fotbollen också vara utbildning. Kärnfrågan är enligt EU, om jag har förstått saken rätt, om sporten är vinstgivande. Det skulle inte flickornas ridning behöva vara om samhället tog ett lika stort ansvar för de ridande flickorna som för de fotbollssparkande pojkarna. Att kommunalisera nu är inte ekonomiskt gångbart. Däremot kan staten naturligtvis omfördela bidragen, så att ridklubbarna kan tillämpa självkostnadsprincipen. Mer pengar till flicksporterna blir kravet. Att protesterna har varit låga hitintills beror väl också på att det här är tonårsflickor. Hade det varit pojkarnas och männens sporter som varit hotade hade den här frågan varit löst för länge sedan. Tipsextra och Sportspegeln hade säkert bosatt sig här i riksdagen. Det jag undrar är: När kommer regeringens ställningstagande? Vad menar civilministern konkret att skillnaderna består av i dag och hur löser vi de problemen?
Herr talman! Jag tror att man kan säga att det handlar om två olika problem. Båda berör Inger Segelström i sin fråga. Först och främst bekostas pojkars idrott i betydligt högre grad än flickors idrott av det allmänna. Flickors idrott, vare sig det handlar om dans, ridsport, work out eller vad det kan vara, är däremot ofta idrott som bedrivs i kommersiell regi. Det är det ena problemet. Det andra problemet är frågan om EU-direktivet när det gäller momsen. Jag hör inte till dem som har stått i första ledet när det gällt att Sverige skall EU anpassa sig mer än absolut nödvändigt. Det enda jag kan säga är att jag kommer att försöka göra vad jag kan för att flickors idrott på grund av EU-momsen inte skall hamna sämre än den redan gör. Men som sagt var, när beredningen fortfarande pågår har jag mycket svårt att ge några exakta besked om vilket slutresultatet kommer att bli.
Herr talman! Riksidrottsstyrelsen utreder just nu hur framtida bidragsmodeller inom idrotten skall se ut. Om regeringen inte kan lösa den här momsfrågan hoppas jag att civilministern ser till att statliga medel omfördelas från pojkarnas momsbefriade sporter till flickornas sporter. Då räcker det inte med bara 25 %, som momsen avser. Då får det bli så att flickorna får 40 % av bidragen, eftersom det är 40 % flickor som utövar olika sporter. Då bör också självkostnadsprincipen gälla för alla. Det är det som är den kommersiella biten i dag, att det måste gå ihop. Jag vet inga ridskolor som går med stora vinster, snarare tvärtom. Det man får göra är att ridstallet får jämföras med sporthallarna och idrottsplatsen får jämföras med ridbanan. Sedan får man ställa kostnaderna mot varandra, för det verkar vara på det sättet som EU ser på det här.
Herr talman! Jag kan bara tacka för de förslag som Inger Segelström kommer med. Vi arbetar med de här frågorna i Civildepartementet och även i övrigt inom regeringskansliet. Men några ytterligare besked kan jag inte lämna i dag.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat socialministern vilka åtgärder hon avser vidta med anledning av att barnomsorgslagen inte följs. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den 1 januari 1995 trädde den utvidgade lagregleringen på barnomsorgsområdet i kraft genom ändringar i socialtjänstlagen. Kommunernas skyldighet har därmed skärpts. De skall utan oskäligt dröjsmål tillhandahålla barnomsorg för barn i åldrarna 1 till och med 12 år, i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Bestämmelser har också införts i socialtjänstlagen som preciserar barnomsorgens uppgift och de kvalitetskrav som gäller för verksamheten. En avgörande förutsättning för att kommunerna skall kunna leva upp till lagstiftningens intentioner är att barnomsorgsverksamheten kan byggas ut och bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunerna måste själva ha ansvaret för planering, organisation, drift, tillsyn och kostnadsutveckling av hela den offentligt finansierade barnomsorgen. Barnomsorgen har under senare år genomgått ett omfattande förändrings och förnyelsearbete. Resultatenheter har införts i stor utsträckning. Besparingar har gjorts genom lägre personaltäthet och större barngrupper. Skolbarnsomsorgen har integrerats med skolan. Andelen enskilda daghem och fritidshem har ökat. Kostnaderna för barnomsorgen har också under de senaste åren minskat. Det gäller såväl kostnaderna per plats som de totala kostnaderna i fasta priser. Detta trots en kraftig utbyggnad av verksamheten. Ändå bedöms kvaliteten i verksamheten generellt som god, främst därför att personalen i barnomsorgen över lag är kompetent och välutbildad. Under åren 1992-1993 ökade antalet barn i barnomsorgen med i genomsnitt 12 000 per år. Enligt aktuella uppgifter har under år 1994, dvs. det år som gått sedan riksdagsbeslutet fattades, ytterligare 35 000 barn fått barnomsorgsplats. Detta är den största årliga utbyggnaden av antalet platser inom barnomsorgen någonsin. Under år 1995 planerar kommunerna en fortsatt utbyggnad med 20 000 nya platser. Enligt en enkät som Svenska kommunförbundet låtit göra hade 150 kommuner full behovstäckning den 1 januari 1995. Ytterligare 50 kommuner uppger att de kommer att nå full behovstäckning under våren eller hösten 1995. Riksdagens stora majoritet för barnomsorgslagstiftningen måste ses som en kraftfull markering av att det nu får anses vara normal svensk standard att alla kommuner skall klara det som 150-200 kommuner redan gör. Det kan ta viss tid innan riktigt alla kan bygga igen det som tidigare inte har gjorts. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen. Men det finns ingenting som tyder på att inte kommunerna tar barnomsorgslagstiftningen på största allvar. Mycket stora ansträngningar görs för att uppfylla den. Även om inte samtliga kommuner kommer att kunna leva upp till barnomsorgsgarantin inom den utsatta tiden, tyder de senaste utbyggnadssiffrorna på att kommunerna, med sänkta kostnader och bibehållen god kvalitet, snart kommer att nå målet om full behovstäckning.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Vi har ju varit överens om det värdefulla i att införa en barnomsorgsgaranti som gör barnomsorgen tillgänglig för alla barn. Den betyder också mycket för föräldrarnas möjligheter att fritt välja hur de vill förlägga sitt förvärvsarbete. Kommunerna är sedan årsskiftet mycket riktigt skyldiga att utan skäligt dröjsmål, och med det menas tre till fyra månader, ordna plats i barnomsorgen och fritidsverksamheten för barn som är 1 - 12 år gamla. Det här innebär att man måste ha en beredskap för den fulla behovstäckning som vi syftar till. Detta har väckt stora förväntningar bland föräldrar men också bland mor och farföräldrar. När lagen hade trätt i kraft den 1 januari fick jag förvånansvärt många samtal från far och morföräldrar som undrade varför det nu inte fanns dagisplats inom den skäliga tiden. Man såg med svårmod på att en dotter eller son - det gällde framför allt döttrar - på grund av bristen på barnomsorg inte kunde ta ett förvärvsarbete. Samtidigt kom i januari SKTF:s kartläggning, enligt vilken 4 av 10 kommuner angavs bryta mot lagen. Det sades också att det finns kommuner som inte tar den aktuella lagen på allvar. Vi har här bara hört en part, och statsrådet har det allmänna intrycket att kommunerna tar det här på allvar. Då jag ser på dessa siffror blir min fråga dock: Det är ändå ett sjuttiotal kommuner som inte når full behovstäckning under 1995. Det är ganska många kommuner. Vad kan man göra åt dem? Vi har inte i egentlig mening några sanktionsmöjligheter med den lagstiftning som vi har.
Herr talman! Vi gör som far och morföräldrarna - vi säger att detta numera är en självklarhet i det svenska samhället. Det är för de flesta kommunalpolitiker en självklarhet, och vi råder både far och morföräldrar i de här kommunerna liksom naturligtvis föräldrarna till de barn som inte får plats så fort som rimligen kan krävas att säga detta till sina politiker och att kraftfullt hävda den här rättigheten.
Det bäddar för politikermisstroende när man inte kan leva upp till de uppsatta målen.
Jag tror ändå att den snabbt kommer att sprida sig i och med att den redan fått ett så pass genomgående genomslag. Jag tror att det goda exemplets makt och det trista i att få stå i skamvrån och tillhöra den lilla minoritet som inte lever upp till lagen kommer att ge effekt ganska kvickt. Vi skall följa frågan, men vi måste samtidigt visa viss respekt för dem som har stora utbyggnader att göra. Dessa måste få ta en viss liten tid i anspråk.
Herr talman! Jag antar att Socialstyrelsen följer detta. Jag hoppas också att inte minst storstadskommunerna, som enligt den statistik som jag har tillgänglig har de sämsta siffrorna, prioriterar detta och kommer i kapp. Jag tror att det på sikt är lönsamt.

Herr talman! Kjell Ericsson har frågat socialministern om regeringen är villig att se över gällande bestämmelser så att s.k. gränspendlare boende i Sverige erhåller samma rätt till föräldraförsäkring som övriga boende i Sverige. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. EG-rådets förordning nr 1408/71 ger regler för samordning av medlemsländernas sociala trygghetssystem, vilken via EES-avtalet är tillämplig också i förhållande till bl.a. Norge. Enligt den gäller att den som förvärvsarbetar har rätt till föräldrapenningförmåner enligt arbetslandets nationella lagstiftning. Arbetslandets lagstiftning gäller även om man är bosatt i ett annat EU eller EES-land än där man arbetar. fr.o.m. den 1 januari 1995 är antalet ersättningsdagar med föräldrapenning i samband med barns födelse sammanlagt för båda föräldrarna 450. När föräldrarna gemensamt har den rättsliga vårdnaden om barnet har varje förälder rätt till hälften av den totala ersättningstiden, dvs. 225 dagar var. En förälder kan överlåta sin rätt till föräldrapenning till förmån för den andre föräldern, med undantag för föräldrapenning motsvarande förälderns sjukpenning såvitt avser en tid om 30 dagar för varje barn. En förutsättning för att sådant avstående skall kunna ske är dock att den förälder som önskar avstå dagar till förmån för den andra föräldern själv har rätt till föräldrapenning. En förälder som ensam har den rättsliga vårdnaden om barnet har rätt till samtliga föräldrapenningdagar själv. Den förälder som själv inte är berättigad till föräldrapenning kan inte avstå dagar till den andre föräldern även om den andre föräldern uppfyller förutsättningarna för att vara berättigad till föräldrapenning. Detta kan gälla föräldrar som är bosatta i Sverige och har gemensam vårdnad om ett barn men där en av föräldrarna inte omfattas av den svenska socialförsäkringen på grund av förvärvsarbete eller bosättning i annat land. Konsekvensen av detta är att den förälder som omfattas av den svenska föräldraförsäkringen endast kan få del av hälften av den totala antalet föräldrapenningdagar, dvs. i normalfallet 225 dagar. Från barnets synpunkt är det emellertid viktigt att åtminstone en förälder ges möjlighet att vara hemma med föräldrapenning under samtliga de dagar som föräldrapenning kan utges. Jag kommer därför att senare under våren föreslå regeringen att förelägga riksdagen ett förslag till ändring i lagen om allmän försäkring. Ändringen kommer att göra det möjligt för den förälder som uppfyller förutsättningarna för föräldrapenning att i dessa fall själv få uppbära föräldrapenningen för hela tiden. För att förhindra att föräldrapenningförmåner för samma barn utges enligt flera länderns lagstiftning bör lagändringen kombineras med regler om att föräldrapenningförmåner som uppburits i annat land skall avräknas från den svenska föräldrapenningen och att detta skall gälla oavsett till vem av föräldrarna föräldrapenning utgetts. Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse bör inte heller kunna utgå för samma barn och tid som en motsvarande förmån utges enligt utländsk lagstiftning.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde frågan var att jag hade blivit kontaktad av föräldrar som hade drabbats av gällande bestämmelser. Det är i gränstrakterna ganska vanligt att personer bor på den ena sidan av gränsen och jobbar på den andra, s.k. gränspendlare. Vi har en fri nordisk arbetsmarknad, som är bra för alla parter, och jag tycker att vi skall stimulera den. Det har tidigare varit många problem i detta sammanhang i skatteavseende och även när det gällt försäkringsfrågor, men man har undan för undan, åtminstone i vissa fall, kunnat lösa dem någorlunda väl. I den nu aktuella frågan innebär nuvarande bestämmelser att föräldrar blir missgynnade på så sätt att om t.ex. pappan tar jobb i Norge, får man i det relaterade fallet bara halv försäkringsersättningen. Med tanke på den arbetslöshet som vi har i Sverige i dag är det fel att inte underlätta för arbetstagare att ta jobb också i Norge. Jag välkomnar därför den lagändring som statsrådet här aviserar och som undanröjer dessa problem. Jag tackar därför än en gång för svaret.
Herr talman! Kjell Ericsson och jag har kanske kontaktats av delvis samma personer. Det finns dessutom faktiskt inte bara i Norden människor som är gränspendlare, och jag har blivit kontaktad även av sådana personer. Det finns här naturligtvis ett problem, men jag hoppas att frågan relativt snart skall vara löst.

Herr talman! Owe Hellberg har frågat mig om jag är beredd att öka anslaget för solvärmeanläggningar. Riksdagen beslutade våren 1991 om riktlinjer för energipolitiken på grundval av trepartiöverenskommelsen i januari samma år. Denna överenskommelse ligger fast. En del av 1991 års energipolitiska överenskommelse var de energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet. Medel avsattes för att underlätta introduktion av förnybar energi genom femåriga investeringsprogram för biobränslebaserad kraftvärme, vindkraft och solvärme. Riksdagen har sedan år 1991 beslutat om vissa mindre förändringar i programmen. Förändringen har bl.a. miljoner kronor under perioden. Regeringen har med hänsyn till det ansträngda budgetläget valt att inte utöka medelsramen för femårsperioden, som pågår fram t.o.m. den 30 juni 1996, vilket innebär ett oförändrat anslag under det kommande budgetåret. Den parlamentariska Energikommissionen, som tillsattes sommaren 1994, har i uppdrag att lägga fram förslag om program för omställningen och utvecklingen av energisystemet. Resultaten från solvärmeprogrammet liksom de övriga energipolitiska programmen granskas för närvarande av Energikommissionen. Syftet med granskningen är att analysera behovet av förändringar och ytterligare åtgärder. Engergikommissionens arbete skall vara avslutat den 1 september 1995. Min bedömning är att Energikommissionen kommer att ge underlag till den nödvändiga politiska enighet som behövs inom svensk energipolitik, så att både producenter och konsumenter vet vilka långsiktiga villkor som skall gälla när de investerar i nya energiteknik. När vi har Energikommissionens slutliga underlag kan vi också ta ställning till de framtida statliga insatserna för de alternativa energislagen som t.ex. solvärme.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret, men jag är naturligtvis inte nöjd med beskedet. Det hjälper nämligen inte dem som står i kö för att söka bidrag till att bygga en solvärmeanläggning. Det handlar faktiskt om 20 miljoner kronor i dagsläget. Även tillverkarna av solvärmeanläggningar blir naturligtvis rådvilla i den här situationen. Besked om att staten tänker satsa på alternativa energikällor är nödvändigt. Det är en viktig signal, inte minst i den uppblossade debatten om kärnkraftens avveckling eller ej. Vi vet att det kommer att kräva stora investeringar i de alternativ som redan finns i dag. Jag tycker att det är litet märkligt att inte regeringen kan klara en så liten investering som det här är fråga om. Jag tycker dessutom att det är en signal om att solvärme inte är någonting att satsa på, trots att den bevisligen är den renaste energikälla som finns. Kostnadsaspekten är viktig. Det statliga bidraget har lett till en kraftig uppgång av utbyggnaden av solvärmeanläggningar, t.ex. har egenuppförda anläggningar ökat i storlek från 1 000 kvadratmeter 1991 till 8 000 kvadratmeter 1994. Det skapar också arbetstillfällen för hemmaindustrin. Både företag och deras produkter är skapade på hemmamarknaden. Hur vi skall lyckas skapa arbeten på hemmamarknaden bekymrar vi alla oss om men gör ingenting särskilt. Att hänvisa till kommissioner och utredningar i all ära, det kan man göra. Nu har det gått 15 år sedan folkomröstningen om kärnkraft, och vi står fortfarande och stampar på samma ställe. Åtgärder, inte ord, är vad som behövs. Jag förväntar mig att regeringen i kompletteringspropositionen återkommer i denna fråga.
Herr talman! Det är korrekt, som Owe Hellberg säger, att det finns en efterfrågan på småskaliga solvärmeanläggningar, däremot ingen efterfrågan på storskaliga. Anslaget för småskaliga solvärmeanläggningar är slut. Där är de medel som jag här redovisade nu avsatta. Jag kan kanske tillfredsställa Owe Hellberg med ett kompletterande svar i fråga om kompletteringspropositionen.

Herr talman! Det var ett positivt besked, det tackar jag för. Det handlar faktiskt om prioritering. Plötsligt får man fram 2 miljarder som man vill satsa på sjuka hus. Om man kan utvidga det till att omfatta också andra saker är jag nöjd.
Herr talman! Vi kommer att pröva detta. Detta har tagits fram i den arbetsgrupp som nu jobbar med denna fråga. Där skall vi samråda med Miljöpartiet. Vi hoppas på ett positivt besked.

Herr talman! Eva Goës har frågat näringsministern om han är beredd att justera skatten på kärnkraft för att skapa likvärdig konkurrens mellan vattenkraft och kärnkraft. Då frågan faller inom mitt ansvarsområde har den överlämnats till mig. Låt mig först erinra om att de i genomsnitt 2 öre/kWh el som i dag tas ut på all kärnkraftsproducerad el inte är någon skatt utan en avgift, som utgår för finansiering av den totala kostnaden för avfallshantering, rivning av kärnkraftverken etc. - åtaganden som kärnkraftföretagen har enligt kärntekniklagen. Avgiftens nivå beslutas årligen av regeringen. Avgiften skall bl.a. täcka de framtida kostnaderna för kärnavfallshanteringen och rivningen av kärnkraftverken. Medlen betalas in till Statens kärnkraftsinspektion och sätts enligt finansieringslagen in på ett räntebärande konto i Riksbanken. Den reala avkastningen har hittills varit bättre än beräknat. När det gäller försäkringskostnaderna för en eventuell olycka kan följande konstateras. Frågorna om ersättning vid en kärnkraftsolycka reglers i atomansvarighetslagen. Förutsättningarna för kraftföretagens ersättningsskyldighet enligt atomansvarighetslagen skall nu analyseras av Energikommissionen. Kommissionen skall även redovisa förutsättningarna för utveckling av det internationella regelverk som ligger till grund för den svenska lagstiftningen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag ställde frågan till näringsministern därför att jag tycker att vattenkraft och kärnkraft inte konkurrerar på lika villkor. betalade man 1 öre/kWh i skatt. Det betyder att de gamla vattenkraftverken betalar tio gånger mer än kärnkraftverken. Dessutom har det diskuterats om att fördubbla dessa skatter för att kunna betala medlemsavgift till EU nästa år. Det skulle innebära 4 öre för gamla vattenkraftverk och 0,4 öre för kärnkraftselen. Det betyder att man inte kan konkurrera. Man kan inte transitera vattenkraftsel från Norrland ner till Sydsverige. Med överföringsförluster, slitage osv. kommer man upp till en rörlig avgift på 7-8 öre. För kärnkraftens del kan den ligga på 5-6 öre. Kärnkraftverken ligger nära sina kunder. Det blir alltså en felaktig konkurrens, inte på lika villkor. Därför ställde jag frågan i första hand till näringsministern. Dessutom anser vi i Miljöpartiet att kärnkraftverken definitivt inte står för sina kostnader, utan det är ett falskt elpris. Vi anser att där bör inkluderas, inte bara avfallskostnader som är beräknade till 2 öre i stället för 5 öre som vi i Miljöpartiet tycker, utan också en uranskatt som vi tycker skall ligga runt 10 öre och en riskpremie på grund av den stora risken med kärnkraften. Vi tycker att atomansvarighetslagen skall omfatta 1 000 miljarder kronor ifall att det skulle hända en olycka. Då skulle det bli ett helt annat pris på kärnkraftselen, men det skulle vara ett miljöpris.
Herr talman! Jag är inte beredd att nu ge mig in i en större energiskattedebatt, den debatten får vi ta när Energikommissionen är färdig och lagt fram sitt slutbetänkande. Min principiella inställning därvid är att energipolitiken och energibeskattningen måste gå hand i hand. När det sedan gäller vattenkraften vill jag anföra följande. Sedan 1982 utgår en särskild skatt på vattenkraft producerad av äldre vattenkraftstationer. Till skillnad från kärnkraftsavgiften är motivet för denna skatt rent statsfinansiellt. Skatten har tillkommit mot bakgrund av de höga vinster som uppstår i de äldre vattenkraftverken därför att kapitalkostnaderna oftast är låga och priset på vattenkraften oftast bestäms av kraftslag med högre kostnader. Som alla rörliga skatter kan dock även denna skatt teoretiskt riskera att bli styrande på ett sätt som inte är avsett. Den nuvarande vattenkraftsskatten är dock låg i förhållande till produktionskostnader för kärnkraft. Jag bedömer därför att risken är mycket liten för att den nuvarande vattenkraftsskatten skulle få felaktiga styreffekter. När det gäller den kommande höjningen av vattenkraftsskatten bereds frågan för närvarande i regeringskansliet. Det är ett förslag som har att göra med finansieringen av EU-medlemskapet och som var en del i uppgörelsen med Vänsterpartiet.
Herr talman! Jag har haft kontakt med Norrlandskraftverk, och jag har då fått höra att det kommer att bli väldigt besvärligt för dem att konkurrera med kärnkraften i syd. Om man, som Jörgen Andersson sade, höjer avgiften - han talade dessutom om en fördubbling - finns det inte en chans för dem att konkurrera på lika villkor. Med tanke på miljö och hälsoeffekter kan jag naturligtvis inte ställa upp på att det skall vara en så låg skatt på kärnkraften. Jag tycker att den skulle betala sin totala och fulla kostnad - något annat kallar jag ett falskt elpris. Att vattenkraften sedan har avskrivits det tackar vi för, vi som bor uppe i Norrland. Vi har varit med om att land har dämts upp, att renbetesland har försvunnit, osv. Någon favör skall vi ha. Så ser vi naturligtvis på det. Om statskassan skall ha in pengar erbjuder just kärnkraften en enorm marknad, speciellt om man tänker sig en utökning - enligt NUTEK:s prognos skall ju kärnkraftsberoendet bli större.
Herr talman! Som jag tidigare sade bedömer vi att den nuvarande vattenkraftsskatten inte har några felaktiga styreffekter gentemot kärnkraften. Det nya förslaget till vattenkraftsskatt är jag i dag inte beredd att gå in på, eftersom ärendet för närvarande bereds i regeringskansliet. Sedan sorterar de här frågorna faktiskt inte under näringsministern, utan de sorterar under mig.
Herr talman! Det är bra att jag får den upplysningen, Jörgen Andersson. Jag tänkte ett tag att de kanske sorterade under finansministern också. Att jag ställde frågan till näringsministern berodde på att jag visste att Jörgen Andersson var bortrest och att jag ville ha svaret litet tidigare. Jag vet att det just i dag är ungefär fifty-fifty, men prognosen om det blir fråga om en fördubbling är att det inte alls kommer att bli möjligt att konkurrera med den gamla vattenkraftselen från Norrland. I Miljöpartiet vill vi dessutom - jag upprepar det än en gång - vända på det hela och ta ut mycket mer i skatt från kärnkraften, eftersom vi tycker att den har så många avigsidor. Man får då inte glömma uranbrytningen, som sker utomlands i länder där man inte ser hälsoeffekterna, och framöver kommer generationer att drabbas av miljöförstöring och av en ekonomisk och ekologisk kollaps. Jag tycker att vi skall ta med också det i priset.
Herr talman! Miljöpartiet har ju en ledamot i Energikommissionen. Jag föreslår att ni för fram de här synpunkterna där, så att de så att säga får vändas gentemot de andra uppfattningar som kommer fram i kommissionen. Det är ett lämpligt forum.
Herr talman! Ja, Jörgen Andersson, det är precis vad vi gör. Vår ledamot har precis påpekat att det skulle bli väldigt dyrt med kärnkraft om marknaden fick råda. Skulle marknaden råda skulle man ta ut alla de här skatterna genom en skatteväxling. Det tror jag också att EU är inne på. Jag hoppas verkligen det. Kärnkraften skulle på så sätt stå för sina miljö och hälsokostnader, och riskpremien skulle betalas fullt ut.

Ärade ledamöter! I dag, den 8 mars 1995, högtidlighålls den internationella kvinnodagen i vårt land och i världen - samtidigt som FN:s sociala toppmöte i Köpenhamn inleds, ett halvår efter befolkningskonferensen i Kairo och ett halvår före FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking. Den internationella kvinnodagen vill uttrycka sammanhållningen och solidariteten mellan världens kvinnor - och jämställda män - i kampen för alla människors lika värde och rätt till utveckling och inflytande. Den firas för att vi kvinnor känner stolthet för det vi representerar och skulle kunna betyda om vi hade mera makt. Men den firas också i sann upproriskhet över att jämställdheten - och därmed demokratin och respekten för grundläggande mänskliga värden - ännu inte har nått tillräckligt långt. Vår egen situation här i Sverige är unik. Vi är med rätta stolta över att nu ha världens mest jämställda parlament, regering och kommunala beslutande organ. Men det ger oss också ett särskilt ansvar att på bästa sätt ta till vara den kvinnliga kompetens och styrka som finns samlad i riksdagen. Säkert finns det erfarenheter att delge, idéer att utveckla, möjligheter till samarbete att diskutera. Jag har därför inbjudit kvinnor från samtliga riksdagspartier till en förutsättningslös diskussion kring dessa frågor. Men de allra flesta kvinnor i världen saknar fortfarande makt och inflytande över sitt eget liv och över sitt samhälle. Enligt IPU, Interparlamentariska unionen, fanns det i juni 1993 bara sex länder - de fem nordiska och Nederländerna - som hade mellan 24 och 39 % kvinnor i parlamentet. Ytterligare sex länder - Tyskland, Schweiz, Spanien, Canada, USA och Polen - hade mellan 20 och 10 % kvinnor i parlamentet. I alla övriga länder var andelen kvinnor i parlamentet mindre än 10 %. Dessa siffror ger bara en antydan om vidden av de orättvisor som fortfarande råder. Men de visar tydligt att kvinnors begåvning, kunskaper och erfarenheter inte tas till vara. I detta kan orsaken till många av vår tids stora problem sökas. Vi kvinnor utgör inte bara mer än hälften av världens befolkning. Vi kvinnor spelar en avgörande roll i både produktion och reproduktion i de flesta samhällen och kulturer. Vi kvinnor är bärare av viktiga delar av kulturarvet och av konsten att överleva. Det är när denna kunskap som vi representerar glöms bort och ignoreras i skeden av snabba förändringar som de stora problem uppstår som är teman för detta årtiondes globala konferenser - från barntoppmötet och Riokonferensen till den kommande konferensen om den mänskliga boendemiljön. Det handlar om sociala missförhållanden och ohälsa, om segregation och växande slumområden, om uttorkning, miljöförstöring och jordförstöring, som i sin tur ger upphov till konflikter, flyktingströmmar och mänskligt lidande. Ärade ledamöter! Det ligger en både utmanande och uppmuntrande sanning i insikten om att om all den kunskap och erfarenhet som vi kvinnor besitter togs till vara genom att kvinnor får mer makt, så skulle vi alla tillsammans få en helt annan kraft och möjlighet till de nödvändiga förändringarna.

Fru talman! Vid den här tiden förra året och hela perioden fram till regeringsskiftet var det klart fler medborgare som trodde att den egna hushållsekonomin skulle förbättras än som trodde att den skulle försämras. Nu är förhållandet omkastat: Det är vanligare att vänta sig att den egna ekonomin utvecklas till det sämre än motsatsen. Det kan tyckas att detta inte är så konstigt. I sin återställariver har den socialdemokratiska regeringen t.ex. avskaffat vårdnadsbidraget och slopat den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Och framför allt har riksdagen förmåtts fatta beslut om skattehöjningar på över 50 miljarder kronor. Därtill kommer att nya socialdemokratiska kommunledningar höjt uttaget av den del av inkomstskatten som slår igenom i vanliga löntagares plånböcker. Det uppgivna motivet för dessa åtgärder har varit att få i gång Sveriges ekonomi. Men det egendomliga är då att medan det hela förra året fram till valet förelåg en kraftig övervikt för dem som ansåg att landet gick mot bättre tider - i september 36 % mot 20 % som trodde på sämre tider - är situationen nu omvänd. Det är många fler som tror att läget försämras än som tror att det förbättras. Har då denna majoritet fel? Eller är det till äventyrs så att politiken är fel? Beror omsvängningen på att människor inser att det inte kan vara rätt att höja skatter, när det är fler jobb i den enskilda sektorn som behövs? Att det inte kan vara rätt att återreglera arbetslivet, när det är större flexibilitet och större utrymme för enskilda initiativ som krävs? Att det inte kan vara rätt att återgå till den politik som förde oss in i krisen? Människors förväntningar brukar ge god vägledning om i vilken riktning ekonomin utvecklas. Men det finns också mera objektiva mätare av den ekonomiska feberkurvan, t.ex. räntan och kronkursen. Den korta räntan ligger nu nästan en procentenhet över nivån från tiden för valet, medan den långa är i stort sett oförändrad. Kronindex var i september 126, och nu ligger det över 130 - i dag på morgonen nära 131. Socialdemokraterna kom till makten på löftet att ställa allt till rätta inom ekonomin. Sammanfattningsbetyget på vad som uträttats efter ett halvår är mycket dåligt. Ändå har återhämtningen av världsekonomin gått betydligt snabbare än vad som förutsågs i höstas. Inte minst gäller detta Europa, och särskilt då våra grannländer, Norge, Danmark och Finland men även Tyskland. Den gynnsamma utvecklingen av världshandeln medför att den starka uppgången i den svenska exportindustrin fortsätter. Men trots detta förutses för Sverige en lägre tillväxt än vad som tidigare ställts i utsikt. Det är ett tydligt tecken på obalansen i den inhemska ekonomin att medan andra industriländer skriver upp sina tillväxtprognoser tvingas vi göra nedrevideringar. Därmed fortsätter Sverige att halka efter i den internationella välfärdsligan. För 25 år sedan låg vi tillsammans med USA och Schweiz i topp vad avser levnadsstandard, mätt som köpkraftsjusterad bruttonationalprodukt per invånare. Vid den senaste mätningen hamnade vårt land på 17:e plats bland 24 OECD-länder. Och nu förutses alltså sänkningen av vår relativa välfärd fortsätta. Enligt finansplanen stannar tillväxten år 1995 vid 2,6 % och 2,9 % år 1996. Det innebär för innevarande år en sänkning från de 3,4 % som regeringen angav så sent som i november. Det kan jämföras med att socialdemokraterna i sin ekonomisk-politiska motion i maj förra året utlovade att en ny regering skulle höja tillväxttakten i Sverige till 41⁄2 % år 1995. Ändå är regeringen klart mera optimistisk än andra bedömare, som t.ex. Konjunkturinstitutet och OECD. Dess prognos bygger på antagandet att den privata konsumtionen - trots sänkta disponibla hushållsinkomster både i år och nästa år - skall kunna hållas uppe och t.o.m. öka något. För att räknestycket skall gå ihop krävs att hushållen inte oväsentligt minskar sitt sparande. Han förutser att sparkvoten hålls uppe under intryck av den otrygghet som skapas av alla skattehöjningar, den ovissa avtalsrörelsen, förändringar inom socialförsäkringarna och osäkerhet på fastighetsmarknaden. Inte minst kommer naturligtvis den sedan några dagar ytterligare höjda realräntan att stimulera till fortsatt sparande. Inte ens enligt finansplanen väntas den totala arbetslösheten sjunka mer än till ca 11 % nästa år, medan den öppna arbetslösheten då fortfarande överstiger 6 %. Dessa siffror skall jämföras med den snabba återgång till tidigare nivåer för arbetslöshetstalen som förespeglades i valrörelsen. Den femåriga obligationsräntan förutsågs i år ligga på 10 % i genomsnitt - den är nu - den är nu nära 131. Med sådana värden blir den dämpning i statsskuldens ökningstakt som borde följa av konjunkturförbättringen knappast märkbar. Detta understryker att regeringens ekonomiska politik är baserad på ytterst smala marginaler. Minsta störning - och det är ingen liten störning vi haft - på de internationella finansmarknaderna eller t.ex. i avtalsrörelsen utlöser reaktioner som utesluter möjligheterna att med den förda politiken få ekonomin på rätt kurs igen. Vad som framför allt inger oro hos marknadsaktörerna är det litet längre perspektivet. Vad händer om två år, när konjunkturen lutar nedåt igen och Sverige fortfarande har en total arbetslöshet över 10 % och en statsskuldskvot på 100 % av bruttonationalprodukten? Med den känslighet vi har för konjunkturförändringar i vår statsbudget på både utgifts och inkomstsidan - vad som utifrån keynesiansk synvinkel i berömmande ordalag brukat kallas automatiska stabilisatorer - kommer då kurvan för statsskuldsökningen åter dramatiskt skjuta i höjden. Det är den utvecklingen vi måste förhindra redan nu, medan efterfrågan på våra produkter utomlands ännu är hög. Men tiden är kort. Verkstadsindustrin konstaterade redan i höstas att konjunkturtoppen för deras del är nära, och Handelsbankens ekonomer sade i sin senaste prognos att 1995 blir det bästa året i den här konjunkturcykeln. Har finansministern funderat över varför Finland, som ju faktiskt råkade ännu värre ut än Sverige under det tidiga 90-talets nedgång, i dag har en ecu-index på 104 - förmodligen bättre, eftersom siffran är sedan i går - mot Sveriges över 130? Varför har den svenska kronan sjunkit med 20 % gentemot den finska marken sedan i somras? Varför ligger den korta räntan i Finland nästan tre procentenheter lägre än den svenska? Svaret är förstås att man i vårt broderland tagit mycket mera allvarligt på kravet att sanera ekonomin genom utgiftsminskningar och att genomföra långsiktiga strukturella reformer som är alldeles nödvändiga. Fru talman! Jag nämnde den aktuella orosfaktor som lönerörelsen utgör. Många tårar har fällts över den uteblivna samordningen inom LO. För min del tror jag denna är till fördel, och det även om löneökningen totalt sett blir något högre än vad den annars skulle ha varit i genomsnitt. Genom att förhandlingsarbetet decentraliseras blir det möljligt att bättre anpassa förändringarna till lönebetalningsförmågan. Det är ett viktigt steg mot den ökade flexibilitet i arbetslivet som krävs. I konsumentledet är prisstegringen ännu så länge beskedlig. Konsumentprisindex klarade sig i januari under treprocentsgränsen på tolmånadersbasis. Det förtjänar framhållas att inträdet i EU hade stor betydelse för detta, vilket var och en som sedan årsskiftet handlat fläskfilé med rabatt kan intyga. Men producentpriserna stiger i en takt av över 6 % om året. Och i synnerhet efter den senaste ränteuppgången och kronförsvagningen kan handelns marginaler inte krympas hur mycket som helst. Som Riksbanken nyligen framhöll, blir det svårt att klara prisstabilitetsmålet under resten av året och särskilt nästa år. Jag vill understryka att detta mål är en inflationstakt av 2 % och inte 3 % - den sistnämnda siffran är ytterkanten på den bandbredd som inte får överskridas annat än kanske någon enstaka månad. Inget är viktigare för trovärdigheten i kampen mot inflationen än att Riksbanken ges ökad självständighet i enlighet med Riksbanksutredningens liggande förslag. Jag har tidigare frågat finansministern - och för den delen också förre utredningsledamoten Jan Bergqvist - och jag gör det igen: Om ni nu inser att medlemskap i ett EU som befinner sig i den ekonomiska och monetära unionens andra steg kräver åtgärder på denna punkt, varför då inte genomföra dem så snabbt som möjligt för att markera beslutsamheten att försvara kronans inre och därmed också yttre värde? Ett annat krav som medlemskapet i EU och förberedelserna för EMU ställer är utarbetandet av ett konvergensprogram. Regeringen tycks mig hittills ha tagit alldeles för lätt på den uppgiften. Det räcker uppenbarligen inte med en internationell populärversion av finansplanen. När så sker kommer det att stå klart att finanspolitiken måste skärpas. Det duger inte att vänta till hösten eller ens till kompletteringspropositionen med ytterligare sparförslag. Vad som då återstår när man kommer stickande med improviserade sparförslag i efterhand är inga besparingar, det är skattehöjningar. Kommentarer både av finansministen och av den socialdemokratiska gruppledaren här i riksdagen antyder att det är ytterligare skattehöjningar som kan komma. Det bästa vore naturligtvis om finansministern redan här i dag kunde lämna de utfästelser som behöver göras. Men Göran Perssons problem är att inte ens det otillräckliga sparpaket han hittills lagt fram ser ut att kunna genomföras. Det förslag till statsbudget som socialdemokraterna i finansutskottet säger sig stödja urholkas successivt. Förutom att det riktade anställningsstödet är närmast verkningslöst i sak, och därmed ansvarslöst i nuvarande samhällsekonomiska läge, är det efter vad som framkommit efter ett oändligt antal frågor i finansutskottet också ofinansierat. Det heter att man skall återkomma till finansieringen i kompletteringspropositionen - och vad det betyder har jag just sagt - och det sägs likadant om andra avvikelser som nu är på gång i arbetsmarknadsutskottet. Men därmed är inte det budgetförslag vi nu tar ställning till fullständigt. Flera uppgörelser har träffats med oppositionspartier om merutgifter inom bl.a. jordbrukets och tullens områden. Förändringarna går i samma riktning som vi moderater förordat, men skillnaden är att finansieringen inte är klar. Det konkreta förslaget om neddragningar på familjepolitikens område skulle vara färdigt till den 1 mars - det har vi inte sett av. Vad säger finansministern om revolten inom socialförsäkringsutskottet mot förslaget om sänkt kompensationsnivå i sjukförsäkringen? Sammantaget är detta sparmotstånd hos socialdemokrater i riksdagen naturligtvis en mycket dålig signal till de bedömare som är övertygade om att Sverige behöver spara mera. Företrädare för internationella samarbetsorgan och ratinginstitut samt bankanknutna och fristående ekonomer anser genomgående att det tillkommande sparbehovet är 15-20 miljarder. Det moderata budgetalternativet ger en förbättring på 17 miljarder. Därtill krävs enligt både vår och andras mening att åskilligt av vad som hittills haft formen av skattehöjningar måste omformas till utgiftsminskningar. Totalt sett förordar vi 44 miljarder i skattelättnader och 62 miljarder i utgiftsbesparingar. Inte minst är det angeläget att öppna för en expansion av den privata tjänstesektorn. Finansministerns negativa besked på den punkten nyligen är ett hårt slag riktat mot arbetssökande både ungdomar och äldre i vårt land. Det är dessutom obegripligt med hänsyn till att vi tycks vara överens om att de nya jobben måste komma i privata företag. Industrin och byggsektorn kan visserligen komma att producera mer men inte anställa så många fler. Fru talman!

Fru talman! De senaste dagarnas oro på valutaoch räntemarknaderna med fallande kronkurs och ökande räntor har blivit en ny tydlig påminnelse om obalansen i svensk ekonomi. Detta får snabbt stora negativa konsekvenser för de enskilda hushållen, för företagen och icke minst för statsfinanserna. Finansutskottets betänkande om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken bygger på de antaganden och utgångspunkter som finns i finansplanen, nämligen en starkare kronkurs och lägre räntor. I den preliminära nationalbudgeten skriver regeringen att det förutses fallande femåriga obligationsräntor. Vidare sägs att anledningen till de successivt lägre långräntorna är ett ökat förtroende för en hållbar statsskuldsutveckling. Dessutom kan man läsa att den svenska kronan antas appreciera gentemot de övriga Fru talman! I verkligheten ser vi i dag något helt annat - en allt svagare krona och högre räntor. Finansutskottets betänkande, som det utformats av majoriteten, är egentligen ett mindre trovärdigt dokument. Jag förstår om socialdemokraterna och främst finansministern känner oro. Den försvagade kronkursen och de kraftigt stigande marknadsräntorna är en utomordentligt hård dom mot Sverige. Politiken har inte den trovärdighet som socialdemokraterna brukar påstå i högtidliga sammanhang. Den ekonomiska politiken måste nu utformas så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling. Vi får inte vältra över problemen med stor statsskuld och stor miljöskuld på kommande generationer. Det är utgångspunkten för Centerns alternativ till regeringens ekonomiska politik. Fru talman! Förr brukade barnen låna av föräldrarna när pengarna inte räckte. Nu är det föräldrarna som lånar av nästa generation, av våra barn och barnbarn, för att finansiera vår välfärd. Så kan vi inte ha det. Därför måste Sveriges statsfinanser saneras. För att lyckas vrida utvecklingen rätt är några faktorer avgörande - låg inflation, tillväxtskapande åtgärder, minskad arbetslöshet och en balanserad avtalsrörelse. Budgetsaneringens innehåll måste anpassas till vad som är långsiktigt strukturellt riktigt. Saneringspolitiken måste samspela med, och inte motverka, strukturpolitiken. Inflationsbekämpningen måste ha fortsatt hög prioritet. Men den ekonomiska politiken måste uppfylla fler krav än så. Statsfinanserna måste saneras med ökad grundtrygghet och rättvis fördelning som ledstjärna. Vi måste ha en omställning av ekonomin i riktning mot kretsloppstänkande och en ekonomisk tillväxt som tar miljöhänsyn och värnar en god regional utveckling. De selektiva arbetmarknadspolitiska åtgärderna måste reserveras för personer som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Centerns ekonomisk-politiska förslag innehåller alla viktiga komponenter för att få en uthållig ekonomisk utveckling. Vårt alternativ till regeringens budget är ca 13 miljarder starkare. Det innebär att sysselsättningen skulle öka, miljön förbättras och den generella välfärdspolitiken omfatta alla. Med Centern i regeringsställning genomfördes flera viktiga reformer för att skapa en hållbar näringslivsledd tillväxt. Vi genomförde reformer för att skapa en hållbar utveckling i ekonomin och en ökad rättvisa i välfärdssystemen. Miljöarbetet lyftes fram på ett för Sverige nytt och unikt sätt. I dag skulle det i och för sig finnas anledning att kritiskt granska socialdemokraternas politik i opposition. Den präglades tyvärr ofta av populism. Jag kan inte påstå att Göran Persson som finansminister har ägnat sig åt populism. Han har gjort försök att sanera den svenska ekonomin. Det som sker nu är något radikalt annorlunda mot det som skedde under oppositionsåren. Men i budgetpropositionen ges en historiebeskrivning som inte stämmer med vad som verkligen skett. Om man läser budgetpropositionen verkar det som om socialdemokraterna har glömt 80-talets inflationsspiral och spekulationsekonomi. Då var det inne att tjäna pengar på pengar, fastighetsvärdena blåstes upp och resultatet blev bankkrisen som kom att kosta det svenska folket minst 65 miljarder kronor. Varför vägrar finansministern att återkräva det svenska folkets utlägg för att hålla bankerna under armarna? Fru talman! Nu är det föga meningsfullt att älta det som har varit. Nu är det inte tid att se bakåt. Nu är det dags att se framåt och söka lösningar som lyfter Sverige ur ekonomins träskmarker. Återkommande debatter här i kammaren om den politiska skuldbördan gör inte räntebördan lättare för småhusägare, företag eller lågavlönade. Vi måste nu söka efter långsiktiga lösningar som ger stabilitet och kontinuitet. Men det förutsätter att regeringen söker förankra politiken på annat håll än på vänsterkanten. Sverige har för närvarande ett hyfsat kostnadsläge. Många ekonomiska indikatorer pekar rätt. Investeringarna ökar, exporten går bra, bytesbalansen pekar på överskott och produktiviteten i näringslivet har radikalt förbättrats sedan 80-talet. Tre år med fyrklöverregeringens politik börjar ge resultat på dessa punkter. Kvar står en för hög arbetslöshet och ett högt ränteläge. Regeringen drar tyvärr felaktiga slutsatser av hur svensk ekonomi kommer att utvecklas och föreslår ett antal felaktiga åtgärder. Det gäller framför allt åtgärder för företagandet och för möjligheterna att skapa nya jobb. I höstas drev socialdemokraterna igenom höjda arbetsgivaravgifter. Nu vill regeringen driva igenom det sönderkritiserade nyanställningsstödet RAS eller NYS, som jag tycker är en mer lämplig benämning. Det skulle först kosta 7 miljarder kronor, men har reducerats till 5 sedan regeringen köpt Miljöpartiets stöd genom pengar till allergisanering. Dessa 7 miljarder är ännu ofinansierade. Mot bakgrund av oron på valutamarknaden bör riksdagen inte fatta beslut om nya ofinansierade utgifter och reformer. Fru talman! Debatten i dag kommer att handla om åtgärder för att sanera svensk ekonomi, få ner budgetunderskottet och få en politik som pressar ner räntorna. Vi kommer att i stort sett vara överens om vikten av detta. Sedan skiljer vi kanske oss när det gäller vilken typ av åtgärder vi skall vidta. Men önskan att få ner budgetunderskottet, pressa ner räntorna och få stopp på statsskuldens ökning tror jag är gemensam för oss alla. Men vad händer efter finansutskottets debatt? Efter den här debatten skall Socialdemokraterna och Jag tycker att det är kvalificerat vansinne att besluta om RAS. Det innebär ett ökat budgetunderskott och därmed en ökad statlig upplåning. Mitt råd till socialdemokraterna är: Avstå från att mot en stor minoritet i riksdagen, mot företagens, AMS och många fackliga organisationers vilja driva igenom RAS-förslaget! Släpp prestigen och tänk på landets ekonomi! Jag vill samtidigt passa på att fråga socialdemokraterna hur många jobb man tror att Rädda Anders Sundström-förslaget kommer att ge. Det avgörande för att skapa nya jobb är goda villkor för företagen. Vi i Centern har lagt fram en rad förslag om ökad riskkapitalförsörjning, förbättrad arbetsrättslig lagstiftning, lägre arbetsgivaravgifter genom skatteväxling osv. Om regeringen är intresserad av att skapa en majoritet för goda villkor för företagande bör Centerns förslag studeras ingående. Vi är, herr finansminister, beredda till en konstruktiv oppositionspolitik för att skapa förutsättningar för fler företagare, fler företag och fler jobb. En sundare ekonomi ställer också krav på strukturreformer och moderniseringar av de nuvarande välfärdssystemen. Centerns utgångspunkt är att ingen skall ställas utanför välfärdssystemen på det sätt som sker i dag. Ökad grundtrygghet är vår modell. Det är orimligt att, som nu sker, cementera den gräns som går genom Välfärdssverige. Den som redan har det gott ställt skall ha mycket, men den som har litet eller inget skall få just litet eller inget. För att kunna skapa balans i ekonomin borde vi enas om en rad strukturella reformer. Som exempel kan vi ta den breda pensionsuppgörelsen. Den kan tjäna som utgångspunkt för hur vi bör tänka. Rotandet i teknik och detaljer fick stå tillbaka till förmån för en långsiktigt genomgripande förändring av pensionssystemet. Pensionsuppgörelsen mellan fyrklöverregeringen och socialdemokraterna ger oss i allt väsentligt ett bra och hållbart pensionssystem. Det som gjordes på pensionsområdet bör stå modell för andra områden, t.ex. på arbetslivsområdet. Vi måste skapa en arbetslivsförsäkring som inkluderar ersättning vid arbetslöshet, sjukdom och arbetsskada. Det finns skäl att även inkludera förtidspensionering i ett sådant system. Det är motsatt väg mot den som regeringen valde i höstas när den rev upp den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen riktar nu besparingar mot barnfamiljer. Många av barnfamiljerna lever med smala ekonomiska marginaler. Minskat barnbidrag är enligt vårt sätt att se en kortsiktig och felaktig lösning. Jag vill i stället se en bred enighet om en familjepolitisk reform. Centerns alternativ är i det fallet ett barnkonto - Jag vill fråga finansutskottets ordförande och också finansministern, som senare skall delta i debatten, om de är intresserade av att inleda ett arbete för att skapa hållbara strukturreformer inom dessa områden. Den typen av strukturåtgärder och strukturreformer borde också vara bärande inslag i ett vägvinnande kommande konvergensprogram. I linje med strukturreformen, där rättvisa och valfrihet skall sättas i förgrunden, borde vi också pröva en kassabegränsning på den offentliga sektorn. Det måste bli stopp för utgiftsökningen. Detta instrument var aktuellt i slutet av 1980-talet, men fick då en utformning som Centern hade anledning att kritisera, eftersom det främst var inriktat på löneutveckling. Jag tycker att vi måste söka efter ett system där vi sätter ett tak för myndigheters utgifter men formar det så att det ger frihet att göra fördelningspolitiska prioriteringar mellan individen, hushåll och region. Fru talman! Sveriges ekonomiska situation som vi upplever den i dessa dramatiska dagar, med fallande kronkurs och stigande räntor, motiverar att vi söker efter det politiska handslaget och långsiktiga lösningar. Sverige är för litet och problemen är för stora för att vi skall fastna i politisk pajkastning om vem som bär skuldbördan när det gäller dagens problem. De som dignar under räntebördan, står utanför arbetsmarknaden eller har svårt att få hushållskassan att räcka till kräver att vi söker efter det som enar i stället för att prioritera det som skiljer. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att jag vidhåller de reservationer till betänkandet som Centern har undertecknat, men av praktiska skäl och för tids vinnande kommer jag bara att yrka bifall till reservationerna 1 och 26.

Fru talman! Det finns två bilder av den svenska ekonomin i dag. Den ena är positiv. Det är exportindustrin som visar vägen där. Det går som tåget i exporten. De gör rekordvinster, och de investerar och ökar antalet jobb. Den andra bilden är mycket negativ. Den gäller utlandets bedömning av den svenska ekonomin. Utlandets förtroende är nu noll. Det syns i rekordsvag krona och höjda räntor. Det borde finnas en möjlighet att utnyttja denna plussida - det som går bra i ekonomin - till att förbättra och stärka Sverige. Men regeringen och Göran Persson har i stället minskat förtroendet för landet genom att välja fel samarbetspartner i riksdagen och fel politik. Man har höjt skatterna på företagande så att det blir färre jobb. Man har för få och felaktiga besparingar. Man har rivit upp beslutet om karensdagen och andra viktiga strukturella reformer, och man vill nu spendera 7 miljarder kronor som inte finns på RAS. Det är några exempel på misstagen. Göran Persson har åkt runt i världen för att försöka förklara hur bra den svenska ekonomin egentligen går, men han har alldeles uppenbart misslyckats med detta och mycket snabbt blivit överkörd av internationella placerare som flyr den svenska kronan. I dag får man nog säga att Sverige är i ett roderlöst tillstånd. Vi driver som en liten eka i ett stormigt hav. Göran Persson vet uppenbarligen inte vad han skall göra. Hittills har han lyckats parkera Sverige i världens B-lag i fråga om växelkurs och räntor. Kronan har fallit som en sten. Ecuindex låg i går över 130. En D mark kostar mer än 5 kronor och 20 öre. Räntorna har sedan förra sommaren inte bara hållit sig kvar på en alldeles för hög nivå, utan de har ytterligare rakat i höjden under den senaste tidens oro. I går var de svenska obligationsräntorna 385 punkter högre än de tyska. För mindre än två veckor sedan, fru talman, skrev de borgerliga partierna i den gemensamma reservationen till dagens betänkande att finansplanens ekonomiska politik saknar säkerhetsmarginaler och har hög risknivå. Vi fortsatte: "Det går inte att bortse ifrån att händelser kan inträffa i omvärlden som kraftigt förändrar de ekonomiska förutsättningarna". Vi har tyvärr fått alldeles, alldeles för rätt. På dessa två veckor har kronan sjunkit med ca 25 öre mot D-marken. Räntemarginalen har ökat med 65 punkter mot Tyskland. Det är precis motsatsen till finansplanens prognoser, där kronan skulle bli starkare och räntorna sjunka i förhållande till de tyska. Jag var i Finland i går. De har också problem med sin ekonomi med arbetslöshet och budgetunderskott. Men i Finland utvecklas både växelkurs och räntor mycket mera positivt än i Sverige. Den finska marken har nästan gått tillbaka till den nivå som den hade när den började flyta, dvs. att den har stärkts mycket kraftigt under senare tid. De finska räntorna är klart lägre än de svenska. Ett av skälen är att de har genomfört och fortsätter att genomföra rejäla utgiftsminskningar och besparingar för att minska budgetunderskottet och få ordning på sin statsskuld. De har redan från början lägre nivå på de offentliga utgifterna än vad vi har i Sverige, men de har ändå förstått att det är utgifterna man måste minska och inte skatterna man skall öka. Därför är också det internationella förtroendet för den finska ekonomin mycket mera stabilt. De får tillbaka detta i positiv utveckling av den finska valutan och räntorna till fördel för de finska hushållen. Göran Persson har inte lyckats skapa något förtroende för sin politik. I själva verket har tyvärr misstroendet i stället ökat. Den svenska ekonomin är nu mera sårbar än någonsin. Det går inte att försöka skylla ifrån sig detta på den internationella oron. Den internationella oron skulle inte ha så dramatiskt negativa effekter på Sverige om inte obalanserna i Sverige var så stora och den ekonomiska politiken så fel. Allt fler bedömare har nu insett att den budgetsanering som i så hög grad bygger på höjda skatter är felaktig. Ännu värre blir det när regeringen också river upp viktiga strukturella reformer på arbetsmarknaden - a-kassan, arbetsrätten - river upp en strukturell reform i sjukförsäkringen och alltså vill slopa den införda karensdagen och dessutom ökar upplåningen med det konstiga RAS-förslaget. Det faktum att Göran Persson räknar fel fast åt rätt håll - upplåningen blir nog kortsiktigt något bättre än vad finansplanen redovisar - hjälper inte ett enda dugg. Människor är så medvetna om att effekterna på längre sikt snarast är sämre. Den Perssonska budgetsaneringsplanen förutsätter nästan evig tillväxt, och alla vet att konjunkturer går litet upp och ned. Efter uppgång kommer nedgång. En internationell dämpning kommer nog. Det finns många som tror att det blir omkring 1997. Då finns det väldigt stor risk att statsskulden och budgetunderskottet exploderar i Sverige. Det beror faktiskt på att de åtgärder som Socialdemokraterna nu genomför innebär att budgeten blir mer och mer känslig för konjunkturutvecklingen. När konjunkturen går bra blir utslaget ganska stort, och när konjunkturen går dåligt blir det negativa utslaget ganska stort. Det beror på att man har höjt både andelen skatter och andelen utgifter i relation till vad de borde vara. Enligt finansplanen är skattekvoten ännu 1998 ungefär 53 %. Utgifterna ligger på ungefär 65 % om man räknar i andel av hela ekonomins storlek. Med dagens förutsättningar - dagens räntenivåer och kronkurs - skulle det bli ännu värre. Om man har så hög skattekvot tappar man väldigt mycket pengar i statsbudgeten när konjunkturen viker. Om man har så hög utgiftsandel ökar utgifterna väldigt mycket när konjunkturen viker. Resultatet blir att underskottet i budgeten börjar rasa i höjden igen vid en konjunkturdämpning. Statsskulden rasar i höjden från en redan alldeles för hög nivå. Denna stora risk och ökade känslighet för budgeten har tyvärr väldigt många människor redan insett. Det ökar deras misstro mot Sverige. Den budgetsanering som Göran Persson är pappa till är inte robust. Den innebär ökad konjunkturkänslighet och ökad känslighet för kommande svängningar. Dessutom innebär den naturligtvis - det har sagts många gånger tidigare - att skatteökningarna och de strukturella misstagen förstör möjligheten till bättre tillväxt. De strukturella förändringarna innebär att dynamiken och anpassningsförmågan i ekonomin minskar. Då blir det större risk för flaskhalsar. Det blir större spänningar i lönerörelsen. Det finns större risk för lönekostnadsökningar som är större än produktivitetsökningen, och det finns större risk för att priserna börjar stiga mycket mer än i omvärlden och mer än vad vi själva har sagt. Sverige ligger redan otrevligt nära gränsen för inflationsmålet, vilket som allra högst är 3 %. Förväntningar på att målet skall överskridas blir tyvärr allt vanligare och riskerna för detta blir tyvärr allt större. Riskerna är väldigt stora, och den nuvarande utvecklingen är mycket farlig. Den är farlig för jobben, och den är farlig för välfärden. Med hänsyn, fru talman, till att det i dag är internationella kvinnodagen är det faktiskt värt att påpeka att utvecklingen är särskilt farlig för kvinnornas välfärd. Det är den både kortsiktigt, på grund av den dåliga rättvisan i de åtgärder som genomförs - de ger orättvisa fördelningseffekter till nackdel för kvinnorna - men också långsiktigt på grund av risken för kommande närmast drakoniska förskräckliga besparingar i framtiden. Utvecklingen är faktiskt också farlig för demokratin, eftersom det finns en betydande risk att allt fler medborgare kommer att känna att det politiska systemet inte kan klara av att leverera det som har lovats. Om denna ränte och växelkursutveckling skulle bestå eller bara mildras ganska långsamt, blir effekten mycket starkt åtstramande på den svenska ekonomin. Både företag och hushåll kommer att bli osäkra, nervösa, oroliga och vänta med investeringsbeslut och konsumtionsbeslut. Det betyder att tillväxten blir lägre, jobben färre, arbetslösheten högre och statens underskott blir större. Denna tudelning av ekonomin, där vissa grejer går bra och andra dåligt, skärps ytterligare, med värre spänningar i lönerörelsen och större risker för inflation som följd. Att exportindustrin skulle få hjälp av denna extra försvagning av kronkursen hjälper inte eftersom exportindustrin redan arbetar mycket nära kapacitetsgränsen. Det som hänt innebär att kraven på den ekonomiska politiken har skärpts. Regeringen har tyvärr misslyckats med den viktiga uppgiften att skapa stabilitet och förtroende. Valet av politisk samarbetspartner, Vänsterpartiet och ibland Miljöpartiet, inger inte något förtroende. Det är alldeles uppenbart att det var ett ödesdigert misstag av statsministern att med Vänsterpartiets hjälp skapa en konfrontationsministär. Det som nu behövs är en politisk och en ekonomisk förtroendechock. Folkpartiet har pekat på det redan i sin partimotion i januari. Det har bara blivit mera uppenbart sedan dess. Regeringen måste kort sagt både byta politik och samarbetspartner i riksdagen. Det finns ett utmärkt tillfälle att göra detta. Om två veckor skall finansutskottet och EU-nämnden få en redovisning av det som kallas för konvergensprogram, som i princip visar hur vi skall klara våra obalanser och få balans i ekonomin. Det skall inges till Europeiska unionen. Detta konvergensprogram måste verkligen seriöst vara betydligt mera långtgående än finansplanen i fråga om besparingar och strukturella reformer. Det måste tydligt visa på en långsiktig omläggning och förändring av den hittills förda politiken. Det måste bygga på besparingar och strukturella reformer som det finns en politisk uppslutning kring i riksdagen. Folkpartiet har presenterat en mängd förslag både på besparingar, lägre skatter för att främja näringslivets och jobbens expansion och strukturella reformer för att öka ekonomins förmåga till anpassning och flexibilitet och minska risken för inflation. Vi kommer att stå fast vid dessa förslag även om socialdemokraterna ansluter sig. Regeringen måste faktiskt seriöst överväga detta och sedan konkret följa upp ett sådant nytt och mera långtgående konvergensprogram i kompletteringspropositionen i april. Fru talman! Jag inser att det är prestigemässigt svårt för Göran Persson att erkänna att han hittills har fört fel politik. Men läget är nu så allvarligt och finansministern så uppenbart villrådig att han rimligen sitter på sin kammare och överväger alla alternativ och möjligheter extra noga. Det är bra om han tar sig några timmar och funderar på detta. På en punkt finns det inte särskilt många timmar kvar över huvud taget. Det gäller RAS. Det är några få timmar kvar innan riksdagen kommer att ha fattat ett alldeles galet beslut. En ansvarsfull finansminister skulle ta chansen och de timmmar respittid som finns och säga: Vi avstår från RAS. Vi ändrar oss och röstar bort denna ofinansierade utgift på 7 miljarder kronor. Det är faktiskt för Göran Perssons del bara att stå fast vid vad han sade i kammaren i höstas. Det var i en debatt om skatteväxling och möjligheten att sänka skatteuttaget på exempelvis arbete. Jag citerar från Göran Perssons anförande: "Skall man sänka de inkomsterna skall de ersättas med någonting som är långsiktigt stabilt. Det är en utgångspunkt som jag inte kan vika ifrån i ett läge när vi har 200, kanske 240 miljarder kronor i löpande underskott att hantera ---. Något annat kommer ni inte att få höra från mig ---." Så sade Göran Persson i november förra året. Nu måste Göran Persson leva upp till dessa ord och rösta nej. Han måste föreslå att socialdemokraterna tar tillbaka förslaget om RAS. Fru talman! Jag vill också fråga Jan Bergqvist om en mycket märklig passus i majoritetstexten i dagens betänkande. Där står nämligen att om vi hade haft en stramare finanspolitik - mera åtstramning - under bl.a. de första åren på 90-talet, hade det varit lättare att möta de svåra problemen sedan. Vi skulle alltså ha stramat åt mera. Ett par tre meningar längre ner klagas det tvärtom på att politiken var för stram och bidrog till att hämma, begränsa den inhemska efterfrågan. Det är ganska motsägelsefullt. Jag vill veta: Var politiken för stram eller var den för litet stram? Sedan säger socialdemokraterna, i samma stycke, att den inhemska åtstramningen och de penningpolitiska åtgärderna hösten 1992 ledde till depression och massarbetslöshet. Det låter ju ganska dåligt. Är det verkligen socialdemokraternas uppriktiga mening att kronförsvaret hösten 1992 och krisuppgörelserna mellan regeringen och socialdemokraterna var fel? Tycker Jan Bergqvist att Sverige frivilligt skulle ha valt en devalveringspolitik? Jag tror att det hade varit förödande för Sverige. I dagens Dagens Industri har den socialdemokratiska gruppledaren Sven Hulterström också börjat delta i den ekonomiska debatten. Han har sagt att han tycker att Sverige skall ta initiativ till en internationell omsättningsskatt på handeln på derivatmarknaden. Frågan har varit uppe i utskottet. I betänkandet tar socialdemokraterna avstånd från en sådan tanke på ett i mitt tycke mycket klokt sätt. Jag tror att det vore helt förödande och det skulle starkt skada Sveriges anseende och öka omvärldens misstro mot Sverige om Sven Hulterströms tankar blev regeringens politik. Göran Persson om socialdemokraterna står fast vid finansutskottets avståndstagande från en sådan omsättningsskatt. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla reservationer som jag har undertecknat, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservationerna 1, 5 och
Fru talman! Anne Wibble oroar sig med all rätt för den ränteuppgång som har varit. Jag tycker att hon inte gjorde saken full rättvisa. Det kan bero på att hon inte har hört vad som hände i dag på morgonen, när marknaden öppnade. Då steg femårsräntan med 15 punkter, till nära 11 %. Sexmånadersräntan gick upp nästan lika mycket, med 11 punkter till 9,15 %. Det kan vara bra även för finansministern att fundera över i avvaktan på hans inlägg.
Fru talman! Jag får tacka Lars Tobisson för de senaste nyheterna. Det bara illustrerar ytterligare det utomordentligt allvarliga i dagens situation. Det är faktiskt så allvarligt att Göran Persson inte har råd att vara villrådig särskilt länge till. Detta skadar möjligheterna att få fram jobb. Det skadar våra möjligheter att bevara och utveckla välfärden och levnadsstandarden över huvud taget för människor i Sverige. Tiden börjar rinna ut nu, Göran Persson.

Fru talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 16 och 28. Det är den 8 mars i dag, och det kan finnas anledning också för oss män att fundera på en del på vad det betyder. Jag satt i morse och läste två olika saker. Det första var ett brev från en kvinna som jag träffade i lördags. Hon kommer från Älvängen utanför Göteborg, och hon beskrev situationen för sig själv och sina arbetskamrater. Hon arbetar på ett laboratorium som laboratorieassistent. Hon berättade bl.a. om en god vän, jag tror hon var i 45-årsåldern, som hade tröttnat på sin karl. Men hon hade en lön som låg strax över 12 000 kr i månaden och klarade inte av ekonomiskt att överge honom, så hon tvingades stanna kvar. Jag tror att vi män kan behöva fundera en del över hur stort värde det ligger i att kunna försörja sig själv på en inkomst. Jag tror också att många av oss behöver fundera på hur vi skulle kunna klara upp vårt eget vardagsliv om vi blev övergivna av våra kvinnor. Jag läste också en annan sak. Det var Carl Bildts artikel i en av våra större morgontidningar. Han skrev om att man nu kunde börja tala om att Sverige tillhör C-laget. Vi hörde nyss Anne Wibble prata om B laget, beroende på att ränteskillnaden gentemot Tyskland nu har växt ytterligare. Det är litet märkligt att höra just från en kvinna, att man så ensidigt värderar olika länder efter räntenivå, inflation och sådant. Jag skulle vilja nämna en annan siffra för Anne Wibble. Det är frågan om kvinnors förvärvsfrekvens i olika länder, alltså andelen kvinnor som förvärvsarbetar. Siffran för Sverige ligger på 83 %. Siffran för Tyskland ligger på 56 %. Vilket är viktigast, Anne Wibble, andelen kvinnor som förvärvsarbetar eller inflationens nivå i de olika länderna? I ett annat land, Belgien, dit en del av våra f.d. ledamöter av denna riksdag numera har dragit, är det 34 % av kvinnorna som förvärvsarbetar. I Finland, som Anne Wibble sade vackra saker om, ligger arbetslösheten på ungefär det dubbla eller mer jämfört med vad vi har i Sverige. Det är också en viktig faktor om man skall bedöma Finland. Regeringen har en budgetsaneringsplan. Det är bra. Vi stöder den planen till stora delar. Men, Göran Persson, vi saknar en annan sak - en långsiktig plan mot arbetslösheten. Anne Wibble har rätt i att det behövs en uthållig tillväxt. Men det räcker inte, utan det krävs också strukturella reformer. Såvitt jag kan förstå, finns det två sorters strukturella reformer som vi måste ägna oss åt och fundera över. Den första reformen gäller arbetstiderna. Vi måste hitta en väg mot en jämnare fördelning av arbetstiderna, med sikte på sex timmars arbetsdag. Det måste finnas en förståelse inom regeringen för att detta är den enda huvudmetoden för att klara oss från massarbetslöshetens samhälle. Den andra reformen, som är väl så viktig, gäller skatteväxling och miljöomställning. Regeringen måste börja ta de här två sakerna på allvar. Anne Wibble talade också om faran för demokratin. Det finns verkligen anledning att fundera över demokratin i dessa dagar, när en ung man kunde spekulera bort ett antal miljarder på Tokyobörsen. Det leder sedan till dramatiska förändringar i svensk ekonomi och påverkar hela vår debatt i riksdagen osv. Det finns en grundläggande anledning att fundera över vad detta system av valutaspekulation innebär för vår demokrati. Jag visste inte tidigare att Sven Hulterström hade skrivit om detta, och jag välkomnar det verkligen mycket starkt. Jag hoppas att Sven Hulterström röstar för den reservation som jag och Roy Ottosson från Miljöpartiet har avgivit och som handlar just om att Sverige skall verka för en internationell omsättningsskatt. Eftersom Sven Hulterström har en betydelsefull position i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, kanske man rent av vågar räkna med ett brett stöd för denna reservation. Marknaden är i dag högsta visdom på många av de borgerliga ledarsidorna. Man kan fundera litet bakåt i historien, t.ex. vad marknaden sade för fem år sedan, våren 1990. Det var de dagarna då svenska fastighetshajar köpte fastigheter i London och Bryssel för brinnande livet, därför att det då bedömdes vara den stora framtidsinvesteringen. Det var marknadens logik för fem år sedan. Marknaden är inte rationell. Man kan likna den vid en buffelhjord som rusar över prärien och plötsligt byter kurs och rusar åt ett annat håll. Det är en sorts masspsykos som utbryter med jämna mellanrum. Kanske man rent av skulle våga jämföra med simmande minkar i vattnet. Det är lika svårbedömbart vart de skall ta vägen nästa dag. Vi behöver också vidta åtgärder mot spekulation inom landet. Jag talar alltså inte om att förstöra fungerande marknader. Vi behöver fungerande marknader, konkurrensmarknader, inte minst inom finanssektorn och bankvärlden. Göran Persson säger i en liten skrift att han avvisar det vänsterpartistiska förslaget att vårt ägande i Nordbanken skall användas till att minska räntegapet. Göran Persson går nu ut ur kammaren, men jag kan vända mig till andra socialdemokrater. Han avvisar förslaget med att säga att vi inte skall detaljstyra Nordbanken. Det är ingen som har föreslagit att vi skall detaljstyra Nordbanken. Vi kan inte beordra vissa räntenivåer. Vi kan däremot ta vårt ägaransvar och säga att vi har en ganska stor statlig bank, och vi kan ändå ge allmänna riktlinjer. Vi tycker att vår egen bank skall konkurrera hårdare med de andra stora bankerna, bryta upp den bankkartell som faktiskt existerar och se till att det blir en effektiv konkurrens. Vi behöver också vidta kraftfulla åtgärder mot arbetslösheten. Jag instämmer i den kritik mot RAS förslaget som vi har hört tidigare. Det är ineffektivt. Vi är inte kritiska av politiska skäl. Vi instämmer i den mycket sakliga och konstruktiva kritik som t.ex. LO har riktat mot förslaget. Det går helt enkelt att använda 5 miljarder kronor oerhört mycket effektivare, t.ex. för att stödja kommuner där man i dag tvingas avskeda - inte minst många kvinnor, Anne Wibble. Det är där som de här pengarna behövs, till insatser mot den ökande arbetslöshet som nu hotar i kommuner och landsting. Det är också nödvändigt att stödja små företag. Det är oerhört mycket effektivare att stödja små företag som anställer långtidsarbetslösa än att skvätta ut pengarna även över rika exportföretag, som i dag har så stora vinster att de inte vet var de skall göra av pengarna. Det är också fråga om fördelningen av saneringsprogrammet. Vi behöver sanera rikets finanser, men det måste göras en vettig fördelning. Finansministern och andra socialdemokrater är ute och talar om att de 10 % som utgör de rikaste hushållen står för 30 % av budgetsaneringen fram till 1998. Deras disponibla inkomster får alltså ta 30 % av smällen. Man talar också om att de 10 % som har de lägsta inkomsterna bara behöver stå för 5-6 %. Den beräkningen kanske är riktig, men det rimliga är naturligtvis att man tittar på den procentuella andelen minskning för respektive inkomstgrupp. Då visar det sig att de som har de högsta inkomsterna får en minskning av den disponibla inkomsten på ungefär 6 %. Det är exakt samma siffra för dem som ligger i botten. Däremot kommer den välbeställda medelklassen, som har 200 000-250 000 kr i årsinkomst, lindrigast undan, med en minskning av den disponibla inkomsten på ungefär 4 %. Detta är inte en vettig fördelningsprofil på saneringsprogrammet. Det finns två skurkar i det här sammanhanget. Den ena skurken är egenavgifterna. Det är ett orättfärdigt system. Det är mycket bättre att ha progressiva skatter än egenavgifter. Den andra skurken är återinförandet av grundavdraget vid statlig beskattning. Det är en riktad skattesänkning för folk med ganska hyggliga inkomster. Det är inte rimligt att göra detta samtidigt som egenavgifterna höjs. Jag blev i morse uppringd av några från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som hade sett Storas chef Berggren framträda i TV 4. Han lär sitta med i regeringens näringslivsråd. Han hade sagt att det nu måste tas rejäla tag, som att sänka bidragen och skära i utgifterna i den offentliga sektorn. Så talar alltså en man som beviljar sig själv och de egna vännerna i näringslivet oerhört höga löner och ofta också extra bonus på de stigande aktiekurserna. Det är det här som skapar den pessimism som Lars Tobisson talade om. Det är det som gör att svenska folket tappar tron på oss politiker och på vår förmåga att lösa landets problem, tron på att vi vågar göra någonting åt de orimliga inkomsterna. Det finns i dag på riksdagens bord bl.a. en socialdemokratisk motion där man föreslår något så försiktigt som att frågan om ett lönetak skall utredas. Som en opinionsyttring skulle vi åtminstone kunna uttala oss för ett tak. Vi har också från Vänsterpartiet föreslagit att regeringen skall sätta gränser för de mycket generösa styrelsearvodena i statliga företag. Där kan regeringen faktiskt gå in direkt och styra, som företrädare för ägarna. Detta ger inga stora pengar - det är ingen som påstår det. Men det är en moralisk fråga. Det är nödvändigt för att vi skall få förståelse hos svenska folket för att vi måste sanera landets finanser. Till sist skall jag bara säga några ord om förtroendechocken, som Anne Wibble talade om. Hon tyckte att regeringen skulle byta samarbetspartner. Nu har borgarna visserligen skrivit en gemensam reservation, men om man tittar närmare på de fyra borgerliga, före detta regeringspartiernas förslag ser man att det finns ganska stora skillnader. Centerpartiet, med Per-Ola Eriksson, höjer skatten mer än vad regeringen gör - skillnaden är 3 miljarder. Hur man då kan skriva ihop sig med Lars Tobisson, som talar så helhjärtat om att ytterligare sänka skattetrycket, kan jag över huvud taget inte begripa. Vi vänsterpartister har träffat ett antal uppgörelser med regeringen, och jag tycker att det har fungerat bra. Det är inte bara trevliga saker vi har gjort upp om, men det har fungerat bra. Vi är villiga att fortsätta det samarbetet. Vi har märkt de senaste dagarna att regeringen inte riktigt tycks orka med att driva vänsterkursen, att man nu är uppskrämd av Näringslivsrådets representanter och av högern, som i alla möjliga medier stormar mot att regeringen sitter fast i vänsterburen. Jag skulle vilja avsluta det här anförandet med att uppmana er socialdemokrater: Ta gärna med Centerpartiet och Miljöpartiet i ett brett vänstersamarbete! Men ge inte upp! Håll kursen åt vänster!

Fru talman! Johan Lönnroth ställde en direkt fråga, med anledning av att det i dag är internationella kvinnodagen, om min uppfattning om kvinnornas möjligheter att förvärvsarbeta. Jag vill gärna ta tillfället i akt och verkligen deklarera att jag och Folkpartiet anser, sedan lång tid tillbaka, att det är oerhört viktigt att kvinnorna kan ha möjlighet att förvärvsarbeta. Jag tror nämligen att den egna inkomst som man får av ett förvärvsarbete är själva grundbulten i jämställdhetssträvandena i samhället, grundbulten för känslan av att vara en egen individ och inte ett bihang till en karl eller någon annan i ekonomiska sammanhang. Detta är ett av skälen till att jag menar att det som händer med räntor och växelkurs är så viktigt för kvinnorna. Det är inga abstrakta procentsatser och konstiga index som bara svävar fritt i luften, utan det påverkar t.ex. hyrorna. Och ingen vet bättre än kvinnorna vad som blir kvar i plånboken när hyran är betald. Det påverkar matpriser och andra priser, och kvinnorna går fortfarande oftare och handlar än karlarna. Det är alltså fråga om högst konkreta, skadliga effekter på sådant som direkt berör kvinnorna. Om ingenting görs för att ändra kursen kommer det att ha mycket negativa effekter i den meningen att kvinnorna kommer att få sämre möjligheter att ha en egen ekonomi och ett eget arbete. Det kommer att ge kvinnorna sämre möjligheter också därför att kvinnorna är mer beroende av en väl fungerande service i den offentliga sektorn. Detta kommer inte att kunna hållas, om inte kursen läggs om för den ekonomiska politiken. Det är alltså utomordentligt angeläget, särskilt med hänsyn till jämställdhetssträvandena och våra insatser för kvinnornas möjligheter att förvärvsarbeta, att den ekonomiska politiken läggs om på det sättet som jag har angivit.
Fru talman! Det finns vissa likheter mellan Folkpartiets och Vänsterpartiets ekonomiska politik. Vi är såvitt jag förstår överens om att det nu är nödvändigt att sanera rikets finanser. Det är också nödvändigt att få ned räntenivån. Det finns ingen oenighet på den punkten, och inte heller om att detta är särskilt viktigt för kvinnor. Jag bara påpekade för Anne Wibble att skillnaden mellan den svenska och tyska nivån när det gäller andelen kvinnor som förvärvsarbetar är en oerhört viktig sak. Hur skulle Anne Wibble vilja förklara denna mycket stora skillnad? Förklaringen är till mycket stor del det faktum att vi här i landet har byggt upp en offentlig sektor och att vi har en inkomstfördelning som även om den är otillräckligt jämn ändå är betydligt jämnare än i alla de länder som Anne Wibble uppenbarligen vill att vi skall sträva efter att närma oss. Den punkt där vi skiljer oss åt radikalt, Anne De kvinnor som jag berättade hade skrivit brev till mig hade kvar ungefär 3 000 kr när de hade betalat hyran och andra fasta avgifter. Det skulle räcka till mat, kläder, dagligvaror, osv. Det var alltså lågavlönade kvinnor i vården. Jämför detta med de löner som finns i näringslivet, t.ex. de inkomster som den direktör som uttalade sig i TV i morse uppbär! Jag skulle vilja fråga Anne Wibble: Är inte Anne Wibble beredd att anlägga några slags jämlikhetssynpunkter på detta? Upprörs inte Anne Wibble av fördelningsprofilen i regeringens saneringsprogram, som ger de effekter jag tidigare talade om när det gäller hur mycket olika grupper tappar procentuellt sett i disponibel inkomst? Är inte Anne Wibble upprörd över fördelningen?
Fru talman! Jag betackar mig för att bli jämförd med Vänsterpartiet när det gäller den ekonomiska politiken! Var och en som har läst några delar av dagens betänkande från finansutskottet inser att skillnaderna är oerhört stora. Det räcker faktiskt inte med att vilja bra grejer. Det räcker inte att deklarera att det är jätteviktigt att knäcka arbetslösheten - man måste också ha en realistisk uppfattning om hur detta skall gå till. Där är Vänsterpartiet helt verklighetsfrämmande; man är helt fel ute. På en punkt känner jag verkligen en upprördhet, och det är när det gäller de orättvisa fördelningseffekterna i den förda politiken. Vi har från Folkpartiets sida särskilt reserverat oss på den punkten. Det var en av de få reservationer som jag yrkade bifall till, nämligen reservation nr 5. Att man också har en rimligt rättvis fördelningsprofil är en viktig del av politiken för att skapa en folklig förståelse. Det är ett faktum att fördelningen i regeringens förslag, som Vänsterpartiet tydligen i långa stycken tycker bra om, är mycket orättvis.

Det vore roligt om Johan Lönnroth kunde tänka om i denna sena timme och ansluta sig till vår reservation, nr 5.
Fru talman! Problemet är ju att er kritik av regeringens fördelningspolitik går i helt annan riktning än vår, Anne Wibble. Därför kan jag nog inte ansluta mig till den reservationen. Låt oss titta litet på siffrorna och inte bara hålla oss till den allmänna retoriken! Anne Wibble var ju faktiskt finansminister under ett antal år då budgetunderskottet sprang upp i rekordnivåer. Ni hjälpte under er regeringsperiod till att få upp även arbetslösheten på rekordnivåer, åtminstone om man inte går längre tillbaka i historien än till andra världskrigets slut. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har däremot under hösten gjort upp om ett antal saneringspaket. Därigenom har vi stärkt de offentliga finanserna med uppåt 70-80 miljarder kronor. Det är oerhört mycket mer än vad ni lyckades åstadkomma under era regeringsår. Skillnaden mellan Folkpartiets förslag och regeringens är ungefär 27 miljarder kronor, ett belopp som ni påstår att ni åstadkommer i ökade besparingar. Vilka grupper är det som drabbas av era besparingsförslag, Anne Wibble? Det är faktiskt till allra största delen lågavlönade kvinnor, folk som uppbär arbetslöshetsunderstöd, sjukersättning, osv. Det är alltså de mest lågavlönade i det här samhället. Samtidigt är ni radikalt emot varje form av skattehöjning på höga inkomster, t.ex. den mycket försiktiga värnskatt som regeringen nu genomför. T.o.m. den avvisar ni, samtidigt som ni vill sänka inkomsterna för grupper som har de lägsta inkomsterna. Det är riktigt, Anne Wibble, att er och vår fördelningspolitik skiljer sig åt radikalt, men när det gäller att sanera rikets finanser är vi, hoppas jag, någorlunda överens, men vi vill göra det på ett sätt som är radikalt annorlunda.
Fru talman! Jag vill bestämt dementera Johan Lönnroths påstående att Centern skulle ha föreslagit ett högre skatteuttag än Socialdemokraterna. Det framgår av våra förslag att vi inte har någon högre skattekvot än Socialdemokraterna. Men jag tror att Johan Lönnroth har blandat samman detta med vårt förslag om höjda miljöskatter. Men glöm då inte bort, Johan Lönnroth, att detta är en del av vårt förslag till skatteväxling - samtidigt vill vi sänka skatten på arbete, arbetsgivaravgiften. Johan Lönnroth brukar ju i andra sammanhang tala om en skatteväxling. Han är välkommen att stödja vårt initiativ. Jag tackar för Lönnroths inbjudan att delta i ett samarbete med Vänsterpartiet, men jag vill i all vänlighet tacka nej till det. Jag väljer själv mina samarbetspartner och mitt sällskap. Jag noterade att jag hade mer gemensamt med den talare som föregick Johan Lönnroth i talarstolen än med Johan Lönnroth.
Fru talman! Vi får väl sätta oss ned någon kväll och gå igenom Centerpartiets olika förslag. Det skall gärna erkännas att de inte är alldeles lättgenomträngliga. Det förekommer ganska mycket retorik och utspel från Centern i dessa dagar; man får läsa mellan raderna för att få fram siffrorna. Men de beräkningar som vi har gjort pekar mot att Centerpartiet föreslår 3,4 miljarder kronor mer i skattehöjningar netto än regeringens gör. Det handlar bl.a. om ca 2 miljarder i skatt på spel. Det är ett exempel på vad som skiljer. Men låt oss inte gräla nu, utan låt oss sätta oss och gå igenom vem som har rätt och vem som har fel. Den dramatiska skillnaden gentemot Moderaterna kvarstår. Hur Per-Ola Eriksson kan skriva en reservation tillsammans med Lars Tobisson är fortfarande obegripligt för mig. Att Centern tackar nej till ett samarbete med oss klarar jag bra. Jag har ganska mycket kontakter med vanliga gräsrötter i Per-Ola Erikssons parti, och jag vet att de har en helt annan inställning. De är hjärtligt trötta på högersamarbetet. De längtar efter ett brett, rött och grönt samarbete - den berömda röd-gröna röran. De vet att enda möjligheten att åstadkomma en fördelningspolitik som gynnar de lågavlönade grupper som till stor del faktiskt röstar på Centern - landsbygdens folk med låga inkomster - är ett samarbete med t.ex. Vänsterpartiet. Inte minst småföretagare har numera upptäckt att Vänsterpartiets politik gynnar småföretag betydligt mer än Moderaternas politik gör. Jag tar därför Per-Ola Erikssons avvisande hållning med ro.
Fru talman! Om jag tolkade Johan Lönnroth rätt tyckte han att det är fel att införa moms på spel och dobbel, som vi har föreslagit. Det är i och för sig en intressant ståndpunkt från en vänsterpartist - det kommer ibland nya signaler under himlen! Jag tror i så fall att Johan Lönnroth har fel på den punkten; jag tror att det vore bra med en skatt på spel och dobbel. Johan Lönnroth sade att landsbygdens folk kräver någonting nytt. Jag skall sträcka mig så långt, Johan Lönnroth, att jag säger att jag tycker att Johan Lönnroth och jag kan göra gemensam sak på en punkt. Jag tänker då på den aviserade skatten på jord och skogsbruksfastigheter, som Johan Lönnroths parti och Socialdemokraterna har ett avtal om. Om Johan Lönnroth retirerar från det förslaget öppnas kanske nya möjligheter på andra områden. Men i så fall måste Johan Lönnroth gå från ord till handling!
Fru talman! Per-Ola Eriksson, vi kan nog mycket väl tänka oss att införa skatt på spel. Men det finns ett litet problem, eftersom EU förbjuder sådana här skatter. Trots att vi vänsterpartister är motståndare till EU-medlemskapet, medan ni centerpartister är litet mera oklara på den punkten, kanske vi har litet större respekt för de lagar som gäller i det här landet i och med att vi är med i EU. Men om Per-Ola Eriksson lyckas övertyga sina EU-kamrater nere i Bryssel att upphäva lagstiftningen, kan vi visst vara med på att höja skatten även på spel. Förslaget om skatt på skogsfastigheter kom inte från Vänsterpartiet. Vi hade andra förslag, bl.a. att till 30 %. Det tycker vi är ett mycket mera rättvist förslag än förslaget om skatt på skogsfastigheter. De uppgörelser vi har gjort håller vi. En ändring här förutsätter att regeringen är med på att göra om uppgörelsen. Vi höjer också gärna olika miljöskatter. Vill Centerpartiet vara med om en ny sådan uppgörelse är ni för vår del oerhört välkomna, men det hänger på vad Göran Persson säger. Eftersom Göran Persson finns här i kammaren kan jag väl få upprepa att mitt förslag är att företrädare för Vänsterpartiet sätter sig ned tillsammans. Vi skulle nog kunna göra ganska ordentliga förbättringar av de förslag som regeringen lade fram i januari.

Fru talman! Fortsatt valutaoro, kronan rekordsvag, mörk dag för Sverige,höjning av räntan ligger i luften. Det var gårdagens rubriker. Har ni sett dem förut? Förra veckans rubriker handlade om finansmannen Nick Leeson. Han anklagas för att ha svindlat en bank i Singapore så till den milda grad att den gått omkull, vilket rapporteras sända chockvågor genom hela den internationella ekonomin - också i Sverige. De senaste åren har penning och valutaoron oregelbundet och emellanåt våldsamt sköljt fram och tillbaka över den svenska ekonomin. Spekulationen mot kronan, som ledde till den moderna historiens i särklass största devalvering, är bara ett exempel. Den svenska ekonomin attackerades. Försvaret av kronan gjorde oss snabbt fattigare , och staten tvingades låna ännu mer pengar till ökande räntor. Sekundsnabbt kan obegränsade belopp, utan insyn eller minsta broms, föras ut ur landet. Det har medfört en enorm resursförstöring, större arbetslöshet, högt ränteläge och att konjunkturuppgången har försvagats. Detta sker trots den mycket kraftiga valutapolitiska stimulans som den flytande kronan ger svensk ekonomi. Devalveringseffekten är ju större än alla devalveringar tillsammans under de 20 föregående åren! Det finns intressanta likheter med de ekonomiska kriserna i slutet av förra seklet, under 10 och 30-talet. Varje kris föregicks av en osedvanligt lång högkonjunktur som förknippades med avregleringar eller snabb utveckling av nya ekonomiska möjligheter. I dessa fall handlade det bl.a. om aktiemarknadens utveckling. Men någonstans tappade man fotfästet och gick för långt, spekulerade för mycket och blev alltför lättsinnig. Det blev en krasch med åtföljande massarbetslöshet, omfattande företagsnedläggningar och krympande ekonomi. Dessa kriser medförde att vi drog lärdom och införde väl fungerande spelregler för bl.a. aktiemarknaden. Under 80-talet avreglerades penning och valutamarknaderna, samtidigt som de snabbt internationaliserades och växte med hjälp av bl.a. ny informationsoch datateknologi. Detta skedde inte bara i vårt land utan också i vår omvärld. Vi fick uppleva en sällsynt lång högkonjunktur. Sedan kom kraschen i början av 90-talet, och vi lever nu i efterdyningarna av den. Dessa snabba, våldsamma och oregelbundna variationer är typiska för dåligt dämpade eller omogna system. Men vilken lärdom har regering och opposition dragit av detta? Har de försökt upprätta rimliga spelregler för valuta och penningmarknaderna? Har de hörsammat kravet från bl.a. Miljöpartiets sida om att åtminstone undersöka möjligheterna att införa en friktionsavgift för att dämpa penningflödena över nationsgränserna? Har de lystrat till vårt krav på ökad insyn och offentlighet när det gäller vad det är för pengar som rör sig över gränserna? Har de alls reagerat på att ca 90 % av det kapital som förs över gränserna inte har med import och export att göra? Svaret är nej och åter nej! Både regeringen och den borgerliga oppositionen har vägrat att ens diskutera en rimlig reglering av penning och valutamarknaderna. De avfärdar unisont alla gröna krav på bättre spelregler. De vill inte ens utreda saken det minsta, än mindre vill de att regeringen i EU eller i andra internationella sammanhang skall ta upp dessa frågor. För ett halvår sedan hette det från såväl moderater som socialdemokrater att bara vi blir medlemmar i EU så lugnar marknaden ner sig. Rösta ja till medlemskap så sjunker räntorna och kronan stärks. Rösta ja så räddas jobben både i offentliga sektorn och i näringslivet. Så röstade majoriteten ja, och vi blev medlemmar. Det medförde att vi nu måste erlägga en årlig medlemsavgift på 20 miljarder kronor, vilket självfallet försämrade statens finanser och medförde fördjupade ekonomiska problem. De utlovade ekonomiska fördelarna har uteblivit - än så länge. Oron är kvar. Nu heter det, främst från högerhållet, att staten måste spara på den offentliga sektorn så mycket mer så att marknaden blir nöjd. Det ligger naturligtvis mycket i att även staten långsiktigt måste ha balans i sina utgifter och inkomster - och så har ju inte varit fallet de senaste 20 åren. Underskottet har trendmässigt bara ökat och ökat. Under den nu fortfarande pågående ekonomiska krisen har underskottet växt med våldsam fart - 90 % av BNP i statsskuld, en bra bit över hundra miljarder kronor årligen i räntebetalningar för statslånen. Självfallet måste vi spara, men tro för den sakens skull inte att vi kan spara oss ur krisen. Tro inte heller att vi kan spara oss till en lugn och snäll penning och valutamarknad. Utan rimliga och väl fungerande internationella spelregler för penning och valutamarknaderna kommer oron att bestå. Med bättre fungerande marknad menar jag att de väsentliga frihetsgraderna bibehålls och förstärks genom att man upprättar spelregler som alla kan respektera och inse fördelarna med. Samtidigt kan marknaden på ett rimligt sätt få bidra till att bekosta den gemensamma sektorn, som är ett så viktigt stöd för marknadens utveckling. De spelregler som nu måste upprättas är emellertid inte uppenbara. Vi rör oss i en internationaliserad ekonomi med snabb datateknik och en rad andra förutsättningar än tidigare. Vi har föreslagit någon form av friktionsavgift. Vi har också föreslagit att man måste arbeta med utredningar och föra en internationell diskussion i dessa frågor - i första hand inom Europeiska union men också internationellt i övrigt. Göran Persson, Jan Bergqvist, Anne Wibble - varför behövs rejält genomarbetade spelregler när det gäller aktiemarknaden, men absolut inte när det gäller penning och valutamarknaden? För att få balans i statens finanser krävs framför allt att företagen och den inhemska konsumtionen återhämtar sig. Därför föreslår vi i Miljöpartiet kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna, vilket finansieras genom en höjning av miljöskatterna i motsvarande grad. Därigenom omfördelas skatt från tjänstesektorn och energisnåla företag till den energikrävande processindustrin som producerar för export. Det är ju denna exportindustri som drar nytta och får vinst av den kraftiga valutapolitiska stimulansen. Vi föreslår också att momsen sänks för mat och inrikestransporter till 12 respektive 5 %. Därigenom kompenseras hushållen för ökade energiskatter, och med ökad energieffektivitet öppnas också möjligheter att öka den inhemska efterfrågan. Om vårt förslag till statsbudget vann i riksdagen skulle statens lånebehov minska med ytterligare 12 miljarder det närmaste budgetåret. Vi sparar mer på statens bidrag till hög och medelinkomsttagare, vi sparar mer på militärt försvar och vi tackar nej till ett antal kostsamma men tvivelaktiga arbetsmarknadsåtgärder som t.ex. arbetsföretag och en numera omstöpt form av studielön för vissa arbetslösa på högskola. Men vi sparar inte på låginkomsttagarna, tvärtom! Genom ett brutet tak i socialförsäkringarna och med ett höjt, beskattat barnbidrag, snarare stärks deras köpkraft genom vårt förslag. Detta är viktigt också för att åstadkomma en återhämtning av ekonomin. Låginkomsttagarna behöver ju mer än andra öka sin konsumtion. Däremot tror vi inte på regeringens förhoppning att det privata sparandet i allmänhet skall minska och folk i stället skall konsumera mera. Tvärtom tror vi att allmänhetens förtroende för såväl staten som ekonomisk garant för framtida välfärd, som för ekonomins funktionssätt i allmänhet, har fått sig en rejäl knäck. Folk inser helt enkelt att man måste skaffa sig ett sparkapital. Man kan inte lita på storebror staten. Man måste räkna med återkommande ekonomiska kriser. Sparkvoten kommer därför långsiktigt att öka! Vi anser att socialdemokratins, och även Folkpartiets, ansträngningar att försöka vidmakthålla och återställa statliga socialförsäkringssystem som ger ersättning efter inkomst är farliga för svensk ekonomi. Det blir helt enkelt för dyrt. Antingen tvingas skatterna eller egenavgifterna upp för att bekosta dessa system, och då stryps ekonomin av ett alltför högt skattetryck, eller också tvingas ersättningsnivåerna ner så att låginkomsttagare och andra utsatta grupper får problem. Då ökar i stället kommunernas kostnader för socialbidragen, osv. Just nu upplever vi bägge dessa ting - höjda skatter på arbete och successivt urholkade ersättningsnivåer i socialförsäkringarna. Och betydligt mer är att vänta i den vägen om inte en kursändring vidtas! Vi har från Miljöpartiets sida, alltsedan 80-talets början, kritiserat delar av välfärdssystemet för att de kräver en orimligt hög ekonomisk tillväxt. Särskilt påtagligt har detta varit när det har gällt ATP systemet. Erfarenheten visar att en framtvingad hög ekonomisk tillväxt leder till utplundring av naturresurser, utsugning av människor och en ökad miljöförstöring. Det är en kortsiktig ekonomi som inte tar hänsyn till samhällskostnader, sociala kostnader och miljökostnader. Det är en ensidig ekonomi som förlorar sin mening och sitt innehåll, som förslösar resurser och som saknar en medveten inriktning för bättre levnadsförhållanden. Den gröna politiska rörelsen har hårt kritiserat denna blinda och destruktiva form av ekonomisk tillväxt och har i konsekvens därmed ifrågasatt offentliga utgiftsökningar och kostsamma välfärdssystem. Jag hävdar att vi inom Miljöpartiet står väl rustade inför de sparbeting och den trimning av den offentliga sektorn som alla nu inser måste göras. Den nödvändiga kursändringen har vi från Miljöpartiet länge pekat på. Staten skall ta ansvar för de utsatta och stå för en hyfsad ekonomisk grundtrygghet för alla. Men staten har inte råd att dela ut omfattande bidrag i olika former till hög och medelinkomsttagare. Vårt förslag att om ersättningsnivån i socialförsäkringarna skall halveras för den del av inkomsten som ligger över 140 000 om året innebär en rejäl besparing på 4 miljarder per år utan att låginkomsttagarna drabbas. Det är ett bra exempel på hur besparingar med fördel kan göras. Fru talman! Jag vill ta upp en tredje fråga i detta anförande, nämligen vad vi, de gröna, ser som helt avgörande på längre sikt i ekonomin. Förutom spelregler för finans och valutamarknaden och förutom vettiga besparingar med en bra fördelningspolitisk profil i budgetsaneringen krävs att ekonomin ges en miljömässigt långsiktig hållbar utveckling. För närvarande ökar miljöskulden från år till år genom fortsatta utsläpp, växande avfallslager och stora uttag av ändliga råvaror. Omfattande investeringar måste göras för att man skall kunna förverkliga kretsloppssamhället, så att den tilltagande resursförstöringen upphör och nya resurser i stället tillskapas. Vi föreslår omfattande investeringar i miljöanpassade transportsystem, i miljöanpassade energisystem och i sanering av skadade miljöer. Det allergisaneringsprogram om 2 miljarder som vi har kommit överens med regeringen om är ett bra exempel på grön politik för fler jobb, högre livskvalitet och långsiktigt bättre ekonomi. Det ger 20 000-30 000 nya jobb i främst den svältfödda byggsektorn på kort sikt. På längre sikt ger det bättre hälsa och bättre boende, vilket medför lägre kostnader för vård och högre arbetskapacitet hos människorna. Miljö ger jobb, både på kort sikt för arbetslösa byggarbetare och på lång sikt för en friskare befolkning med större tillgång till resurser än vad som annars vore fallet. Det är alltför lätt att i ekonomiska kriser tappa det mer långsiktiga perspektivet. Tyvärr verkar regeringen ha gjort just detta. I er ekonomisk-politiska vision i den finansplan som nu skall antas lyser miljön med sin frånvaro. Medvetenheten om att en bättre miljö ger bättre ekonomi och större resurser i framtiden har förlorats i den finansplan som vi diskuterar i dag. Det är naturligtvis bra att regeringen tar sig an arbetslösheten och obalansen i statens finanser. Men utan en fungerande och rimlig miljö blir det hela ändå ganska poänglöst. Avslutningsvis undrar jag, när det gäller arbetslösheten, varför både regeringen och den borgerliga oppositionen vägrar att sänka arbetstiden. Det vore ju en snabb och relativt enkel åtgärd som skulle ge åtskilliga nya jobb. Med 37 timmars normalarbetstid i stället för nuvarande 40 skulle många välbehövliga jobb åstadkommas. Jag håller med er som säger att arbetslösheten är ett gissel som måste bekämpas med alla medel. Men varför säger ni blankt nej till en arbetstidsförkortning som snabbt ger nya jobb? Fru talman! Vi i Miljöpartiet står naturligtvis bakom alla reservationer som jag är delaktig i, men jag vill särskilt yrka bifall till reservationerna 3, 24 och

Fru talman! Det är alltid stimulerande att debattera med Göran Persson; han har förhoppningsvis tillfälligt lämnat oss här i kammaren. Jag uppfattar nämligen honom som en politiker med ett öppet sinne. Men han hämmas något i sin kreativitet och kraftfullhet av ett antal väl inarbetade traditioner och uppfattningar som finns i den stora rörelse som har gett honom hans mandat. Varken jag eller någon annan i opposition har rätt att moralisera över detta. Vad vi kan göra är att föra ett så sansat samtal som möjligt omkring vad som skulle ge Sverige den nödvändiga tillväxt och utvecklingskraften parallellt med den nödvändiga budgetsaneringen. Denna utvecklingskraft fanns faktiskt i Sverige på ett mycket påtagligt sätt fram till ca 1970, men då började den s.k. svenska modellen på ett smygande sätt att långsamt, inifrån underminera själva grunden för den svenska välfärden. Jag tänker trots den senaste tidens dramatiska händelser på de finansiella marknaderna faktiskt ägna huvuddelen av mitt anförande åt själva roten till dagens akuta problem, nämligen Sveriges långsiktigt svaga tillväxt och utvecklingskraft. Så sent som 1970 var Sverige det tredje rikaste landet i OECD. Bara USA och Schweiz var rikare. År 1991 hade det rutschat utför ordentligt; det var alltså innan fyrklöverregeringen hade lagt händerna på ratten. 1991 hade vi passerats av Luxemburg, Tyskland, Japan, Frankrike, Danmark, Belgien, Österrike, Italien och Norge. Under de följande lågkonjunkturåren fram till 1993, när vi regerade, passerades vi också av Nederländerna, Island och Storbritannien. I dag är det bara Nya Zeeland, Finland, Spanien, Irland, Portugal, Grekland och Turkiet som är fattigare än Sverige bland OECD-länderna. Fru talman! Vad som borde ha varit en huvudfråga i finansplanen, men som nu förbigås med tystnad, är att vi under perioden 1994-1996 inte ens passerar genomsnittstillväxten bland OECD-länderna. Vår relativa stagnation som hela tiden flyttar oss bakåt fortsätter alltså under en period då vi uppfattar att det är en mycket god tillväxt. Det är t.o.m. troligt att såväl Finland som Nya Zeeland kommer att passera oss inom några år på grund av deras betydligt högre tillväxt och därmed avsevärt starkare motståndskraft mot skakningar på de finansiella marknaderna. Till synes långt efter oss kommer Spanien och Irland. Men Spaniens ekonomi växer med 3 % om året och Irlands växer med 5 % om året. Om vi fortsätter med den utveckling som vi har haft under de senaste 20 åren kommer också dessa länder att passera oss innan personer i min och Göran Perssons ålder har nått pensionsåldern. Men, fru talman, vi kommer av allt att döma att ha en högre levnadsstandard än Turkiet, Grekland och Portugal under en överskådlig framtid. Detta är Sveriges fundamentala ekonomiska problem, och det förbigås i stort sett med tystnad i finansplanen. Utvecklingskraften i den svenska ekonomin har alltså under mer än 30 år hämmats av en samhällsutveckling där slutresultatet har blivit att sysselsättningen inom det privata näringslivet har trängts ut av en ständigt expanderande offentlig sektor. Det är väl värt att begrunda, Göran Persson, att varje svenskt hushåll i dag skulle ha haft ca 140 000 kr mer i inkomst om vi hade haft samma tillväxt i ekonomin som genomsnittet av OECD-länderna. Det skulle ha skapat såväl högre privat konsumtion och bättre offentlig service som gynnsammare statsfinanser. Kritiken måste självfallet riktas mot socialdemokratiska regeringar under 70 och 80-talen men också mot de borgerliga under deras regeringsperiod 1976 Efter valet valde regeringen att tillsammans med Vänsterpartiet och Gudrun Schyman genomföra de ideologiska återställarna, som motarbetar företagande och sysselsättning. Tacken för och bokslutet över denna auktorisation och fasadrenovering av det gamla kommunistpartiet är hittills stigande räntor, fallande kronkurs och förtroende och att Vänsterpartiet tar över mer och mer av Socialdemokraternas och Göran Perssons valmanskår. Man kan verkligen tala om att sälja smöret och tappa pengarna. De fasta spelregler och det företagsklimat som mer än något annat efterlyses av landets näringsliv går samtidigt upp i en kraftfull rökpelare från återställarpolitikens offeraltare. Det är inte undra på att Johan Lönnroth tycker att det fungerar bra. Det fungerar inte bra för Sverige. Det fungerar inte heller bra för regeringen. Göran Persson måste ändå innerst inne inse att detta inte är bra, att detta hämmar utvecklingskraften och att detta ökar räntemarginalen och valutakänsligheten för kronan. Kort sagt är det ett politiskt samarbete som tungt drabbar sysselsättningen och välfärden rakt av. Den här politiken måste också vara ganska förbryllande för den penningmarknad som varje dygn, vardag som helgdag, förväntas låna ut i genomsnitt 559 191 780 kr till den svenska staten, enligt Riksrevisionsverkets senaste budgetprognos. Det blir också med naturnödvändighet en politik med en för marknaden häpnadsväckande mängd motsägelsefulla och svårtolkade element. Med ena handen lägger man 30 miljarder i skatt och avgifter på arbete, och med andra handen sänker man selektivt samma skatt med 5 miljarder. Med ena handen lägger man en 30-procentig skatt på riskvilligt sparande, och med andra handen utreder man en riktad sänkning av just riskkapitalbeskattningen. Å ena sidan återinför man en rigid och, enligt vad näringsministern sade häromdagen i kammaren, betongaktig arbetsrätt, å andra sidan skall man nu titta på vissa lättnader även i denna återställare, detta för övrigt en eftergift till de politiskt allt mäktigare grabbarna på LO. En viskning vid Norra Bantorget räcker tydligen numera för att styra åtminstone arbetsmarknadsministerns agenda och därmed faktiskt också finansministerns lånebehov. Detta är ju varken långsiktighet, stabilitet eller konsekvens som inbjuder till investeringar och fasta nyanställningar. En svindlande tanke är att en sådan här politik kanske rent av kräver kraftfulla subventioner som RAS för att locka företagarna att anställa den personal som man faktiskt ändå behöver. Är det nu inte dags, Göran Persson, att ta itu också med detta? Fru talman! Den stora gåtan för mig i det här sammanhanget är just hur Göran Persson, med sin passion för budgetdisciplin, kan spela med i Anders Sundströms och Allan Larssons fullständigt hejdlösa och intill i dag helt ofinansierade miljardrullning. Att förslaget mot bakgrund av den senaste tidens turbulens på valuta och penningmarknaden måste omprövas borde vara en självklarhet också för Göran Persson, även om jag hyser föga hopp om att Birger Schlaug och Roy Ottosson skall känna ånger och ruelse över den här uppgörelsen. Göran Persson borde i dag inse att detta måste omprövas. Tyvärr tyder allt på att regeringen tänker driva igenom den här politiken trots en förödande kritik från alla experter och berörda. Företagarna själva säger att de hellre ser de här miljarderna som amortering på statsskulden, vilket skulle sänka räntorna. AMS-chefen Göte Bernhardsson anser att de 5 RAS miljarderna kanske ger bara 5 000 jobb, i värsta fall kanske bara sommarjobb, eftersom de här jobben ändå hade tillkommit till hösten, utan ytterligare 7 miljarder i budgetbelastning. Hur, Göran Persson, påverkar denna typ av synnerligen luftiga spenderbyxor Sveriges trovärdighet på kreditmarknaden? Vi minns alla Göran Perssons briljanta anförande här i kammaren den 10 januari, när han med stor kraft spikade upp sparsamhetens och åtstramningens teser. Låt mig citera: "Den som är satt i skuld är icke fri. Den som lånar för löpande konsumtion är icke fri i förhållande till banken." Det är tänkvärda ord en dag som denna, när vi skall fatta beslut om ofinansierade utgifter på 7 miljarder för en reform som ingen vill ha. Är det verkligen rimligt att ta pengar från barnfamiljer och pensionärer och ge till företag som inte ens vill ha dem och som ändå skulle anställa den arbetskraft som man behöver? Vore det inte bättre att vi hjälptes åt att först och främst genomföra de nödvändiga budgetförstärkningarna och därefter, redan till kompletteringspropositionen, satsade på att genomföra enkla tillväxtbefrämjande åtgärder som inte kostar något, nämligen att ge stabila och långsiktiga spelregler åt landets företagare? Det vore möjligen en politisk kostnad för Göran Persson att i kompletteringspropositionen den 25 april ge besked om att det blir en modernare och mer flexibel ordning i den anställningshämmande arbetsrätten. Ta i stället nu och utforma ett förtroendeskapande och tillväxtfrämjande paket till konvergensprogrammet, gärna i enlighet med den modell som socialdemokrater och kristdemokrater i Europaparlamentet och i kommissionen lyfter fram i kampen mot arbetslösheten i Europa. Det duger också för Sverige. Varför inte erkänna, Göran Persson, att återställarna med Schyman har misslyckats totalt, politiskt och ekonomiskt? De som ytterst drabbas är ju faktiskt de mest utsatta i samhället. Ju sämre tillväxtkraft i svensk ekonomi, desto större nedskärningar och skattehöjningar krävs för att nå balans i de offentliga finanserna. Om ingen kursändring sker under mandatperioden kommer vi, möjligen med en starkare statskassa, att gå mot ett ekonomiskt allt svagare land. Göran Persson har nu lagt fram kraftfulla åtgärder för sanering av statens budget, åtgärder som visserligen präglas av en felaktig relation mellan skattehöjningar och besparingar. Detta har uppenbarligen inte lugnat de långivare som Sverige är helt beroende av. Vore det då inte värt, Göran Persson, att även pröva den väg mot långsiktigt förtroendeskapande, strukturella åtgärder som jag har gett exempel på innan ni t.o.m. överväger att lägga fram nya sparpaket? De senaste dagarnas turbulens på valutamarknaden och räntemarknaden har förändrat villkoren för både kronkurs och räntenivå i budgetförslaget, något som naturligtvis måste påverka utformandet av kompletteringspropositionen. Är det nu inte dags, Göran Persson, att syna andra än de röda korten i leken för att nå stabilitet och tillväxt för Sverige? Detta har också bl.a. Anne Wibble och Per-Ola Eriksson tagit upp tidigare i debatten. Fru talman! Mitt inlägg har handlat om vad som måste till för att Sverige skall återvinna en långsiktig utvecklingskraft. I vår motion redovisar vi kristdemokrater våra förslag till förstärkningar av de offentliga finanserna. De förstärkningarna skall till största del genomföras med hjälp av besparingar. I den mån skatter höjs sker det med så litet skadliga effekter som möjligt för samhällsekonomin. De jämfört med regeringens proposition ökade budgetförstärkningar som vi kristdemokrater föreslår används till allra största delen för att återställa strukturellt felaktiga och tillväxthämmande åtgärder som regeringen har vidtagit och för genomförandet av vissa rättvisereformer. Därigenom vill vi tillförsäkra Sverige en bättre utvecklingskraft och förmåga att utveckla välfärden för alla grupper i samhället. Fru talman!

Fru talman! Man får väl tacka Mats Odell för den vänliga beskrivningen av Vänsterpartiet, att vi har lyckats med en fasadrenovering. Jag kan tyvärr inte riktigt vara lika snäll tillbaka. Jag vet inte vad man skall använda för begrepp när man talar om kds. Kanske var det en pånyttfödelse ni försökte er på, men det gick ju inte så väldigt bra. Att klä upp den gamla kristna högern i moderna formuleringar kring judisk-kristen etik, verkar inte riktigt ha slagit an hos svenska folket.

Det blev helt enkelt en alltför tydligt gapande klyfta av hyckleri. I reservation nr 14 kan man läsa mycket vackert, och där citeras t.o.m. kvinnorörelsens gamla fina paroll Hela makten... - och vad det nu är. Det är något märkligt att få läsa detta i en kds-reservation, det måste jag säga. Till slut, Mats Odell: Du kan icke älska både Gud och Mammon - är det så det heter? Jag tycker att ni skulle fundera litet på det och inte bara fundera över varför vi i Vänsterpartiet har lyckats med vår s.k.

Fru talman! Det råder väl inget som helst tvivel om att det är en judaskyss som Vänsterpartiet har givit Göran Persson och svensk ekonomi genom det här samarbetet. Det behöver knappast utredas. Det är bara att studera utvecklingen på de områden som vi här talar om. Johan Lönnroth talade om marknaderna i sitt inlägg. Han talade om buffelhjordar som rusade av och an och minkar som simmade. Men är det inte så, Johan Lönnroth, att även buffelhjordar har hyfsat rationella skäl att ändra kurs i sin vandring över prärien? Kanske t.o.m. minkar kan ha ett mål för sina simturer, att hitta föda eller någonting sådant. Det är väl inte helt orimligt. Det skulle vara intressant att få en litet mer ingående utläggning om detta av Johan Lönnroth.
Fru talman! Jag vet inte hur mycket vi skall fördjupa oss i de olika bibliska liknelserna, men vi kan ta upp den om fiskarna och brödet. Mats Odells och kds fördelningspolitik är faktiskt tomma ord. Jämför den med de konkreta förslag som kds står bakom och som till mycket stora delar stämmer överens med den moderata politiken. Det handlar i praktiken om att minska bidragen till dem som har det allra sämst i det här samhället och sänka skatter för dem med de allra högsta inkomsterna. Man vill inte göra någonting åt de olika förslagen som ligger på riksdagens bord och som kds skulle kunna stödja. Det handlar t.ex. om lönetak, som är ett praktexempel på en sådan etisk regel som ni i allmänna ordalag talar om i reservation nr 14. Men när ni får chansen att verkligen stödja konkreta förslag till sådana opinionsyttringar är ni helt emot. Kds är uppenbarligen ett parti som i dag i princip går i moderaternas ledband. Jag tror att ni kommer att få mycket svårt att överleva med den strategin.
Fru talman! När det till att börja med gäller ledbanden har det väl hittills varit så att Göran Persson och socialdemokraterna har gått i Vänsterpartiets ledband. Vart det har fört Sveriges ekonomi har vi nu kunnat se. Det vi kristdemokrater gör i vår motion är att vi rättar till den sneda fördelningspolitik som finns i finansplanen. Och det gör vi främst genom att vi vill förbättra för och kompensera de sämst ställda pensionärerna med ökade pensionstillskott och bostadstillägg. Vi vill höja ersättningarna till långtidssjuka till 80 %, höja ersättningarna i sjuk och arbetsskadeförsäkringarna till 80 %, återinföra vårdnadsbidraget samt höja biståndet. Detta finansierar vi fullt ut. Vi har t.o.m. ett 5 miljarder starkare budgetsaldo än vad regeringen har i sitt förslag. Johan Lönnroth får nog läsa på litet noggrannare innan han talar om fördelningsprofil.
Fru talman! Mats Odell har rätt i att vi i Miljöpartiet står för de uppgörelser som vi gör. Det är intressant att höra den ganska överdrivna och våldsamma kritik som har riktats mot uppgörelsen om en verklig allergisanering i landet och om RAS. Allergisaneringen om 2 miljarder är ett av de största miljöprojekten någonsin som genomförs från statens sida, om man ser det som en enskild satsning. Den kommer att få mycket stor betydelse för mängder av människor i det här landet som lider av allergier, och framför allt för de växande barn varav en tredjedel kommer att få allergier om inte radikala åtgärder vidtas. Detta viftar Mats Odell, kds och en rad andra partier bort som betydelselöst och ointressant. Det visar hur svagt engagemanget för miljön sitter även hos oppositionen i Sveriges riksdag. Det är ofta vackra ord när det gäller miljö och miljösatsningar, men när det kommer till kritan är det väldigt tunt. Mats Odell vill inte att man skall göra denna satsning på en bättre miljö. Sedan talades det om att det hela inte skulle vara finansierat. Det är egentligen rätt märkligt med tanke på den information som Mats Odell och andra har fått i finansutskottet. Redan i början av februari var satsningen inskuggad i kompletteringsbudgeten precis som bidragen till kommunerna, satsningen på regionalpolitiken osv. Under resans gång har det gjorts ytterligare preciseringar. Det är alltså klart med finansieringen. Allt annat är struntprat, och det vet Mats Odell och andra om. Men det passar kanske inte er debatt.
Herr talman! Jag märker att min gode vän Roy Ottosson nu har distanserat sig från oppositionen. Han har uppenbarligen börjat att räkna in sig i regeringsunderlaget. Det må vara hur det vill med det. Vi kristdemokrater avsätter också en hel del resurser utöver regeringens förslag för miljöförbättrande åtgärder som vi har finansierat. Det gäller bl.a. miljöåtgärder för Östersjön, för förvärv av värdefulla naturområden, för sanering av förorenade områden och för kalkning. Det finns också ett allergisaneringsprogram, Roy Ottosson. När det gäller de 2 miljarderna har vi i finansutskottet, till skillnad från Roy Ottosson, inte lyckats få reda på hur de är finansierade. Men det finns kanske tillfälle här i dag för Roy Ottosson att till kammarens protokoll läsa in var dessa pengar skall tas ifrån. Det blir i så fall första gången som vi i finansutskottet får reda på vilka pengar det är fråga om. Varifrån skall dessa pengar tas? Skall de lånas? Skall det skäras i andra sociala program? Nu talar jag inte om de ytterligare 6 miljarder som kommunerna skall ta fram för att komma i åtnjutande av dessa 2 miljarder, utan jag talar om de två ursprungliga miljarderna. Varifrån skall de tas, Roy Ottosson? Tala om miljard för miljard varifrån de skall tas!
Herr talman! Jag kommer ihåg en debatt i slutet av förra året, då bl.a. kristdemokraterna var oerhört upprörda över att man öronmärkte pengar på intäktssidan när det gällde statens finanser till vissa utgifter. Det handlade om finansieringen av EU-medlemsavgiften. Mats Odell hade mycket starka principiella invändningar mot att en viss inkomst för staten skulle användas till en viss utgift. Nu pläderar han med våldsam kraft för just detta som han var principiellt emot, nämligen att man skall öronmärka exakt vilka pengar i statens budget som går vart. Detta är ju rent ut sagt fånigt. Står inte Mats Odell för någonting av det som han säger? Det finns någonting som heter kompletteringspropositionen. Det framgick redan när propositionen lades fram i januari och vid första utskottsmötet i finansutskottet där denna fråga diskuterades - vi hade en liten utfrågning av departementssekreterare - att pengarna för RAS fanns inskuggade i kompletteringspropositionen. Sedan gjordes det en precisering direkt efter det att frågan återförvisades till utskottet, eftersom det fanns en minoritet som ville ha det på det sättet. Det sades då att det finns täckning för att ta 2 miljarder redan ur årets budget. De ytterligare 5 miljarderna ingår i kompletteringspropositionen för nästkommande års budget. RAS finansieras på samma sätt som allting annat som ingår i kompletteringspropositionen. Varför säger inte Mats Odell att man inte har finansierat bidragen till kommunerna? Varför säger han inte att hela regionalpolitiken är ofinansierad? Det vore precis lika logiskt. Det finns 16 miljarder netto reserverade i budgeten från januari för att täcka nettoeffekterna i kompletteringspropositionen. Det vet Mats Odell och naturligtvis ni andra också. Ni bedriver en kampanj för att skapa ett intryck av att RAS inte skulle vara finansierat, eftersom ni till varje pris vill sabotera en ingången uppgörelse mellan Miljöpartiet och regeringen. När ni gör så här visar ni också hur litet miljöengagemang ni har i botten. 2 miljarder för allergisaneringar innebär en rekordstor satsning på miljön i Sverige. Det är ett stort genombrott för miljösatsningar av den här typen. Det är en mycket stor miljöpolitisk framgång som ni i kds borde stödja om ni anser att detta är viktiga sakfrågor. Men det gör ni inte. Ni försöker att sabotera det hela med alla till buds stående medel. Så mycket är er miljöpolitik värd. Att ni sedan talar om att ni skriver önskelistor i motioner spelar ingen roll. Det hjälper ingenting. Ställ upp på dessa 2 miljarder som vi nu får loss till allergisaneringar! Se till att det blir bra saneringar, det vinner vi alla på!
Herr talman! Jag kan bara försäkra att de av mina kolleger i finansutskottet som sitter närmast runt omkring mig vidimerar det jag säger, att vi aldrig har fått redovisat hur detta skall finansieras. Vad innebär "inskuggat" i budgeten, Roy Ottosson? Jag sade i mitt anförande att Sverige enligt Riksrevisionsverkets senaste budgetprognos behöver låna 559 197 780 kr per dygn. Det står i RRV:s publikation att detta är exklusive den s.k. TUB:en netto. Det ligger alltså utanför detta upplåningsbehov. Jag tycker att Roy Ottosson skall stämma ner talet om bristande miljöengagemang hos partierna i den här kammaren tills han kan redovisa hur sakerna hänger ihop. Det här är i allra högsta grad åtminstone en parallell till de motionsyrkanden som han dömer ut på samma grund. Vi får tydligen vänta tills finansministern kommer upp i talarstolen innan vi möjligtvis kan få någon som helst reda på om dessa pengar existerar i sinnevärlden.

Herr talman! I sin hand håller människan väldiga produktionskrafter. Fel använda kan de leda oss till förintelsen. Men rätt använda kan de ge en chans till ett bra liv för alla människor. Tyvärr är vi långt ifrån en sådan god ekonomisk världsordning. En miljard av våra medmänniskor lever i absolut fattigdom. Varje dag dör över 20 000 barn av undernäring eller i sjukdomar som skulle kunna botas. Hur kommer vi åt svälten och fattigdomen? Hur kommer vi åt den misshushållning som sker med jordens resurser till skada för människa och miljö? Ja, kanske kan vi finna svaret i det nya samarbetet över gränserna. Trots allt är det hoppingivande att det fredliga samarbetet aldrig förr i människans historia har varit så intensivt som i dag. Aldrig förr har det omfattat så många områden av mänsklig aktivitet. Aldrig förr har det utvecklats så snabbt.

Det är alltså verkligen inte bara för att det är den internationella kvinnodagen som det finns anledning att erinra om kvinnornas situation. Kvinnorna står för två tredjedelar av mänsklighetens samlade arbetstimmar, men de får bara en tiondel av männens inkomster. Ännu orättvisare är fördelningen av förmögenheterna, för av dem har männen 99 % och kvinnorna bara den enda återstående procenten. Därför är jämställdheten ett krav med en närmast revolutionär sprängkraft. Det handlar om kampen mot våld, förtryck och förnedring av kvinnor, kampen mot att kvinnor pressas tillbaka i en ohållbar ekonomisk och social situation samt kampen för att ta vara på alla de möjligheter som jämställdheten kan ge oss. Det är en kamp som måste vinnas och som jag är övertygad om kommer att vinnas och därför ger gott hopp för framtiden i vår sargade värld. Men hur skall vi i Sverige ta ansvar för framtiden om vi inte själva har ordning på våra affärer? Med rätta har det i debatten framhållits att situationen är mycket allvarlig. Vi har haft en dramatisk utveckling. På bara tre år fördubblades statsskulden, tredubblades arbetslösheten, fyrdubblades budgetunderskottet och femdubblades långtidsarbetslösheten. Nu måste vi samla alla krafter för att få folk i arbete och få ordning på statens affärer. Utan jobb klarar vi inte sunda statsfinanser, men utan sunda statsfinanser klarar vi inte jobben. Detta är villkoren för svensk politik. Vad vi fått se de senaste dagarna är stigande räntor och valutaoro med en sjunkande dollar och en sjunkande krona. Vi följer den utvecklingen mycket noga. Men vi kan också på den positiva sidan se att Sverige får ett allt större överskott i utlandsaffärerna och att vi som nation kan räkna oss till godo ett växande sparandeöverskott. Netto lever Sverige inte längre på lån, som många tycks tro. Netto är vi numera ett kapitalexporterande land. I år och nästa år kommer Sverige som nation att få ett överskott i bytesbalansen på ungefär 80 miljarder kronor. Hur kommer det sig att inte någon av föregående debattörer har funnit det värt att nämna en sådan styrkefaktor för framtiden? På den positiva sidan finns också att investeringarna ökar snabbt och att vi faktiskt får allt fler i arbete. Vår internationella konkurrenskraft är god, och vi är på väg att halvera budgetunderskottet. Det skall inte råda någon tvekan om att vi oförtrutet kommer att driva den starka finanspolitiken vidare. Vi kommer inte att ge oss förrän ekonomin och jobben är i ordning. Mina meddebattörer har lagt ner mycken möda på att nagelfara regeringens politik och lyfta fram skillnader och motsättningar. Trots det hoppas jag att ni inte blir alltför besvikna om jag säger några vänliga ord. Samtliga partimotioner från oppositionen innehåller värdefulla synpunkter och konstruktiva resonemang. Där finns det en insikt om lägets allvar. Där finns det en vilja att ställa upp på budgetförstärkningar. Det är bra. Det är utmärkt. Det stärker och ger eftertryck åt slutsatsen att den starka finanspolitik som inleddes i höstas kommer att fullföljas med all den kraft som behövs för att säkerställa sunda statsfinanser och därmed lägre räntor. Socialdemokratin väjer inte för den politiska striden när den är nödvändig. Men vi har en gedigen tradition av att vara ett utpräglat samarbetsparti. Sverige går nu in i en situation där vi mer än någonsin måste kunna göra oss gällande i internationella förhandlingar. Hur får man bäst framgång i sådana förhandlingar? Jo, genom att uppträda långsiktigt och stabilt. Vi socialdemokrater vill ha långsiktiga handlingslinjer för Sverige, och vi strävar efter breda politiska uppgörelser i viktiga framtidsfrågor. Det kan gälla bostadsfinansiering, energiförsörjning, villkor för företagande, villkor för investeringar eller utrikesoch säkerhetspolitiken. Den svenska demokratin har alltid till stor del varit en förhandlingsdemokrati. Den traditionen behöver ytterligare förstärkas i den nya internationella miljö som vi befinner oss i. I debatten har vi också fått lyssna en del till klagokören över regeringens ekonomiska politik. Kanske var det inte bara jag som kom att tänka på Richard Wagner. Om Wagners musik har det ju sagts att den är betydligt bättre än den låter. Jag vill nog säga att också regeringens politik är betydligt bättre än den låter, i varje fall när den uttolkas av sångare som Lars Låt oss ta kampen mot arbetslösheten. Lars Tobisson och Anne Wibble framhöll Finland som ett föredöme. Men de nämnde inte, som Johan Lönnroth tidigare påpekade, att Finland har dubbelt så hög arbetslöshet som Sverige. Anne Wibble talade om en rättvis fördelningspolitik. Men kampen för arbete är ju själva grunden för en rättvis fördelning. Vi kan nu se i Finland de sociala problem som följer i den stora arbetslöshetens spår. Efter bara några månader i regeringsställning lägger Socialdemokraterna fram mer än 50 konkreta förslag för att vi skall kunna klara det som inget annat europeiskt land har klarat, nämligen att ta oss ur massarbetslösheten. I programmet En nation i arbete finns bl.a. det omtalade nyanställningsstödet, som varit uppe till diskussion här - ett nyanställningsstöd för företag som anställer arbetslösa. Det stödet gör det lättare för företagen att begränsa övertiden och i stället nyanställa. På så sätt fördelas den totala arbetstiden på ett mera rationellt sätt. En annan stor fördel är att när företagen rekryterar till lediga platser så uppmuntras de att anställa personer som är arbetslösa i stället för att rekrytera sådana som redan har anställning i andra företag. Och glöm inte att i ett kritiskt skede sänker nyanställningsstödet de kostnader som företagen har för att expandera och ge arbetslösa riktiga jobb! Hur många arbetstillfällen anställningsstödet ger kan vi inte säkert säga förrän i efterhand. Men varje gång en arbetslös får ett jobb minskar utgifterna för det allmänna. Samtidigt blir det ökade inkomster i form av skatter och avgifter. När en borgerlig politiker som Lars Tobisson, med sin bakgrund i det ekonomiska moras som uppstod under den moderatledda regeringen, säger att han är oroad över finansieringen kan man kanske tro att det måste vara riktigt illa. Men faktum är att nyanställningsstödets finansiering klaras med både livrem och hängslen. För det första har vi inte räknat till godo de positiva ekonomiska effekter som uppstår när arbetslösheten minskar. För det andra finns detta förslag redan intecknat i budgeten, trots att regeringen har klargjort att det kommer att få sin fulla finansiering under nästa budgetår. I själva verket, Lars Tobisson, är regeringens budget för nästa år starkare än det moderata alternativ som Lars Tobisson talar så varmt för. Och tänk om vårdnadsbidraget och de stora skattesänkningarna för de mest välbeställda hade varit så väl omhändertagna när det gäller finansieringen! Då skulle det ekonomiska läget i Sverige vara något helt annat än det faktiskt är. Anne Wibble tog avstånd från B-laget - hur det nu skall tolkas. Lars Tobisson ställde en fråga om Riksbanksutredningen och reformer av Riksbanken. Enligt min mening håller Riksbanksutredningen inte som underlag för reformer av den svenska riksbanken. Per-Ola Eriksson ställde frågan om vi socialdemokrater är beredda att ställa upp på hållbara strukturreformer. Svaret är: Självklart. Ett, tycker jag, bra exempel är när vi kom överens om det framtida pensionssystemet. Det är ett exempel på en långsiktig strukturreform. Vi har naturligtvis ingenting emot strukturreformer som leder till ökad rättvisa och valfrihet. Däremot måste jag samtidigt säga att förslaget om barnkonto för många problem med sig. Jag är inte övertygad om att det är ett särskilt bra förslag. Anne Wibble frågade om en formulering som finns i finansutskottets betänkande på s. 41. Där står det att "om regering och riksdag i slutet av 1980-talet och framför allt under de första åren av 1990-talet hade lyckats föra en stramare finanspolitik - hade det varit lättare att möta och åtgärda de negativa konsekvenserna av 1990-talets första lågkonjunktur". Låt mig påminna om hur det var. Låt oss ta våren 1989. Då såg den socialdemokratiska regeringen tydligt att överhettningen var för stark. Det behövdes åtgärder för att kyla ner ekonomin. Man lade fram ett program. Tyvärr var det inte möjligt att få en majoritet i riksdagen för så kraftiga åtgärder för att strama åt. Vi hade ett samarbete med Centern som jag inte på något sätt skall kritisera, men man fick inte igenom alla de förslag som regeringen hade önskat. Verkligheten är den att hade man redan 1989 kunnat strama åt, kyla ner, ekonomin, hade de åtgärder som därefter har behövts för att rätta till de ekonomiska problemen varit mycket mindre smärtsamma än vad de faktiskt blir. Man skall alltså vara ute i god tid. Då kostar det minst. Anne Wibble frågade vidare - det var en fråga som även Roy Ottosson tog upp - om omsättningsskatt på penning och valutamarknaden. Roy Ottosson frågade varför vi inte tycker att det behövs spelregler för penning och valutamarknaden. Jo, det behövs ett utvidgat internationellt samarbete om penning och valutapolitik. Det samarbete som finns i dag är bara ett frö till det vad det skulle kunna vara i framtiden. Det behövs samarbete över gränserna för att motverka spekulationer och annan osund hantering. Men däremot tror jag inte alls att det finns några förutsättningar att Sverige inför någon omsättningsskatt, utan det är fråga om att ett internationellt samarbete måste växa fram där man tar itu med de problem som finns och gör det man kan. Anne Wibble frågade i det sammanhanget om en intervju i Dagens Industri, där det faktiskt står någonting åt det hållet som Anne Wibble sade om att Sven Hulterström skulle ha sagt. Det var inte så illa som det lät. Det var ett referat. Däremot var det inte i tidningen ett korrekt återgivande av vad Sven Hulterström har sagt, för jag har talat med honom. Han har inte förespråkat en sådan skatt, utan han har i stället talat om behovet av ett ökat internationellt samarbete för att komma till rätta med sådana här problem. Det torde väl inte överraska någon när jag säger att Sven Hulterström står bakom socialdemokraternas förslag i finansutskottet. Mats Odell hade många siffror i sitt anförande. Men en siffra som han inte hade men som i och för sig hade varit naturlig att ta med i det sammanhanget var att tillväxten under de borgerliga regeringsåren nu senast var i genomsnitt nästan 2 % per år. Varför är tillväxten i Sverige lägre än i andra länder? Jo, det har just att göra med det stora budgetunderskottet. Hade vi inte haft detta arvegods med ett jättelikt budgetunderskott och höga statsskuldsräntor då hade det inte funnits något krav på den kraftiga åtstramning som vi nu måste genomföra och som får som konsekvens att den svenska tillväxttakten blir lägre än vad den skulle ha kunnat vara, om vi hade sluppit släpa med oss detta väldiga underskott. Mats Odell talar också om att tillväxten i den privata sektorn trängdes ut av en ständigt expanderande offentlig sektor. Det där är en utbredd vanföreställning som framkommer i många sammanhang. Man har i det sammanhanget t.o.m. sagt - dock inte Mats Odell - att näringslivet inte skulle ha förmått att skapa några nya jobb på de senaste 30 åren. Verkligheten är den att sysselsättningen i företagssektorn ökade mellan 1963 och 1990 med ungefär 370 000 jobb. Under 80-talet blev det över 200 000 jobb i företagssektorn. Det är riktigt att vi mot denna bakgrund inte kan utnyttja vår fulla tillväxtpotential. Jag håller med Mats Odell om att det är viktigt att vi för in tillväxtfrågorna i den svenska debatten. Jag välkomnar en sådan diskussion. Herr talman! Jag vill sluta med att än en gång konstatera att Sverige har stora ekonomiska problem. Men vi kan klara dem, och vi skall klara dem. Jag yrkar bifall till finansutskottets samtliga förslag.

Herr talman! Det är märkligt om Lars Tobisson uppfattade det som att jag inte står bakom finansutskottets betänkande därför att jag inte på alla delar återgav den argumentering som står att läsa i betänkandet, där finns argumenten. Jag yrkade bifall. Är det någon som vill diskutera några formuleringar är jag inte emot att ta upp det precis som jag diskuterade formuleringar med Anne Wibble för en liten stund sedan. Det här är bekymmersamt. Det är viktigt att vi, mot bakgrund av det arvegods som vi har i form av de stora underskott som skapats i svensk ekonomi och som vi inte blir av med så lätt, tar situationen på allvar. Samtidigt är det ingen glädje med att man ägnar sig åt opåkallade skräckmålningar och försöker skrämma. Vi måste ta problemen realistiskt, och vi måste konsekvent och kraftfullt fullfölja politiken. Det är vad det handlar om. När Lars Tobisson åberopar Wall Street Journal erinrar det om vad som nu pågår i den internationella pressen i samarbete med Moderaterna. Ta t.ex. New York Times, där Carl Bildt 1993 sade att Sverige är en kvävande välfärdsstat, eller när han samma år i Seattle Post talade om att vi har ett bankruttförklarat ekonomiskt system. Jag menar att det inte är på det sättet man skall driva debatt, om man vill vara konstruktiv, Lars Tobisson.